Fru talman! Det är fel att vi har lovat finansiering till Arena Norden. Verkligheten är i själva verket att Arena Norden startades utan att invänta någon åsikt från regeringen om detta var bra eller dåligt och om detta vara någonting som kunde påräkna finansiering eller ej. Den startades, och efter att den hade startats kom begäran till regeringen om att finansiera det som redan fanns. Vi har jobbat hårt på att säkra Arena Nordens fortbestånd så länge som möjligt, och helst ända till dess att det nya gemensamma nordiska fönstret öppnar i Stockholm. Vi har vid flera olika tillfällen ökat anslagen och betalat ut mer och mer pengar. Vi har lagt in nya verksamheter, t.ex. servicetelefonen, för att skapa ekonomiska förutsättningar att driva verksamheten. Något löfte om att det för evigt ska lösas har vi inte gett, men det är den ambitionen vi har jobbat efter.
Fru talman! Jag har en fråga till finansminister Bosse Ringholm. Jag tror att finansministern, hans departement och alla ledamöter här i riksdagen de senaste veckorna har uppvaktats om pensionerna. Statsministern stod ju här i kammaren för två veckor sedan i partiledardebatten och sade: "Ja, vi har kunnat förbättra pensionerna." Detta sades samtidigt som årtusendets första pensionsavier damp ned hos pensionärerna. Hur såg denna förbättring ut? Det finns många exempel. Finansministern har säkert sett dem också. Jag har två här. Lennart fick minus 52 kr. Filip, 81 år, fick minus Min fråga till finansministern, som mera är ett råd, lyder: Vad ska vi säga till de pensionärer som ringer upp eller skriver och som säger att den höjda pensionen ju blev minus? Jag tror att finansministern med sitt kunnande kanske har ett bra svar att hjälpa oss vanliga ledamöter med.
Fru talman! Jag är tacksam för denna fråga, som kan hjälpa till att reda ut ett antal krångligheter. För det första har pensionerna inte försämrats fr.o.m. årsskiftet. Det är lika goda nu som tidigare. För det andra finns det ett antal kommuner, inte särskilt många, som har höjt kommunalskatten vid årsskiftet. Det kan ha påverkat pensionerna. Vidare är det så att all preliminärskatt tas ut i 50 eller 100-kronorsintervaller. Det gör att man kan hamna "fel" och få ett större skatteuttag någon månad. Men det jämnas ut när året är slut. Man får alltså inte något högre skatteuttag i sin helhet. Jag tror att de här förklaringarna är viktiga för den enskilde att känna till, och därför är jag tacksam för frågan. Till sist vill jag gärna säga att jag delar uppfattningen att när vi får ett utrymme i budgeten för år 2001 är det naturligtvis de sämst ställda pensionärerna som vi i första hand ska ha i åtanke.
Fru talman! Jag tackar finansministern för svaret. Det har inte skett någon försämring, säger finansministern. Jag vet inte om jag är på samma ekonomiska nivå som han är. Men när jag ska förklara för Lennart att han fick minus 52 kr och för Filip att han fick minus 54 kr så nog ser jag att det är en försämring. Jag är inte professor i ekonomi, men nog är det en försämring när man i sitt lönekuvert, om jag uttrycker mig så, får ett minus. Det här har naturligtvis också att göra med att vi ser den statliga biten, medan man hemma i exempelvis Dalarna, där Socialdemokraterna och Vänsterpartiet styr, har höjt skatten med 50 öre. Det slår också mot barnfamiljer och andra. När det gäller barnbidraget skulle man kunna ha samma följdfråga. Nog är det svårt att förklara när man får minus att det inte är en försämring.
Fru talman! Jag hoppas att Rolf Gunnarsson lyssnar ordentligt. Jag sade att det inte har skett någon försämring av pensionen. Om pensionären har fått en lägre inkomst kan det bero på att han bor i en kommun som har höjt kommunalskatten. Det tror jag inte att man behöver vara ekonom för att kunna upplysa om. Det finns ett antal sådana kommuner, inte särskilt många, där det har skett en skatteförändring. Det är viktigt. Jag har också sett de där exemplen. Människor skriver brev till mig om samma sak. Därför är det viktigt att klara ut att om man får preliminärskatteuttag som är större än det som varit tidigare kan det bero på att man hamnat i en sådan här 50 eller 100 kronorssektor. Men i sin helhet jämnas det ut under året. Man har inte fått ett större skatteuttag när det gäller den statliga skatten. Den är den samma som tidigare för pensionärerna. Det är bra om vi kan hjälpas åt att upplysa om vad som gäller på området. Staten har inte försämrat några pensioner, men i enstaka kommuner har det skett kommunalskattehöjningar.
Fru talman! Det var på hösten 1998 som regeringen bjöd in till skattesamtal. Man sade sig ha ambitionen att det skulle vara en bred uppgörelse med alla partier och ett brett skattepaket. Vi har bejakat det i Centerpartiet och ställt upp på det synsättet. Vi har hela tiden hävdat i samtalen att det måste vara tempo, att det måste vara ett konkret innehåll, att det måste gå framåt. Nu skriver vi år 2000 och man kan väl försiktigt säga, fru talman, att tempot varit uruselt och att substansen inte har funnits. Nu är min fråga till finansministern om han de närmaste dagarna kommer att kalla in till de här överläggningarna och om han har klart ett underlag för bl.a. energiskattediskussionen som behövs om det ska finnas några förutsättningar för att föra de här samtalen vidare.
Fru talman! Svaret till Lennart Daléus är: Ja, jag kommer att kalla in till nya överläggningar mellan riksdagens partier om skatterna. Avsikten med de överläggningarna är ju att ha ett reellt underlag, ett reellt förslag, när det gäller exempelvis energibeskattningen. Det har tagit lite tid att ta fram ett sådant underlag. Därför har jag bedömt det som bättre att vänta med att kalla till skatteöverläggningar tills det finns ett underlag i stället för att kalla in till överläggningar för en mer allmän diskussion utan att man kan komma fram till ett reellt ställningstagande. 1998 pågick det under ett halvt års tid fram till senvåren 1999 en allmän diskussion om skattefrågor. Därefter har vi diskuterat konkreta områden. Sedan beslutade riksdagen i höstas om sänkt inkomstskatt och sänkta företagsskatter. Därför koncentrerar vi oss nu på att diskutera skatter på energi och tjänster.
Fru talman! Finansministern illustrerar ju problemet. Det tar tid och vi måste ha ett underlag innan vi kan vidare komma konkret. Det är sant. Men samtalen började 1998. Sedan finns det en faktor till, fru talman, som är lite besvärande. Det är att regeringen med Vänsterpartiet och Miljöpartiet har valt en hantering av inkomstskatten som bl.a. innebär att inte hela pensionärskollektivet får del av en inkomstskattesänkning. Man har förstört en del av den spelplan som skattesamtalen skulle kunna komma att rymma. Jag tycker att det är ett svagt besked från finansministern att det kommer en inbjudan, bara man har ett material. Jag vill se en starkare ambition från regeringen i den här frågan för att över huvud taget komma framåt. Annars är det ju, fru talman, rätt meningslöst att komma till kafferep som inte leder framåt med den angivna ambitionen.
Fru talman! Lennart Daléus har frågat om jag avser att kalla in till nya skatteöverläggningar. Mitt svar är ja. Han har frågat om jag avser att ha ett reellt underlag för en sådan diskussion och en eventuell överenskommelse. Jag har svarat ja på det också. Det är både starka och skarpa besked. Eftersom vi har haft sådana diskussioner om energibeskattningen tidigare utgår jag från att vi kan föra en konstruktiv diskussion. I grunden finns exempelvis ett betänkande från den s.k. skatteväxlingskommittén sedan ett par år tillbaka där partierna i långa stycken var överens om grundprinciperna. Det finns också en pågående diskussion i ett antal andra statliga utredningar som berör det här området. Jag är därför förhoppningsfull om att det ska finnas ett intresse från alla parter att diskutera just kring energibeskattningen. Då tycker jag att man ska kalla till överläggningar först i ett läge där det finns ett reellt underlag. Det tror jag att Lennart Daléus och jag är överens om.
Fru talman! En fråga till kulturminister Marita I en debattartikel i gårdagens Dagens Nyheter uttrycker ordföranden för Konstnärernas riksorganisation oro över villkoren för konstnärerna. Han pekar bl.a. på en enkätundersökning som visar att konstinstitutioner, museer och konsthallar har en budget som nästan är utan medel för konstnärernas medverkan.

Fru talman! Vi kom rätt nyligen med en proposition som gällde konstnärernas villkor, som också riksdagen ställde sig bakom. Grundtanken i de många inslag som rymdes inom denna proposition och detta riksdagsbeslut handlar just om att konstnärerna i högre utsträckning än i dag ska kunna leva på sitt arbete. Det handlar om upphovsrättsliga ersättningar, om ersättningar för utfört arbete och om olika typer av inkomstgarantier. Det handlar om offentliga beställningar och om att stimulera efterfrågan på konstnärers verk. Det är en mängd insatser vi gjort. Men självfallet återstår mycket att göra. När det gäller de enskilda kulturinstitutionerna har ju myndighetscheferna där ett mycket vitt eget handlingsutrymme. Jag är övertygad om att de arbetar med de här frågorna. Men vi kommer också att på olika sätt se över detta från departementets sida.
Fru talman! Det är ju bra, för jag utgår från att kulturministern har en del att säga till om även när det gäller de statliga kulturinstitutionerna. En annan del är ju att ganska många är inskrivna i kulturarbetsförmedlingarna. Det kan ju faktiskt få negativa konsekvenser för konstnärerna då en fungerande arbetsmarknad rycks bort. Det blir den konstnär som står i tur för en åtgärd som prioriteras, inte den som kanske skulle utföra åtgärden bäst. Mikael Richter påpekar i sin artikel att om inte det här ändras är de stora förlorarna i längden kulturlivet i stort. Jag vill också ställa följdfrågan om ministern delar min och Folkpartiets uppfattning att det är angeläget att kulturarbetsförmedlingens verksamhet minskar och att de medel som frigörs i stället styrs över från arbetsmarknadspolitiska åtgärder till den kulturella verksamheten.
Fru talman! Jag är tacksam över att Folkpartiet har anslutit sig till regeringens och Socialdemokraternas ståndpunkt att man ska föra över medel från arbetsmarknadspolitiken till kulturpolitiken. Det ingick också i den konstnärspolitiska propositionen. Det handlar t.ex. om att skapa en tredje anställningsform för kulturverksamma. Det handlar om att använda centrumbildningarna för att kunna stimulera efterfrågan på konstnärliga verk och konstnärligt arbete och se till att det blir utfört. Detta i kombination med en avgränsning inom kulturarbetsförmedlingen som innebär att det är de professionella utövarna som får den mesta servicen. Mycket återstår att göra när det gäller konstnärernas villkor. Det pågår ett intensivt arbete. Det initierades när vi kom tillbaka till makten efter 1994 års val. Tack.
Fru talman! Jag vill ställa en fråga till miljöminister Kjell Larsson om avfallsskatten. Hur avser ministern att följa upp konsekvenserna av den nya avfallsskatten? Som exempel på oönskade konsekvenser kan jag nämna följande: I min hemkommun måste man ha sophämtning minst en gång per månad. Människorna förutsätts kompostera och sortera alla sina sopor. Samma människor drabbas nu av en höjd avgift på En pensionär ville beställa en sopcontainer för att rensa bort skräp. Den hade blivit 800 kr dyrare med hänvisning till den nya avfallsskatten. Den soptipp som min hemkommun använder är kretsloppsanpassad med deponigas till fjärrvärme och lakvatten till energiskog. Ändå ska avgiften höjas. Det drabbar ingen annan än hushållen, dvs. de som sorterar soporna.
Fru talman! Jag kan tyvärr inte kommentera en avgift i en enskild kommun. Låt mig säga att vår ambition är att minska sophanteringen. Vi är på god väg att lyckas med att göra detta och i stället satsa på återanvändning och återvinning. Det innebär naturligtvis att samhällets kostnader för sophantering totalt sett kommer att minska samtidigt som vi kan återföra en hel del av det som tidigare har varit sopor i kretsloppet, vilket ju är både ekonomiskt och miljömässigt väldigt positivt. När det gäller frågan om hur jag ska följa upp en ny lagstiftning vill jag säga att vi kommer att hålla noggrann koll på vad som händer framöver och på vilken typ av negativa konsekvenser som eventuellt kan uppstå. Det gör vi naturligtvis i alla de fall där vi inför en ny lagstiftning.
Fru talman! Jag får tacka ministern för svaret. Jag håller naturligtvis med om att man måste minska sopberget. Men man måste också ge incitament till människor för att de ska hålla på med sopsortering och återvinning och för att detta ska öka. Det håller då inte att man först får höra av en nationalekonom att sopsortering inte lönar sig, och sedan få ökade kostnader för att man anstränger sig och sorterar sitt avfall. Jag tror tyvärr inte att det är bara i min hemkommun det händer att man får höjda avgifter. Det tas ut lite överallt, kan man följa i medierna, och man hänvisar till den nya lagen. Jag hoppas att ministern tar de här signalerna på högsta allvar.
Fru talman! Det är möjligt att jag efter den här diskussionen ska ta initiativ till något slags översyn av hur kommunerna tar ut avgifter på sopor så att de inte blir orimliga. Jag kan inte utesluta att de är det i vissa kommuner. Johnny Gylling hänvisade till en nationalekonomisk bedömning. Det måste vara Marian Radetskis bedömning, som kom för någon månad sedan. Problemet med den är att han t.ex. räknar med all tid som han antar att konsumenterna använder för sopsortering och lägger en ganska rejäl timpenning på den tiden. Om man räknar på det sättet - vilket jag menar inte är riktigt - kan man komma fram till i stort sett vilka kostnader som helst. Däremot håller jag med om att det finns inslag i det återvinningssystem vi har i dag - jag tänker då framför allt på förpackningsinsamlingen - som innebär att vi inte har tillräckligt starka incitament vare sig för att systemet ska anpassas till konsumenternas behov eller för att det ska leda till en anpassning av industrin till mer återvinningsvänliga förpackningar. Det är i alla fall min bedömning nu. Det problemet har jag haft ögonen på en längre tid. Jag håller på och skriver på direktiv för en utvärdering av hela systemet. Det ska också kunna leda fram till förslag till förändringar av det system vi har i dag. Utöver de problem vi har talat om nu finns det, som alla känner till, ytterligare problem med det återvinningssystem vi har. Efter fem sex år tror jag att det nu är dags för en rejäl översyn av hur det fungerar och hur det kan göras bättre.
Fru talman! Jag har en fråga till handelsministern angående korruptionen inom vapenhandeln. I och med skandalen i Tyskland med det kristdemokratiska partiet CDU har det uppenbarats att man inte ger mutor bara till dem som ska köpa vapen utan även till dem som ska fatta besluten om att man ska få köpa och sälja vapen.
Fru talman! Det har varit en ganska sensationell utveckling på det här området de senaste åren. Förr var man medveten om att det förekom att rika säljande storföretag från rika länder gärna mutade köpare i u-länder för att de skulle köpa just deras grejer. Men på senare tid har det mesta av det som avslöjats handlat om mutor i de rika länderna, inte minst i Europa såsom Belgien, Frankrike och Tyskland. Man har t.ex. betalat generösa summor för att få olika typer av tjänster utförda för att få exporttillstånd. Jag kan lugna alla kammarens ledamöter med att något företag som försökt sig på den metoden för att få tillstånd att exportera från Sverige har jag inte sett röken av. Jag hoppas slippa det. De åtgärder som har vidtagits internationellt för att begränsa detta har kanske inte varit riktade åt det här hållet. Vi kommer nu att ha ett stort uppslaget och mycket viktigt seminarium tillsammans med Transparency Vi hade inte trott att konferensen skulle handla om just sådana här frågor. Den kommer att äga rum nu på fredag och lördag. Jag räknar med att det som har hänt i Tyskland kommer att helt förändra fokus för konferensen så att den kommer att handla om just dessa frågor i stället för som det ursprungligen var tänkt, nämligen om problem i u-länderna.
Fru talman! Jag har med intresse lyssnat på finansministerns svar till Lennart Daléus att det nu ska bli nya skattesamtal. Det är ju mycket positivt. De samtalen är ju långtifrån utan problem. Det är inte lätt att å ena sidan ha ett samarbete om budgetens utgiftssida med Vänstern och Miljöpartiet, å andra sidan ett annat samarbete om budgetens intäktssida - Jag kan förstå att finansministern lägger pannan i djupa veck. Hur ser finansministern på möjligheterna till långsiktiga uppgörelser om det som nu står i fokus, nämligen energipolitiken och beskattningen av hushållstjänster, när finansministern samtidigt har en energiöverenskommelse med stödpartierna och Vänsterpartiet? Ska den hållas eller vill finansministern ha in oss andra också i den? Hur ska den gamla energiöverenskommelsen kunna fungera i det sammanhanget? Slutligen, fru talman: Ser finansministern inte heller problem med att statsministern efter den s.k. försoningslunchen i Sagerska palatset nu också har startat egna skattesamtal med Vänstern och Miljöpartiet?
Fru talman! I motsats till Mats Odell ser jag fler möjligheter än problem. Mats Odell såg i varje mening som han yttrade problem. Vi har från regeringens sida med Miljöpartiet och Vänsterpartiet ett samarbete om hela budgeten. Som bekant gick den budgetproposition som presenterades i höstas och som behandlades här i kammaren igenom ograverat, som ett uttryck för ett gott samarbete mellan våra tre partier. Parallellt med detta för vi samtal med alla partier om skattefrågor. Jag är förhoppningsfull om att både Mats Odells parti och andra partier vill delta i de diskussionerna om exempelvis energibeskattningen. Om vi alla är konstruktiva och - som jag sade som svar på en tidigare fråga - intresserade av att på grundval av exempelvis det material som Skatteväxlingskommittén tog fram för något år sedan, tror jag att det bör finnas möjlighet att få till stånd ett bra samtal om den framtida energibeskattningen. Det förs naturligtvis hela tiden en diskussion mellan regeringen, Miljöpartiet och Vänsterpartiet inför kommande vårpropositioner och budgetpropositioner, men jag tror att det går att hantera det här i ett sammanhang.
Fru talman! Det var en lätt överdrift att säga att det förs samtal med alla partier. Det har inte hänt någonting på sex månader. Men nu ska vi tala om energibeskattningen och enligt finansministerns löfte också om beskattningen av hushållstjänster. Ursprungligen, fru talman, var Erik Åsbrinks vision en översyn av hela skatteproblematiken, att mera anpassa svensk beskattning till globaliseringens problem och utmaningar för att få stopp på att företag med kunskap och kapital flyr Sverige. Har den ambitionen helt avsomnat, eller kan vi så småningom förvänta oss en kallelse från finansministern också om detta?
Fru talman! Från början fördes ju skattesamtalen över hela skattefältet. Det resulterade inte i en överenskommelse mellan alla sju riksdagspartier. I stället föreslog regeringen i höstas med stöd av Vänsterpartiet och Miljöpartiet skattesänkningar för alla inkomsttagare via kompensationen för egenavgifterna. Det gällde skattesänkningar om 10 miljarder kronor, som trädde i kraft den 1 januari. Därtill kom skattesänkningar för företag om flera miljarder kronor, som också trädde i kraft vid årsskiftet. Efter de besluten här i kammaren i höstas fanns det ingen anledning att på nytt starta en diskussion på de områdena, och vi kom därför fram till att vi nu skulle koncentrera våra krafter på energibeskattning och tjänstebeskattning, och det är det som vi nu i första hand kommer att gå vidare med.
Fru talman! Låt mig ta tag i det positiva i finansministerns svar och fråga: När kommer nästa steg i de skattesänkningar vars första steg trädde i kraft vid årsskiftet?
Fru talman! Det var delvis en ny fråga, som inte rörde den ursprungliga om skattesamtalen. Jag vill gärna upplysa om att regeringen har varit mycket tydlig på den punkten och sagt att vi gärna vill fortsätta att sänka skatten på inkomster på det sätt som vi inledde i höstas och fortsätta den förändring av företagsbeskattningen som vi då också inledde. Vi vill dock vara väldigt tydliga på så vis att vi inte lovar ut någon bestämd tidpunkt och något bestämt belopp. Den avstämningen görs varje höst i september månad i samband med budgetpropositionen, då vi ser vilket realekonomiskt utrymme som finns för fortsatta skattesänkningar. Vi har en tydlig ambition, och vi ska återkomma till en bedömning av de förutsättningar som finns. Går det bra för svensk ekonomi - och det gör det för närvarande - bör det finnas goda sådana förutsättningar också för framtiden.
Fru talman! Min fråga riktar sig till kulturministern. På resan upp till riksdagen den här veckan hörde jag på nyheterna att det på Lunds universitet finns insamlade intervjuer med de människor som kom från koncentrationslägren. Intervjuerna finns i ett arkiv men har tydligen inte bearbetats, bl.a. på grund av medelsbrist. Det finns runtom i vårt land också fortfarande personer med egna erfarenheter av världskrigets fasor. Under konferensen om Förintelsen underströks vikten av dokumentering. Jag tror att ögonvittnesskildringar av människor som själva har varit med är väldigt effektiva i kampen mot nazism och rasism som ett komplement till rena fakta. Jag undrar om kulturministern delar min uppfattning och är beredd att medverka till att vi på ett bättre sätt utnyttjar de möjligheter som vi har till dokumentation av krigets fasor.
Fru talman! Det finns mängder av material i handskriftsarkivet i Lund och på många andra ställen, på forskningsinstitutioner, på universitet och på andra håll, inte minst också på museer. Detta är sådant som vi under lång tid har avsatt medel till och arbetat med. Det kommer fram nytt material, som översätts och tillgängliggörs. Det är en lång procedur, och vi kommer att fortsätta med samma inriktning. Materialet från Ravensbrückintervjuerna finns med i den sedvanliga budgetberedning som pågår inom Regeringskansliet och som nu intensifieras under våren inför budgetpropositionen. Jag är inte i dag beredd att redovisa vad de pengarna kommer att användas till, men arkivmaterial och forskning kring detta ämne är en viktig del av vår verksamhet.
Fru talman! Det är bra att vi får fram mer material och att kulturministern är positiv till det. När materialet väl är framme gäller det också att få ut budskapet. Traditionellt säger vi då alltid att vi ska använda skolan, och det är bra, men finns det fler kanaler? Jag tror att det inom kulturministerns område finns flera möjligheter. Det finns väl utbyggda nätverk inom flera områden, både vad gäller ungdomar och vad gäller vuxna. Jag tänker t.ex. på länsteatrar, länsmusiken, Skådebanan och inte minst folkbildningsverksamheten. Jag menar att man genom att utnyttja dessa nätverk också bidrar till den nödvändiga utvecklingen av demokratin.
Fru talman! Jag delar helt frågeställarens synpunkter. Jag vill gärna tillägga att museerna sedan ett antal år tillbaka har ett mycket tydligt uppdrag, som upprepas i varje regleringsbrev till varje enskild institution, om att demokratiaspekterna på kulturarvet är så oerhört viktiga, eftersom det har tagits i de antidemokratiska krafternas tjänst. Det här ser museerna som en oerhört viktig uppgift. De har fått särskilda medel för det, och många av museerna arbetar oerhört ambitiöst på detta område. Men det finns mycket mer kvar att göra. Dessutom har vi numera inom Kulturdepartementets domäner också Levande historia-kommittén, som har särskilda medel för att fortsätta att arbeta med detta.
Fru talman! Min fråga riktar sig till finansministern och rör EBRD, den europeiska banken för återuppbyggnad och utveckling. Omvärlden har ett stort intresse av att den olycksdrabbade Tjernobylreaktorn slutgiltigt stängs, men presidenten i Ukraina har ställt som ultimatum att få stöd till att bygga två nya reaktorer i Ukraina, de s.k. Jag undrar vad som på sistone har hänt i den här frågan och hur finansministern har agerat.
Fru talman! Det pågår en diskussion inom EBRD och dess styrelse i den här frågan. Den var uppe för information på finansministermötet i Bryssel strax före jul. Därefter har jag inte nåtts av någon ytterligare information. Jag vet att det pågår ett intensivt arbete inom EBRD:s styrelse för att hitta en lösning.
Fru talman! Det ukrainska folket delar inte presidentens förtjusning över att få de här kärnkraftverken byggda. Det finns många andra alternativ som är bra mycket bättre. Bl.a. finns det en väldigt stor potential för energieffektivisering, för vindkraft och för många andra energiformer. Det är därför min förhoppning att finansministern inte stöder att västvärlden ska hjälpa till att finansiera två ytterligare reaktorer i Ukraina.
Fru talman! Jag ska ta med mig de synpunkter som Ingegerd Saarinen här framfört inför den fortsatta hanteringen i EBRD:s styrelse. Jag sitter inte själv i styrelsen, men jag har representanter i den.
Fru talman! Jag vill ställa en fråga till statsrådet Ingela Thalén med anledning av en ny EU-förordning som trädde i kraft vid nyår och som försämrar djurskyddet. Veterinärer får inte längre använda lokalbedövning på djur som ska användas till livsmedel om jordbrukaren producerar ekologiska livsmedel. Det här, anser väldigt många, försämrar naturligtvis djurskyddet. Man ska ersätta den traditionella behandlingen med homeopatiska medel, och det omfattas inte veterinärerna av. Vi tycker naturligtvis att det inte får gå till så här. Skälet till det här anges också vara att de läkemedel som används på djur som sedan ska användas som livsmedel ska testas och innehålla ett visst s.k. MR värde, alltså ett gränsvärde som visar hur lång tid det tar för läkemedlet att gå ur kroppen så att det inte finns kvar i köttet.
Fru talman! Visserligen ankommer det på mig att svara på den allmänpolitiska frågan, men jag måste nog erkänna att just i den här speciella frågan känner jag mig inte särskilt informerad. Jag skulle vilja uppmana Viviann Gerdin att antingen ställa en enkel fråga till jordbruksministern eller också interpellera, eller möjligen återkomma vid frågestunden i nästa vecka, då det finns möjlighet att förbereda lite bättre.
Fru talman! Jag har all respekt för att det här inte är statsrådet Thaléns område, men jag ville ändå väcka frågan och göra fler uppmärksamma på vad som sker. Jag återkommer med en fråga till jordbruksministern i stället.
Fru talman! Jag har en fråga till statsrådet Pagrotsky som berör integrationsarbetet i Öresundsregionen. Först vill jag säga att det är glädjande att Öresundsdelegationen har tillkommit för att samordna insatserna och integrationsarbetet, undanröja hinder och förbereda oss för det gemensamma arbete som vi ska kunna uträtta där nere. Men det finns en fråga som är överskuggande, och det är den om broavgifterna. De är beslutade till en nivå som är alldeles för hög för att det ska kunna fungera för arbetspendling för vanliga människor med vanliga inkomster. Ett problem för oss som försöker agera är att det är svårt att klara ut vem som egentligen har ansvaret. Avgifterna är inte satta på marknadsmässiga grunder, utan man hänvisar till ett tillägg till en regeringsöverenskommelse 1991. Nu har det framkommit i massmedier att Öresundsdelegationen vid sitt första möte tog upp den här frågan, och jag skulle vilja fråga statsrådet på vilket sätt man tänker agera.
Fru talman! Först och främst måste man slå fast att det avtal mellan Sverige och Danmark som reglerar de här frågorna är alldeles solklart på en punkt, nämligen att beslut om taxor och avgifter på bron ska fattas av brobolaget, och det ska göras enligt vissa riktlinjer som vi har avtalat med Danmark om. En sådan riktlinje är att en utgångspunkt ska vara kostnaden för att åka över mellan Helsingborg och Helsingør med färja. Detta är alltså en utgångspunkt, och det lämnar ett betydande manöverutrymme för att sätta priserna för överfart över den nya bron. Konsortiet har inte utnyttjat denna frihet, utan faktiskt lagt sig lite högre, om jag minns rätt, än vad färjeförbindelsen Helsingborg-Helsingør kostar. Jag tycker att det har blivit alldeles för högt, framför allt för dem som vill ta familjen med över och hälsa på bekanta, gå på en teaterföreställning eller dricka kaffe hos en släkting. Då kostar det 550 kr tur och retur. De resorna blir inte av vilket inte ger några inkomster för brobolaget, och detta alldeles i onödan. Jag hoppas att brobolaget kommer att ompröva det här så fort som möjligt. Vi hade den här frågan uppe vid Öresundsdelegationens möte i går, och jag berättade om min avsikt att föreslå den danska regeringen att vi tillsammans beställer en analys från ett helt oberoende forskningsinstitut, en konsultbyrå eller något annat, av erfarenheterna från andra storstadsregioner där man har den här typen av broar för att få ett bättre underlag för en allmän debatt om detta, så att brobolaget senare kan ompröva sina höga avgifter.
Fru talman! Tack för svaret! Jag måste bara säga att den här kopplingen till prislistan för färjetrafiken mellan Helsingborg och Helsingør inte är speciellt ändamålsenlig. Det finns en väldig massa rabatterbjudanden, inte minst för lastbilstrafik men även för privatpersoner, vilket gör att det ju inte är prislistan som gäller i verkligheten. Det måste ju vara en absolut ambition att komma överens med den danska regeringen om att få en rimlig prisnivå. Jag hoppas att det ska ske så fort som möjligt.
Fru talman! Det här villkoret i avtalet tillkom på danskt initiativ, och det var ett viktigt krav från dansk sida som den dåvarande svenska regeringen gick med på. Jag tror att tiden talar för att det här villkoret som danskarna ställde blir mindre och mindre viktigt. När tiden är mogen kanske danskarna är beredda att omförhandla den här delen av avtalet, och i så fall har jag svårt att tro att den version av den här svenska regeringen som sitter då - det kanske dröjer ett tag - skulle ha någonting emot att detta ändrades. Men i avvaktan på det tycker jag att det är viktigt att slå fast att brobolaget har stor frihet att tolka det här avtalet. Inte minst den rabattflora som råder för Helsingborg Helsingør-förbindelsen gör att det finns utrymme för att sätta avgiften mycket lägre, inte minst vid lågtrafik, på nätter, på vintern och vid andra tillfällen, också för transporter och annat. Jag hoppas på en positiv utveckling och att de höga avgifter som sätts i början snart kommer att omprövas.
Fru talman! Jag har en fråga till Ingela Thalén, och den gäller de senaste årens larmrapporter om stress. Det är möjligt att det är statsråd från fler departement som känner att de vill svara på den här frågan. Forskare i medicin har nu slagit fast att alltfler sjukdomar utvecklas negativt och kan orsakas av stress. Vi har också sett på den ökade sjukfrånvaron nu att stress är en orsak. För några tiotal år sedan var det ju belastningsskador i kroppen på grund av tungt och ensidigt arbete, och nu säger man att det är stressen. I mitt eget län, Kalmar län, har sjukskrivningarna ökat med 25 % det senaste året, och det är ju mycket. Samtidigt ser vi att samhället är mera benäget att tala om materiell välfärd än icke materiell välfärd. Produktivitet och effektivitet är honnörsord. Min fråga när vi pratar om välfärd är om regeringen har funderat på, inför det nya decenniet, hur vi ska kunna komma till rätta med att stressen ökar, människor mår sämre och välfärden inte är så bra som den ser ut att vara ibland.
Fru talman! På två minuter kan jag inte svara på frågan. Men vad jag kan säga är att den diskussion som rör stress kopplad till arbetslivet har uppmärksammats i olika sammanhang, t.ex. i den utredning som pågår nu som handlar om rehabilitering och vägar tillbaka till arbetslivet, men också av statsrådet Sahlin, som har lyft upp frågan om arbetslivets villkor kopplade till psykisk hälsa eller ohälsa. Sedan ska man vara klar över att det finns både positiv och negativ stress. Den negativa stressen är oftast kopplad till att man inte har makt över sin egen tid. När det gäller arbetslivets villkor är det ingen tvekan om att det jag tidigare nämnde, samtal med arbetsmarknadens parter, är viktigt när det gäller utformandet av hur arbetslivets villkor ser ut. När det gäller privatlivet har det naturligtvis också att göra med vilket förfogande man har över sin tid tillsammans med t.ex. barn och familj.
Fru talman! Jag är naturligtvis tacksam att det görs saker för att undvika det här, men jag tror ändå att vi måste vara medvetna om att som människor har vi oerhört mycket mera behov än behovet av materiell välfärd. I välfärdsstatistik kopplas välfärden ofta ihop med antalet mobiltelefoner, datorer osv. medan de icke materiella värdena, som oftast är mycket viktigare, inte finns med ens som delar av faktauppgifterna. Jag tror att man i samhället inför det nya millennium som har startat och med tanke på våra barn och familjer måste tala mer om avstressning och skapa mer tid med varandra. Vi måste också få utrymme för de icke materiella värdena. Funderar också regeringen i dessa banor?
Fru talman! Välfärd kan beskrivas på många olika sätt. Ett sätt är att se till livslängden hos människor. I Sverige ökar livslängden. Man kan också se till antalet barn som överlever sitt första dygn. Spädbarnsdödligheten i Sverige går ned. Man kan se till tandhälsa. Man kan se till ett allmänt välbefinnande. Faktum är att det som Chatrine Pålsson tar upp, nämligen stressen som nu uttrycks också i ökad sjukfrånvaro, är ett varningstecken. För min del handlar det för närvarande - i det närmaste perspektivet - om att diskutera på vilket sätt arbetslivets villkor kan förbättras. Det är klart att regeringens senaste budgetar, som innebär att man för över resurser till kommuner och landsting för att öka kvaliteten på arbetsplatserna där, spelar en stor roll när det gäller att göra det möjligt att minska stressen åtminstone där. Det är klart att arbetsmarknadens villkor över huvud taget behöver diskuteras. Det gäller just sjukfrånvaron och att man skapar bättre hälsa på arbetsplatsen. Det tror jag har en stor betydelse för det allmänna välbefinnandet.
Fru talman! Jag skulle vilja ställa en fråga till Kjell Larsson. I morse, på text-TV, kunde man läsa att fastighetsägarna och byggarna kommit överens om att PCB ska bort i Sverige. Det ska var borta om senast två år. Det är bra därför att PCB innehåller ämnen som kan misstänkas ge både cancer och hormonrubbningar. Det finns tyvärr i många hus, och det innebär att det blir dyrt. Först måste man göra en kemisk analys och se om det finns PCB i fogmassan. Sedan ska man åtgärda det om det finns PCB i en mängd som man inte vill ha. Det krävs byggställningar i bägge fallen. Då är frågan vem som ska betala. För en tid sedan stod Lars-Erik Lövdén i kammaren och sade - han sade samma sak i medierna - att svenska bokostnader är unikt höga jämfört med övriga Europa. Ska detta betalas av fastighetsägaren kommer det garanterat att komma upp på hyreslappen. Kan man räkna med att få någon form av statsbidrag till denna verksamhet?
Fru talman! Man ska nog inte räkna med att få något statsbidrag. Det finns inga pengar till denna åtgärd. Det betyder inte att det inte är viktigt. Det är naturligtvis oerhört viktigt att sanera alla de fastigheter som i dag har PCB inte minst i fogmassan. Det är ett grannlaga arbete. Det kommer att ställas stora krav på säkerhetsutrustning, osv., vid detta arbete, för att man inte ska utsätta de byggnadsarbetare som ska göra jobbet för svåra problem. På rak arm kan jag i dag inte ha någon överblick över hur dessa kostnader kommer att se ut när arbetet väl sätter i gång. Jag kan inte heller i dag säga att det blir något statligt stöd till denna insats. Vi har stöd för motsvarande insatser när det gäller t.ex. radonsanering, så det är i och för sig inte uteslutet, men det finns i dag ingen möjlighet att utlova något sådant stöd.
Fru talman! Jag kan bara säga att det framför allt i det s.k. miljonprogrammet finns många hus där man på goda grunder kan misstänka att det finns stora halter av PCB i fogmassan. Detta är besvärligt. Om man inte får bidrag - det finns så många hus som är aktuella för sanering - kommer många hyror att höjas. Det blir lite besvärligt med tanke på att ett annat statsråd för en tid sedan sade att hyrorna i Sverige är alldeles för höga. Jag hoppas att ni tar detta till omprövning, så att det kan utgå statsbidrag till denna typ av viktig verksamhet. Där delar jag Kjell Larssons uppfattning.
Fru talman! Låt mig gärna säga att det är en viktig uppgift att göra denna sanering. Vi får titta närmare på hur kostnaderna kommer att se ut. Det är också så att många av fastigheterna i 70-talsbeståndet måste renoveras även bortsett från PCB-problemet. Låt mig sedan ge en liten allmän kommentar. Man har på senare tid ifrågasatt det vi kallar för försiktighetsprincipen inom miljöpolitiken inte minst från Svenska Dagbladets ledarsida. Detta är väl ett alldeles utmärkt exempel. Vi laddade in mängder med PCB i fogmassor i bostäder för 30-40 år sedan. Det fanns inget vetenskapligt underlag för att säga nej, och alla trodde att det var helt okej. Nu efteråt ser vi att vi drar på oss stora kostnader, och under decennier har vi dessutom dragit på oss stora hälsorisker. Det tycker jag är det bästa exemplet som finns på att det är viktigt att använda försiktighetsprincipen inom miljöpolitiken och också på andra områden.
Fru talman! Jag skulle vilja ställa en fråga till kulturminister Ulvskog. Det gäller Sveriges Radios möjligheter att sända via Internet. I dag finns det inte i radions uppdrag, men det finns frivilliga experiment runtom i landet. Jag tycker att det känns angeläget att man ska kunna komma ut på nätet. Det gör ju tidningar och andra kommersiella medier. I England, t.ex., har man satsat statliga pengar på BBC:s verksamhet som kallas News on line. Man går ut med webbtjänster med ljud, bild och text. Det tycker jag skulle vara behjärtansvärt även i Sverige. Jag undrar om kulturministern är redo att jobba för det. I samband med det uppstår också ett annat problem. Det är STIM-pengar. I dag får radion betala extra om den sänder musik via Internet. För mig går det inte ihop. Oavsett om jag lyssnar på musiken som radion sänder på webben eller på radion är det samma sändare. Därför undrar jag om kulturministern är redo att göra ett tilläggsavtal där man kan tillåtas att komma ut på Internet och där man slipper att betala ytterligare till STIM.
Fru talman! Man kan lyssna till public serviceradion på Internet i dag. Det är möjligt att bara genom att trycka på knappar välja vilket program man vill höra. Man kan gå ett antal dagar och veckor bakåt i tiden. Däremot är det inte försett med bild. Det pågår med DAB-radion en mängd experiment och ett utvecklingsarbete. Jag hoppas att Sveriges Radio ska ha möjlighet att fortsätta att hålla sig med denna viktiga utvecklingsavdelning. De upphovsrättsliga frågorna är en viktig del av konstnärspolitiken. Det är helt enkelt så att man inte kan få betalt bara en enda gång när man har skapat t.ex. ett musikaliskt verk. Det är STIM-pengarna - det tonsättarkollektiv som STIM faktiskt är - som utgör en så viktig del när det gäller att man ska kunna få inkomster från det man har gjort inte bara när man är alldeles som mest populär och intressant medialt utan också så länge verket fortsätter att spelas. Jag tror att det är viktigt att finna en rimlig balans mellan de upphovsrättsliga ersättningarna och public service innehåll. Att se över det ingår också i uppdraget som public service-utredaren Anders Ljunggren har inför den nya tillståndsperioden.
Fru talman! Jag tycker att det är viktigt att public service ligger i tiden. Visst är det så att man kan lyssna på orden, men det kan man på grund av att vissa lokalradiostationer osv. är intresserade av att sända det. Det är på frivillighetens väg. Det finns alltså inte inskrivet i tillståndet. Jag håller med om att STIM ska få pengar, men jag ser inte logiken. Radion sänder, och jag väljer att lyssna via Internet. Varför ska radion då betala mer än om jag lyssnar på samma program på radion? Därför hoppas jag att kulturministern är redo att titta över detta, så att vi ligger i tiden och inte halkar efter när tekniken utvecklas.
Fru talman! Det är kolossalt viktigt att public service som public service alltid tidigare har gjort ligger i frontlinjen när det gäller den tekniska utvecklingen. Det är därför viktigt att Sveriges Radio har en möjlighet att ha en effektiv utvecklingsverksamhet och utvecklingsavdelning. Det kan handla om mycket mer än att man i dag kan höra på Ekosändningar, på samhällsprogram och liknande från en bra bit bakåt i tiden. Det kan utvecklas. DAB-radion är en del av denna utveckling. När det gäller de upphovsrättsliga ersättningarna har vi nu en konvergens i fråga om distribution av radio, television och musik. Man kan lyssna på musik över nätet som man tidigare köpte på grammofonskivor. Om de upphovsrättsliga organisationerna inte ser till att försvara konstnärskollektivens intressen i de nya spridningsformerna kommer de att råka väldigt illa ut. Jag vill inte ge mig in i just den här enskilda frågan. Den får utredaren belysa närmare, men det är en viktig framtidsfråga när det gäller konstnärernas villkor.
Fru talman! Jag har en fråga till miljöministern. Varje år dör många i trafikolyckor. Det uppmärksammas väldigt mycket, och regeringen har en nollvision, vilket är bra. Något som uppmärksammas betydligt mindre är att ca 900 personer dör av en dålig inomhusmiljö på grund av den radioaktiva radongasen. Den finns i marken och i s.k. blå lättbetong. Ca 800 000 människor beräknas bo i hus med blå lättbetong. Och 20 000 lägenheter har en så hög radonhalt att de inte borde vara bebodda. Nu har ministern satt till en utredning i den här frågan. Min fråga blir då följande: När kommer ministern att återkomma med förslag till förändringar för att komma till rätta med problemen, och får vi en nollvision också när det gäller radongasen?
Fru talman! Utredningen är nyss tillsatt. Och även om det, som Owe Hellberg säger, är dålig uppmärksamhet kring de här frågorna tror jag att jag med gott samvete kan säga att jag har uppmärksammat dem ganska ordentligt. En utredning är alltså tillsatt. Den kommer att arbeta under ett år. Vi kommer naturligtvis att försöka lägga fram ett förslag så fort som möjligt efter det. Det är alldeles riktigt som Owe Hellberg säger. Man räknar med att så många som 900 personer dör av lungcancer varje år till följd av radonstrålning. Det är alltså ett mycket stort antal människor. Det är självfallet oacceptabelt på lång sikt. Jag jobbar med det här så fort som det någonsin går. Vi kommer med förslag. För mig är det här en oerhört viktig fråga. Det är en koppling mellan miljö och hälsa.
Fru talman! Radonproblemen är nog redan väl kända. Men kommunerna måste väl skärpa sig när det gäller radonmätningar av de bostäder som ligger i riskzonen. Många gånger är det för dyrt. Det borde vara kostnadsfritt. När det gäller statens bidragsanslag stoppades utbetalningarna 1999, eftersom anslagen var slut. De är lika stora för 2000, 2001 och 2002. Om man tittar på hur det ser ut ser man att det här räcker till 675 lägenheter per år. Det skulle alltså ta 30 år innan man hinner åtgärda de 20 000 lägenheter som det är störst problem med. Min fråga blir då: Tänker ministern återkomma i vårbudgeten när det gäller radonanslaget?
Fru talman! Det finns en orsak till att det har blivit en kö för dem som vill ha bidrag. När man har beslutat att ge bidrag och den som har fått bidraget inte har utnyttjat det har möjligheterna att ge bidrag till andra personer blockerats. Det lilla tekniska felet kommer vi att rätta till så fort som det någonsin är möjligt. Därför gör vi bedömningen att det förmodligen inte behövs mer pengar. Då kommer alla som vill och kan utnyttja bidraget också att kunna få bidrag till dess att vi har ett nytt system i kraft. Låt mig också svara på Owe Hellbergs fråga i det förra inlägget om en nollvision. Vi arbetar med miljömål. Ett av miljömålen är att det ska vara en säker strålmiljö. Det handlar om en ytterligare minskning av gränsvärdena från 400 Bq till 200 Bq. Man kan säga att det innebär att vi har en nollvision i det arbetet. Då har vi pressat ned värdet till en nivå där den här typen av skador inte ska uppstå. Man kan säga att det i miljömålsarbetet som sådant ligger en nollvision.

Fru talman! I lördags - den 29 januari, klockan 4.30 på morgonen - kunde världens länder gemensamt sluta upp bakom ett globalt avtal under konventionen om biologisk mångfald. Avtalet reglerar handeln med s.k. genetiskt modifierade organismer, GMO, bl.a. i livsmedel, i utsäde, i djurfoder och delvis i läkemedel. Detta kunde ske i och med att det s.k. Protokollet är ett betydelsefullt genombrott på många sätt. Politikerna har visat världen att det går att komma överens när det gäller kampen för miljön. Protokollet stärker det globala miljösamarbetet. Det understryker CBD:s, dvs. konventionen om biologisk mångfald, roll i det globala miljösamarbetet. Det visar att handels och miljöavtal är förenliga med varandra och kan fungera ömsesidigt stödjande för en hållbar utveckling. Låt mig först ge en kort bakgrund till Montrealförhandlingarna. I dag saknar ungefär 85 % av världens länder nationella regler för genetiskt modifierade organismer. De flesta av dessa länder är u-länder. Men inte heller EU eller de andra industriländer som redan har en mängd regler runt GMO har regler för gränsöverskridande transporter med GMO. Med andra ord saknas regler för den internationella handeln med GMO. När länderna ratificerade konventionen om biologisk mångfald åtog länderna sig att upprätta nationella regler för användningen av GMO i respektive land. Vid det andra mötet mellan parterna i fråga om konventionen beslutades det också att ett globalt protokoll för reglering av gränsöverskridande transporter med GMO skulle upprättas - det gäller framför allt u-länderna. Det är det som kallas biosäkerhetsprotokollet. Ett av huvudsyftena med protokollet var att man skulle hjälpa länder utan egen GMO lagstiftning. Förhandlingarna om protokollet startade i juli 1996. Som många av er kanske kommer ihåg misslyckades antagandet av biosäkerhetsprotokollet i Cartagena i Colombia för knappt ett år sedan, i februari 1999. Kanada, Australien, Argentina, Chile och Uruguay blockerade då det kompromissförslag som EU lade fram i slutskedet och som stöddes av resten av världens länder. Sammanbrottet i Cartagena var naturligtvis ett stort misslyckande. Beslutet om det tilltänkta Cartagenaprotokollet om biosäkerhet sköts på framtiden. Under det andra halvåret 1999 hölls två informella överläggningar mellan de förhandlande länderna. Man beslutade att återuppta förhandlingarna i Montreal i januari i år. Inför dessa förhandlingar var uppfattningen att det var nu eller aldrig som ett protokoll skulle antas.

Med tanke på hur intimt dessa frågor var sammankopplade med varandra kunde vi inte förrän i slutskedet av förhandlingarna finna en för alla acceptabel kompromiss. Den fråga som var nära att stjälpa hela förhandlingen var frågan om identifieringen av jordbruksbulkvaror. Det var först tidigt på lördagsmorgonen den 29 januari, efter mer än ett dygns förhandlingar, som EU och de stora jordbruksexporterande länderna i världen kunde enas om en skrivning som också resten av världen kunde acceptera. Låt mig så punkt för punkt gå igenom vad det framförhandlade protokollet innebär. Generellt kan man säga att antagandet av protokollet har mycket stor betydelse av flera skäl. Det måste ses som ett viktigt genombrott i det mycket infekterade förhållandet mellan det globala handelsregelverket WTO och det globala miljöarbetet. För det första ger protokollet u-länderna en legal grund att själva avgöra om en GMO ska få föras in i landet eller inte, baserad på en vetenskaplig riskbedömning. Det ger u-länder som saknar nationell lagstiftning möjlighet att med stöd av protokollet fatta beslut om att tillåta eller vägra import. För övriga länder anger protokollet att nationell lagstiftning ska tillämpas. Om ett land inte fattar beslut om att tillåta import inom angiven tid är detta inte ett klartecken att exportera till landet i fråga. Det här är viktigt för uländer som på grund av olika omständigheter inte har möjlighet att fatta beslut i tid. Protokollet stimulerar också till ett ökat samarbete mellan rika och fattiga länder när det gäller kapacitetsutbyggnad, tekniköverföring, utformning av ansöknings och kontrollsystem samt kunskapsöverföring för att förbättra riskbedömningarna. Sammanfattningsvis har EU varit starkt pådrivande i denna fråga, och EU:s förhandlingslinje har också varit mycket framgångsrik. För det andra innebär protokollet att hanteringen av GMO på global nivå harmoniseras. Detta underlättar för såväl forskningen som industrin att uppfylla krav som samhället ställer på dem när det gäller hanteringen av GMO. För det tredje innebär protokollet att det globala miljösamarbetet stärks. Protokollet uttrycker klart och tydligt att internationella miljöavtal och det globala handelssystemet ska och kan samverka för att nå en hållbar utveckling. Protokollstexten påpekar att internationella avtal ska vara ömsesidigt stödjande, mutually supportive, och inte vara oförenliga med varandra. Skrivningarna säger även att protokollet inte ska underordnas andra internationella avtal men att det inte heller direkt ska påverka rättigheter och skyldigheter som finns i andra existerande avtal. Därmed har protokollet starka kopplingar till det internationella handelsregelverket. Det torde undanröja riskerna för att de initiativ som tagits inom Världshandelsorganisationen, WTO, ska leda till att miljöriskerna med den moderna biotekniken undervärderas. Detta har varit och är en mycket viktig fråga för Sverige, som nu manifesteras i ett globalt miljöavtal. Dessutom stärker protokollet konventionen om biologisk mångfald och dess roll som en av de mest tongivande globala miljökonventionerna. För det fjärde har EU utan tvivel nått framgång i att få den s.k. försiktighetsprincipen återgiven både i protokollet och i den bilaga som anger riktlinjerna för riskvärdering. Försiktighetsprincipen innebär att ett land ska ha rätt att stoppa handel med GMO om dessa misstänks vara en fara för miljö och hälsa. Det är en viktig princip, som EU nu fått fullt gehör för. Protokollet är nu ett uttryck för försiktighetsprincipen och att dess beslutsregler ska styras av denna princip. lagstiftningen i EU och i Sverige är ganska små. EU:s GMO-lagstiftning är väl utbyggd och går utöver vad som krävs i protokollet. Protokollet sätter en miniminivå för vad som krävs av länders nationella regler. Men protokollet kommer att förbättra EU:s möjligheter att upprätta ordentliga märknings och informationssystem runt GMO och produkter som kommer från GMO. I och med att de stora producentländerna USA och Kanada nu har accepterat att man ska skilja på GMO och icke GMO, om än tre fyra år fram i tiden, kan interna informations och märkningssystem lättare upprättas och efterlevas. Protokollet innebär också att europeiska producenter och exportörer måste följa protokollets krav när man exporterar GMO till länder utan egna lagstiftningar på området. Det är ett krav som inte finns uttalat i dagens lagstiftning. Låt mig säga att jag betraktar protokollet som ett genombrott på det internationella miljöområdet. Det är en stor framgång för EU och därmed också för den linje som den svenska regeringen drivit i förhandlingarna. Protokollet om biosäkerhet reglerar miljöriskerna med användningen av genetiskt modifierade organismer. Det påverkar därmed den växande bioteknikindustrin och betydande ekonomiska sektorer som jordbruket och livsmedelsindustrin. Jag vill sammanfatta protokollets styrka på följande sätt: · Det ger länderna själva rätten att fatta beslut om GMO ska få importeras eller inte. · Det ger länderna information när en GMO avses föras in i landet. · Det ger producenterna en skyldighet att informera om livsmedlen innehåller genmodifierade ingredienser. · Det innebär en fördel för konsumenterna, som får veta vad som finns i matvarorna. · Det ger länderna rätt att genom försiktighetsprincipen vidta de åtgärder som de anser nödvändiga för att skydda miljön och hälsan. · Det är ett protokoll som ger skydd åt miljön och hälsan samtidigt som det fungerar stödjande och i samstämmighet med våra åtaganden under frihandelsavtalen. Avslutningsvis, fru talman, är avsikten att protokollet nu ska kunna undertecknas av medlemsländerna vid det femte partsmötet till konventionen om biologisk mångfald som hålls i slutet av maj i Nairobi. En mellanstatlig kommitté bildades i samband med Montrealbeslutet som ska förbereda protokollets tillämpning i avvaktan på att det träder i kraft. Dess första möte kommer att hållas i slutet av det här året, med EU:s ordförande Frankrike som värd. Tack, fru talman!

Fru talman! Jag delar miljöministerns syn på det här avtalet. Det förefaller vara ett bra avtal. Vi har nu kommit vidare i de här frågorna. Ett stort steg har faktiskt tagits. Dessutom har man här faktiskt enats kring försiktighetsprincipen; det är också ett stort steg. Det här visar också att EU kanske redan är en av världens bästa miljöorganisationer. Naturligtvis lämnar ett sådant här avtal stora tolkningsmöjligheter. Vad händer om USA och EU blir osams? Jag skulle vilja fråga miljöministern lite mer kring de frågeställningarna. Hur ser förlikningsförfarandet ut i det här avtalet? Om en konflikt uppstår mellan EU och USA om hur man ska lösa tvister, hur ska det då lösas? Hur ska man övervaka att avtalet hålls?
Fru talman! Jag håller naturligtvis med Harald Nordlund i hans bedömning av det här protokollet. När det gäller förlikningsförfarandet får man skilja på två saker. För det första handlar det om det fortsatta arbetet för att skapa tydliga och klara regler för framför allt märkningen. Protokollet innehåller ett beslut om att sådana regler ska tas fram, men de förhandlingarna kommer förstås också att kunna bli ganska tuffa och hårda. För det andra finns det ingen förlikningsmekanism under protokollet. Däremot fördes det fram från EU:s sida, vid slutet av förhandlingarna i Montreal, att man kanske skulle skapa en sådan förlikningsmekanism så att det blir alldeles klart att en tvist omkring protokollet skulle förhandlas inom ramen för protokollet i en egen förlikningsorganisation. Något sådant beslut finns dock inte i det här protokollet. Däremot tror jag att det finns stora möjligheter att utveckla det i framtiden.
Fru talman! Miljöministern berörde märkningsfrågorna. Gör miljöministern bedömningen att det blir - jag ska inte säga lika lätt, för detta har säkert inte varit lätt även om man har kommit fram - möjligt att komma fram också i de frågorna och verkligen betona vikten av märkningen på det sätt som vi från svensk sida vid ett flertal tillfällen har gjort?
Fru talman! Enligt det här protokollet kommer det att bli en märkning som lever upp till vissa specificerade krav i protokollet. Däremot kommer det naturligtvis att bli en del resonemang omkring hur protokollet ska tolkas när man utformar de praktiska reglerna för märkningen. Diskussionerna i Montreal var mycket tuffa. Jag tror att vi nu har specificerat tillräckligt mycket i protokollet för att de kommande diskussionerna om märkningen ska bli av mer teknisk natur.
Fru talman! Det är mycket spännande och intressant information som vi har fått av miljöministern. Jag ser det som en stor framgång för konsumenterna, som kräver trygghet och säkra livsmedel för framtiden. Det är en seger för den biologiska mångfalden, men också en seger för miljöpolitiken. Jag vet ju att både miljöministrar och jordbruksministrar i vårt land sedan vi kom med i EU har drivit märkningsfrågan hårt med tanke på konsumentintresset och den biologiska mångfaldens intresse. Jag vet också att miljöministrar och jordbruksministrar i den diskussion vi hade när vi skulle göra dagordningar inför WTO-förhandlingarna i Seattle var väldigt tydliga om att det här var en av de frågor som vi drev hårt från Sveriges och EU:s sida. Vilken är miljöministerns bedömning nu, när det gäller det fortsatta arbetet med dagordningen inför WTO-förhandlingarna? Det går ju trögt, vi fick inte till en fullständig dagordning på Seattlemötet. Det här är en av de knutar som fanns i Seattle. Det här protokollet måste innebära att dagordningen skrivs ut i lite snabbare takt, så att vi kan börja jobba med WTO förhandlingarna och parallellt med det få fram miljöfrågorna och de konsumentintressen som vi gärna vill värna.
Fru talman! Jag upplever att det här protokollet kommer att vara positivt för möjligheterna att fortsätta ansvarsfulla diskussioner om nya WTO-regler. Alldeles klart är det på det sättet. Det var särskilt glädjande att vi kunde komma till beslut om det här protokollet så kort tid efter sammanbrottet i Seattle, på ett område som har relation både till handelsfrågorna och till miljöfrågorna. En del av de frågor som var ifrågasatta av vissa länder i Seattle lyckades vi nu lösa på ett sätt som är väldigt bra med utgångspunkt i vad EU har för politik både när det gäller miljöfrågor och handelsfrågor. Förhoppningsvis har Montrealprotokollet satt en sten i rullning som kommer att positivt påverka även diskussionerna om framtidens internationella handelsregler inom WTO.
Fru talman! Jag skulle vilja fråga miljöministern hur man har tänkt sig att den inskrivna försiktighetsprincipen ska fungera. Särskilt tänker jag på de fattiga länderna och de som inte har någon lagreglering på det området alls. Hur ska man försvara de fattiga människornas möjlighet att slippa få introduktion av de här produkterna? Hur ska man kunna märka dem? Problemet med märkningen har vi hört lite grann om. Men framför allt, hur ska försiktighetsprincipen kunna gälla generellt? Trots allt är det så att är produkten skadlig för miljö och hälsa på det ena stället så är den det självklart också på det andra. Men hur ska detta fungera? I vissa länder kan man säga nej. Vi tar inte emot det här för vi har en reglering. Det är försiktighetsprincipen som gäller osv. Kan miljöministern utveckla lite hur det ska gå till?
Fru talman! En förutsättning för att försiktighetsprincipen ska kunna tillämpas är för det första att de länder man vill exportera den här typen av varor till får så pass detaljerad information att man kan göra en bra riskbedömning. För det andra är det viktigt för mig att säga att försiktighetsprincipen naturligtvis ska tillämpas på en vetenskaplig grund. Man ska givetvis försöka få fram så mycket vetenskaplig information som möjligt om de här varorna innan man tillämpar försiktighetsprincipen. Det är det väldigt viktigt för mig att markera. För det tredje finns inte de institutioner, den lagstiftning, de myndigheter i många av de här länderna som vi har här i Sverige och som vi har i Europa. Det är egentligen det som är orsaken till att vi har velat ha möjligheten för de här länderna att få reda på framtida leveranser i tid och få stöd för att kunna säga stopp med hjälp av en internationell lagstiftning. Det som fattas nu är naturligtvis uppbyggnaden av kompetens i de här länderna, tillgången till relevant information och möjligheten att göra bra bedömningar av de tilltänkta importleveranserna. Det finns ganska tydliga skrivningar om det ansvar som vi alla nu tar på oss för att hjälpa de fattiga länderna att bygga upp den här typen av kompetens, bistå dem med teknisk assistans på olika sätt och hjälpa dem med en institutionsuppbyggnad av det slag som de måste ha tillgång till.
Fru talman! Det här är ju oerhört viktigt. Om vi i vår del av världen, säg Europa, gör en bedömning med anledning av miljö och hälsa som innebär att vi säger nej tack till import av GMO-produkter, hur ska då den fattiga världen kunna stå emot dem? Jag har en känsla av att sättet att marknadsföra sådana här produkter kommer att vara rätt kraftfullt. Miljöministern säger att vi då får försöka bygga upp kunskap och sådant i dessa länder. Men hur ska vi kunna göra detta i takt med den utveckling och marknadsföring av export av GMO-produkter som sker i dag?
Fru talman! Vi har tagit det första steget nu. Vi har skapat ett legalt instrument som ger länderna möjlighet att säga nej. Vi har tillförsäkrat dem rätten till information. Vi har utlovat hjälp för kompetensuppbyggnad i de här länderna. Jag tycker att det är ett mycket stort första steg. Men det innebär inte att vi är framme vid något slutmål på något sätt. Inte heller kan vi garantera att alla länder kommer att bedöma det här på samma sätt. Det kommer att skilja sig åt. Det är möjligt att en del länder kommer att vara svagare gentemot kraftfull internationell marknadsföring än andra länder. Men syftet har inte varit att hitta en global enhetlig bedömning. Det är nog ganska omöjligt. Syftet har varit att ge de här länderna möjligheter att ta ansvar för sin biologiska mångfald och sina invånares hälsa. Där tycker jag att det här protokollet har fört oss ett bra steg framåt.
Fru talman! Jag tycker också att det här protokollet ser ut att kunna vara lite av ett genombrott i de här mycket svåra internationella frågorna. Samtidigt tycker jag att det råder en viss osäkerhet och oklarhet om vad som kommer att gälla för de i dag fastställda WTO-reglerna och för Montrealprotokollet och dess regelsystem. Jag skulle gärna vilja att miljöministern tydligare utvecklade om det är så att man inte får en process med WTO-reglerna. Den andra delen är lite det som Per Lager redan har varit inne på, nämligen u-ländernas roll i sammanhanget. Väldigt många av de multinationella företagen kan man säga kontraktsodlar på u-ländernas mark. Vilken möjlighet har medborgarna i det landet att få reda på av det företag som eventuellt odlar där vad man använder för genetiskt modifierade produkter? Det är inte bara fråga om att vi konsumenter kan få besked om produkten när den är färdig och välja på hyllan, utan här är det också fråga om huruvida jag som medborgare i ett land verkligen kan få reda på vad det där företaget odlar. Har jag i så fall möjlighet att på något sätt säga nej till den odlingen? Det är där mycket av kärnan i problemet ligger.
Fru talman! Jag tror inte att jag kan säga att det här protokollet innehåller någon garanti för att alla medborgare i alla länder ska får reda på vad som odlas och vad som förs in i landet. Men det skapar möjligheter för länderna att informera sina medborgare både om vad som odlas och vad som importeras till landet. De stora framstegen är att vi har skrivit in i inledningstexten till protokollet att handelsregler och internationella miljöavtal ska vara ömsesidigt stödjande. Det är en nyckelformulering. Det finns också en tydlig skrivning om att protokollet inte ska underordnas handelsreglerna. Det är två tydliga markeringar. Vi från EU:s sida - och även jag från svensk sida - har velat gå längre i att skapa tydligare skrivningar i inledningstexten än vad vi lyckades åstadkomma. Det blir naturligtvis vårt fortsatta mål att försöka förtydliga protokollet och tillämpningen av protokollet i enlighet med den ambition jag har redovisat.
Fru talman! Vi vet redan att inte alla medborgare kan få reda på detta. Men finns det i protokollet rättigheter för länderna att få reda på, gentemot de sekretessregler som gäller för företagarskyddet, vad som odlas? Om man har ett kontrakt på att odla en viss gröda, går det att garantera att det kan ges information från landets sida om det som odlas är genmanipulerat eller inte?
Fru talman! Det finns sådana rättigheter inskrivna i protokollet - definitivt om det är genmanipulerat eller genmodifierat. Ett arbete kommer att starta som kommer att leda fram till att vi med stor säkerhet kan lägga fram detaljerade föreskrifter om hur informationen ska se ut.

Fru talman! För att inte bli missförstådd vill jag påpeka att jag inte har tagit ställning till något ekonomiskt system. Jag tar ställning för att när extraordinära insatser krävs måste man kompensera dem från högre ort. Det gäller Stockholmspolisen likaväl som polisen i Östergötland. Justitieministern har ansvar för att polisresurserna är så slimmade och dåligt tilltagna att inget utrymme finns för extra insatser. Det förvånar mig och mitt parti att samtidigt som brotten ökar i omfattning drar man ned på resurserna till polisen. Det är kristdemokraterna emot. Därför krävs extra medel så snart extrainsatser vidtagits. Medelåldern inom polisen är hög. Tror ministern att poliskåren kan föryngras om uppdragsgivaren sviker i händelser som den vid Malexander? Låt inte ekonomin få vara den extra sten på bördan för den yrkeskår som alla anser behövs och som är grunden för ett tryggt samhälle.
Fru talman! Yvonne Andersson säger att hon inte tar ställning till något ekonomiskt system, men hon kräver att kompensation för särskilda händelser ska komma uppifrån. Då tar väl Yvonne Andersson ställning till ett ekonomiskt system? Vi har ett system för att hantera dessa situationer. Vad Yvonne Andersson menar med högre upp vet jag inte, men jag hoppas att hon syftar på Rikspolisstyrelsen. Om det är regeringen Yvonne Andersson syftar på undrar jag under vilken anslagspost i budgeten som riksdagen har beslutat att regeringen har makten att fatta den typen av beslut. Riksdagen har icke beslutat om neddragningar av polisens resurser på senare år utan tvärtom har det varit höjningar.

Fru talman! Det som bekymrar mig, och som är anledningen till att jag har väckt interpellationen, är förstås de besparingar som under många års tid har genomförts i polisdistriktet i Östergötlands län. Det finns inte, fru talman, möjlighet att inom den årsbudget som är fastställd betala de 15 miljoner kronor extra i uppkomna kostnader som Malexanderinsatsen har kostat. Vi är väl alla överens om att det var rätt använda pengar? Det är alldeles självklart. När Rikspolisstyrelsen har plockat fram 6 miljoner kronor återstår 9 miljoner kronor kvar. Detta är grovt räknat 27 stycken polisårstjänster i ett län där det redan är underbemannat, där det redan är fråga om långa sträckor, där det redan är mycket långa utryckningstider och där det redan finns grund för att gärningsmännen bestämmer sig för att det är enklast att slå till eftersom det inte finns några poliser i närheten. Innan pausen diskuterade vi att budgetarna inom polisdistrikten ska kunna hantera överraskningar. Men det finns också en gräns för extra medel - även inom normala ekonomistyrningssystem. Jag vädjar därför till justitieministern att i den tilläggsbudget som läggs fram till våren skjuta till extra medel för de extraordinära insatser som har gjorts i Malexander och den stora konferensen i Stockholm.

Fru talman! Johnny Gylling har inledningsvis frågat vilka åtgärder jag avser att vidta för att öka polisens synliga närvaro i trafiken. Regeringen styr myndigheterna genom att ställa upp mål för verksamheten och sedan följa upp verksamhetens resultat. Däremot ankommer det på myndigheterna att bestämma vilka metoder som ska användas för att målen ska nås och bäst resultat uppnås. I april 1999 presenterade Näringsdepartementet ett program för ökad trafiksäkerhet. I programmet uttalade regeringen att den förutsätter att Vägverket och Rikspolisstyrelsen noga analyserar resultaten hittills av trafikövervakningen och med den utgångspunkten verkar för att nå trafiksäkerhetsmålen. Regeringen har i budgetpropositionen för i år redovisat en resultatbedömning av polisens trafikövervakning. I regleringsbrevet för nuvarande år har sedan regeringen med den bedömningen som utgångspunkt uppställt mål för polisens trafikövervakning. Enligt målet ska polisen medverka till att uppnå de nationella trafiksäkerhetsmålen om färre skadade och dödade i trafiken samt utarbeta en nationell strategi för trafikövervakningen. Det ankommer således inte på mig som justitieminister att uttala mig om på vilket sätt polisen ska bedriva trafikövervakning. Johnny Gylling har för det andra frågat vad regeringen har åstadkommit i fråga om en översyn av påföljdssystemet för åkare som bryter mot lagen och hur långt regeringens arbete med vägtrafikinspektionen fortskridit. Jag har nyligen svarat på en interpellation av Alf Eriksson om böter till utländska förare där jag inriktade mig på de straffrättsliga aspekterna och det arbete som pågår för att förbättra möjligheterna att verkställa straff för fordonsförare som inte har sitt hemvist i Sverige. För närvarande bereds frågan om en sammanhållande handlingsplan för det fortsatta arbetet med transport och näringspolitiska frågor. Jag vet också att man inom Näringsdepartementet överväger att tillsätta en utredare för att utreda de straffrättsliga påföljderna för vissa trafikbrott. I december förra året överlämnade Trafikansvarsutredningen en lägesrapport till Näringsdepartementet med de slutsatser och överväganden som utredningen då kunde göra. Där framgår att en vägtrafikinspektion bör inrättas med samhällets uppdrag att se till att skyddet för liv och hälsa till följd av trafikolyckor upprätthålls och att förbättringar av systemet görs åtminstone i den takt riksdagen beslutat om. Utredningen ska i sin helhet redovisas senast den 1 maj i år. Först därefter kommer regeringen att ta ställning i frågan. Slutligen har Johnny Gylling frågat vilka åtgärder jag är beredd att vidta för att se till att bilinspektörernas arbete med förar och fordonskontroller kan fortgå i dagens omfattning. Jag har inhämtat att det för närvarande pågår överläggningar mellan Rikspolisstyrelsen och Vägverket om en ramöverenskommelse för trafikövervakningen för i år. Jag vill inte föregripa de redan pågående överläggningarna. Det är givetvis min förhoppning att kontrollerna ska bedrivas i tillräcklig omfattning. Jag vet att Rikspolisstyrelsen uppfattar bilinspektörernas arbete som ett värdefullt komplement till polisens trafikövervakningsarbete.
Fru talman! Polisen har en viktig roll för att vi ska få en säkrare trafik. Jag tycker att det är angeläget att få höra regeringens syn på detta, och jag vill tacka justitieministern för svaren jag har fått. Dock är jag besviken över att ministern inte anser sig kunna debattera trafikövervakningen. Alla som färdas på vägarna har synpunkter på polisens arbete, och vi som riksdagsledamöter får ofta ta del av människors erfarenheter i det avseendet. För min del anser jag att polisens närvaro i trafiken fyller en mycket viktig funktion. Ju mer polisen syns, desto lugnare flyter trafiken - det tror jag att de flesta håller med om. Många människor ger uttryck för besvikelse över trafikkameror och dolda poliser, och man talar ofta om ett "storebrorssamhälle" i detta sammanhang. Därför har jag frågat ministern om regeringen delar uppfattningen att en ökad polisnärvaro gör bäst nytta i trafiken. I så fall borde ju konsekvensen bli att man inte får dra ned på dessa resurser. Det man debatterar ute i samhället borde vi också kunna debattera här i riksdagen utan att ministern ska riskera att anklagas för ministerstyre. Min fråga kvarstår därför: Anser ministern att en synlig polis gör bäst nytta i trafiken jämfört med den dolda övervakningen? När det gäller påföljdssystemet för åkare som bryter mot lagen är jag också besviken på att inte mer har hänt. Riksdagen har ju två gånger uttalat att regeringen borde göra något för att se till att samma regler ska gälla i Sverige som i många andra europeiska länder, dvs. att polisen kan kvarhålla fordonet tills böterna är betalda. Detta skulle innebära att oseriösa åkare från andra länder skärpte sig bättre på de svenska vägarna, och det skulle gynna konkurrensläget för de svenska åkarna. Jag menar inte att alla utländska åkare är oseriösa, men det finns sådana, och de vet att det svenska rättssystemet inte har någon makt att driva in utfärdade böter. Det skapar nonchalans, och det är inte acceptabelt. Det duger inte att regeringen överväger att tillsätta en utredare nästan två år efter att ett enigt trafikutskott begärt krafttag på området. Har verkligen inget mera hänt med riksdagens tillkännagivande? Den vägtrafikinspektion som just nu utreds är ett svar på riksdagens beslut förra våren. Här har regeringen handlat betydligt snabbare, och jag är glad att inspektionen verkar byggas upp på ett bra sätt. Det jag frågade om här var i vilken mån det tagits hänsyn till polisens roll i utredningen. Det är olyckligt om man inte tar till vara polisens erfarenhet av olycksutredningar när man nu ska bygga upp en helt ny inspektion från grunden. Jag får hoppas att man gör det under den tid som återstår innan slutrapporten ska lämnas in. Slutligen har jag blivit mycket förbryllad över att Vägverket har begärt hos regeringen att få halvera antalet bilinspektörer hos polisen. Här har ministern hänvisat till att det pågår överläggningar mellan Rikspolisstyrelsen och Vägverket om trafikövervakningen år 2000. Men jag tycker inte att man kan låta sig nöja därmed. Det är enligt min mening en fråga för regeringen att tala om ifall det är acceptabelt eller inte. Här kan man inte sväva på målet. Man uppskattar att 8 000 människor kör rattfulla varje dag i Sverige. De dödar omkring 100 personer varje år och skadar ca 2 500 människor. Vi kristdemokrater har lagt fram en rapport om trafiksäkerheten nyligen där vi föreslår olika åtgärder för att komma till rätta med rattonykterheten. Trafiken måste vara en "vit zon", och polisens kontroller spela en viktig roll. För att vara trogen mot nollvisionen måste det finnas kontroller ute längs vägarna. Vägverket halverar antalet bilinspektörer? De är personer med speciell kompetens. Jag vädjar till ministern att inte låta denna fråga hamna mellan stolarna på Näringsdepartementet, Justitiedepartementet, Rikspolisstyrelsen och Vägverket, utan slå vakt om denna funktion så att vi kan fortsätta att arbeta för nollvisionen.
Fru talman! I budgetpropositionen för i år bedömde regeringen att polisens trafikövervakning har blivit mer effektiv. Under förra året ökade antalet rapporterade trafikbrott och alkoholutandningsprov rejält i jämförelse med året innan. Antalet trafikolyckor har visserligen minskat något, men antalet dödade och skadade har varit oförändrat de tre senaste åren. Den utvecklingen är inte tillräcklig för att man ska nå de långsiktiga trafiksäkerhetsmålen för år 2000 om att sänka dödstalen till högst 400 och antalet svårt skadade till högst 3 700. Det här är bakgrunden till att Rikspolisstyrelsen analyserar denna utveckling tillsammans med Vägverket för att överväga vilka förändringar man behöver göra i inriktningen av sitt arbete och metoderna. Om polisen får ett halverat anslag från Vägverket för att bedriva övervakningsverksamheten påverkar det självfallet polisens möjligheter att utföra arbetet. Här måste naturligtvis polisen göra sina egna prioriteringar och bedömningar. Det har skett en förändring i hur polisen organiserar och utför de olika uppdrag som den har. Här har t.ex. utbyggnaden av närpolisverksamheten betydelse. 2000 att polisen bör utarbeta en nationell strategi för trafikövervakningen och alltså överväga i vilka former man bör utveckla sin roll i trafiksäkerhetsarbetet. Det kommer givetvis polisen att göra. När det gäller frågan om utländska förare hade jag ett utförligt svar och en debatt om det nyligen med anledning av en interpellation som Alf Eriksson hade ställt. Jag vill verkligen påpeka att när det gäller frågan om att driva in böter - det handlar om böter i detta sammanhang - från utländska medborgare är det naturligtvis en fråga som vi inte kan klara av att reglera i Sverige, eftersom det handlar om att kunna samarbeta med andra länder och deras myndigheter för att kunna verkställa beslut fattade i Sverige. Här pågår ett intensivt EU-arbete. Jag hänvisar till den tidigare debatten i riksdagen om hur långt det har kommit.
Fru talman! Jag beklagar om jag har missat den senaste interpellationsdebatten i ärendet. Jag brukar annars försöka följa detta noga. Jag vill ändå fortsätta diskussionen om bilinspektörerna, med särskild betoning på de alkoholprov som görs. I Motorföraren nr 1 i år, som är MHF:s tidning, finns en intervju med Lennart Bernhardsson, som är huvudansvarig för rattfyllerifrågor på Rikspolisstyrelsen. Han säger att man nu verkligen vill satsa på att leva upp till målet om 1,8 miljoner utandningsprov. Men i Stockholms län utfördes förra året, enligt denna tidning, bara en fjärdedel av det uppsatta målet om 440 000 utandningsprov. Det är alltså stor skillnad på hur de här kontrollerna sköts runtom i landet. När det gäller bilinspektörerna är det en särskild verksamhet hos polisen som Vägverket betalar för. Jag har själv besökt dem och sett hur de jobbar. Jag tycker att de gör väldigt stor nytta. De upptäcker de farliga fordonen. De kan upptäcka de onyktra förarna. De kan även hitta de miljökatastrofer till bilar som dyker upp här och där på vägarna. Det är alltså viktigt att den speciella kompetens som dessa människor har får vara kvar inom polisen. Det är här jag tycker att regeringen borde ge en signal till Vägverket att man inte får halvera den verksamheten. Jag tolkar i alla fall justitieministerns svar på den punkten så att hon delar synen att denna verksamhet är viktig för polisen och för trafiksäkerheten. Jag hoppas därmed att de ska få behålla sina resurser.

Fru talman! Lennart Kollmats har frågat mig om jag avser att ta något initiativ för att höja länsrätternas och tingsrätternas kunskaper om barnets bästa. Han har också frågat om jag avser att medverka till att barn får juridiskt bistånd när frågor som rör dem kommer upp i rättsinstanserna. Lennart Kollmats har vidare frågat socialministern om han avser att ta några initiativ för att stärka barnens situation vid domstolsförhandlingar. Arbetet inom regeringen är så fördelat att det är jag som ska svara även på den interpellationen. Utgångspunkten vid bedömningen av frågor om adoption är barnets bästa. Det gäller både för domstolar och för socialnämnder. Det gäller vid prövningen av om ett medgivande ska lämnas att ta emot ett barn för adoption, och det gäller vid prövningen av själva adoptionen. Frågan om ifall medgivande att ta emot ett barn ska lämnas måste avgöras i varje enskilt fall. Det måste ske utifrån en bedömning av de individuella förhållandena. Det ligger i sakens natur att socialnämnder och domstolar ibland kommer till olika resultat vid sin prövning, utan att man för den skull kan säga att något av avgörandena är felaktigt. Socialnämndens beslut får överklagas hos allmän förvaltningsdomstol. Överprövningen är allsidig. Den innefattar inte bara laglighets utan också lämplighetsbedömningar och skälighetsbedömningar. Domstolen har principiellt sett samma befogenheter som socialnämnden. Lennart Kollmats hänvisar till en undersökning gjord av Barnombudsmannen, BO, som har undersökt hur fem tingsrätter under år 1998 har dömt i umgängesmål som rört barn upp till tre år. BO skriver i sin rapport att domstolarna har bristande kunskaper om barns behov och utveckling. Enligt BO har enskilda barns behov i många fall fått stå tillbaka för en överenskommelse mellan föräldrarna om umgänget. Det innebär att domstolen har en skyldighet att se till att frågorna blir tillbörligt utredda och att domstolen i varje enskilt fall ska göra en prövning av vad som är bäst för barnet. Domstolen måste ha tillgång till ett fullgott beslutsunderlag och till den särskilda sakkunskap som kan behövas i familjemål. Innan målet avgörs ska socialnämnden ges tillfälle att lämna upplysningar. Behövs det ytterligare utredning kan domstolen låta göra en sådan utredning. Är föräldrarna ense om hur en vårdnads eller umgängesfråga ska lösas, beslutar domstolen som regel i enlighet med deras överenskommelse. Den naturliga utgångspunkten är ju att föräldrarna vill sitt barns bästa och att de också som regel vet vad som är bäst för barnet. Oftast är det bättre för barnet om föräldrarna själva kan komma fram till en lösning än om frågan måste avgöras av domstol. Men jag är medveten om att föräldrarna ibland kanske inte väljer den lösning som skulle ha varit bäst för deras barn. Det kan ha flera orsaker men beror nog ofta på okunskap om barnets behov eller på obetänksamhet. Det är därför viktigt att föräldrar informeras och får det stöd de behöver för att kunna sätta barnets intressen i centrum. Socialsekreterare - men även advokater och domare - har en viktig uppgift när det gäller att få föräldrar att se till barnets behov, och det är viktigt att de har den kunskap och erfarenhet som behövs. Regeringen har gett BO i uppdrag att utarbeta och genomföra fortbildningsprogram om FN:s barnkonvention för bl.a. statligt anställda vars arbete har konsekvenser för barn och ungdomar. Även domare omfattas av uppdraget. Domstolsväsendet har också sedan en tid tillbaka egna utbildningsinsatser på området. Redan före barnkonventionen informerade Domstolsverket årligen om hur arbetet med denna fortlöpte. Numera är information om innehållet i konventionen en viktig del i de seminarier om exempelvis vårdnadsmål som fortlöpande hålls av Domstolsverket. Regeringen följer alltid noga hur regler som nära berör barn tillämpas, och regeringen överväger fortlöpande om ytterligare åtgärder behöver vidtas för att barnets rätt och barnets bästa ska tillgodoses. Inom rättsväsendet har flera åtgärder vidtagits för att stärka barnets ställning. Uttryckliga bestämmelser om barnets rätt att komma till tals i mål om vårdnad och umgänge och i adoptionsärenden infördes den 1 januari 1996. Genom 1998 års vårdnadsreform har strävandena att stärka barnets ställning gått vidare. Sedan den 1 juni 1998 finns en bestämmelse om barnets rätt att komma till tals även i socialtjänstlagen. Den 1 januari i år trädde en ny lag i kraft om särskild företrädare för barn. Syftet med lagen är att stärka möjligheterna att ta till vara barnets rätt när en vårdnadshavare eller någon som vårdnadshavaren står i ett nära förhållande till misstänks för brott mot barnet. Lagen innebär att en särskild företrädare under vissa förutsättningar ska förordnas för barnet. Utifrån vad som är bäst för barnet ska den särskilda företrädaren ta till vara barnets rätt under förundersökningen och i rättegången. Den pågående LVU-utredningen har i uppdrag att stärka barnperspektivet och barnets rättigheter i lagen med särskilda bestämmelser om vård av unga. Utredningen ska också analysera hur vårdnadshavarens rätt och skyldighet att bestämma i frågor som rör barnets person förhåller sig till bestämmelserna om barnets rätt att komma till tals. När det gäller frågan om juridiskt bistånd åt barn vill jag även påminna om att det inom Europarådet har utarbetats en konvention om barns rättigheter. Konventionen är avsedd att vara ett komplement till FN:s barnkonvention och stärka barnets ställning i familjerättsprocesser. Sverige har undertecknat konventionen men ännu inte ratificerat den. Inom Justitiedepartementet övervägs för närvarande vad som bör göras för att Sverige ska kunna ratificera konventionen. Frågan om att ge barn rätt till juridiskt biträde i familjemål kommer att uppmärksammas i det arbetet.
Fru talman! Tack så mycket för svaret. Som synes av interpellationen hade jag tänkt att få diskutera frågorna också med socialministern, men ärendefördelningen tycks vara sådan att vi kan klara av dem i ett sammanhang. Frågorna kring barn och barnens rätt har en stark aktualitet. Det kunde vi se av debatten i går här i kammaren, tidigare i dag i interpellationsdebatt och av debattartiklar i tidningarna, senast i DN i dag. Vi har ju en ungdomsminister i regeringen, och jag funderar ibland på om det kanske vore idé att också utse någon till barnminister. Det är på många områden som barnens rätt måste stärkas. Det handlar ofta om attityder och kunskaper här som på så många andra områden. Parentetiskt kan jag nämna att vi i dag i kulturutskottet haft diskussioner med Våldsskildringsrådet bl.a. om hur barn påverkas av alla olika former av våld som de kommer i kontakt med via TV, video och datorer. Men tillbaka till huvudämnet för interpellationerna. Det är väldigt viktigt att lyssna på dem som har kunskaper om barnens situation. I det ideala samhället är det givetvis familjen och föräldrarna som fattar besluten, och det är vi uppenbart helt eniga om. Men vi vet ju att det inträffar händelser som gör att samhället på ett eller annat sätt träder in. I den situationen måste alla parter ha sina företrädare, och det är där en del av min fråga och kritik kommer in. I en vårdnadstvist har vardera föräldern sitt juridiska ombud, medan barnen inte har det. I bästa fall finns den socialsekreterare som gjort utredningen på plats för att företräda barnet, men socialsekreterarens uppgift blir oftast att svara på frågor från rätten, inte att ur barnets synpunkt lägga fram vad som är bäst för barnet. Det är en kärnpunkt i sammanhanget. Socialsekreterare besitter ju en kunskap om barnens situation. Men det behövs också en juridisk kompetens på barnets sida, så att barnet blir lika tydligt i sammanhanget som föräldrarna, annars blir det vad man kalla en sned maktfördelning. Det var alltså ur denna sociala aspekt som jag interpellerade socialministern. Den andra delen är frågan om vilken kunskap och utbildning i FN:s barnkonvention som nämndledamöterna har. Det uppstår ju ofta tvist och diskussion om föräldrarnas rätt, inte om barnens rätt. Rätten tar ställning för eller emot en förälder eller, i adoptionsmål, eventuellt blivande förälder eller föräldrar. I länsrätterna är majoriteten av ledamöterna män och deras medelålder 58 år. I tingsrätterna är medelåldern 56 år. Det är inget fel på 40-talister, hoppas jag, men det är oftast ganska länge sedan som de hade ansvar för barn. Tiderna har dessutom förändrats mycket på 20-30 år. Barnens omvärld är ju i dag en helt annan än vad den var t.ex. 1970. Min fråga är alltså åter om justitieministern tänker ta några initiativ till att förstärka utbildningsinsatserna. Det som justitieministern tar upp i sitt svar gäller de statligt anställda, dvs. bl.a. domare. Men vet ministern hur det ser ut när det gäller ledamöterna i tings och länsrätter? Eller ska man som ett alternativ fundera på särskilda familjedomstolar? Folkpartiet är ingen vän av specialdomstolar, men det kanske ändå finns något område där det skulle vara det bästa för inblandade parter. Justitieministern hänvisar till lagändringar den 1 januari 1996 och den 2 juni 1998. Det intressanta är då om man har följt upp hur bestämmelserna om barnens rätt att komma till tals fungerar.

Fru talman! Som framgår av mitt svar på interpellationen, och som också bekräftas av det som Lennart Kollmats säger, pågår det en rad olika arbeten med att se över barns ställning i samband med rättsliga prövningar av olika slag. Det är viktiga frågor, och det är inte en gång för alla givet vilka resultat man kommer fram till. Jag reagerar dock lite grann när Lennart Kollmats uttrycker barnets förhållande till föräldrarna som om de vore i ett slags motsatsförhållande. Jag tror att man ska ha som utgångspunkt att inte se det som tre stridande parter i t.ex. en vårdnadstvist, utan här måste vi nog ändå utgå från att de vuxna, inte minst föräldrarna, har en egen ambition att se till barnets bästa. Men det viktiga är att just de som har ett uppdrag från samhället, det må vara som socialsekreterare eller som domare i domstol, har en tillräcklig kompetens för att säkerställa att barnets bästa ändå är det som avgör vilket beslut som i slutändan ska fattas. Jag tror knappast att de utbildningsinsatser som hittills har vidtagits, och som i och för sig utvecklas, är tillräckliga för att säkerställa den kompetens som jag tror är önskvärd i alla lägen. Jag utgår från att det finns många bland dem som arbetar med de här frågorna både inom socialtjänsten och inom rättsväsendet som har en mycket hög kompetens, som har en lång erfarenhet och som har haft ett stort intresse av själva bygga på sin kompetens. Jag vet att det är på det viset. En aspekt som jag gärna vill passa på att peka på i den här diskussionen är att det arbete som vi bedriver för att modernisera domstolsväsendet utgår från tankegången att vi måste säkerställa att det i våra domstolar alltid finns en tillräcklig kompetens för de mycket varierande mål och ärenden som domstolarna tar ställning till. Vi ställer ju krav, t.ex. härifrån riksdagen, på att de som tjänstgör, ledamöter och domare i rättsväsendet, har specialkompetens i varje specifikt ämnesområde. Det är inte möjligt utan att skapa de organisatoriska och resursmässiga förutsättningarna för det. Jag har ofta anledning att påpeka detta när man debatterar domstolarna. Då känns det också angeläget peka på domstolsreformen när vi debatterar barns rätt och möjligheten att säkerställa det här. Jag är övertygad om att det kan behövas mer av utbildningsinsatser. Men då måste vi också ha skapat förutsättningar för dem som arbetar i rättssystemet att ta del av dessa. Det måste finnas tid för det. Man måste ha möjlighet att frigöra sig från sitt ordinarie arbete och delta i sådan utbildning. Därför hänger de här frågorna så starkt ihop.
Fru talman! Jag hoppas inte att det uppfattades som att det var tre stridande parter. Men det är väldigt viktigt att barnet blir tydligt i sammanhanget, för ibland händer ju att de två stridande parterna strider om barnet. Det var lite det som Barnombudsmannen tog upp i sin rapport som kom alldeles nyligen, jag tror att det var samma dag som jag lämnade interpellationen. Jag hann få med det. Här är det ju problem även i situationer där föräldrarna blir överens. Man tar inte tillräcklig hänsyn till barnet. Och det stadfästs ju sedan i nästan hundra procent av fallen av rätten. Det var t.o.m. något fall där en pappa under en sommar hade umgängesrätt flera veckor till ett ammande barn. Det blir otvivelaktigt något bekymmersamt att lösa den problematiken. I det läget anser jag inte att man har sett till barnets bästa. Nu finns det naturligtvis alltid undantag och misstag, men det är skönt att vi är eniga om att det behövs mycket utbildningsinsatser om vi inte ska behöva komma till en situation med speciella familjedomstolar. Än en gång vill jag tacka för svaret.

Fru talman! Gunnel Wallin har ställt frågor till socialminister Lars Engqvist om möjligheterna för psykiskt funktionshindrade att få tillgång till arbetslivsinriktad rehabilitering. Arbetsfördelningen inom regeringen är sådan att det är jag som ska besvara frågorna. Inledningsvis vill jag påpeka ett missförstånd. För år 1998 tilldelades kassorna 609 miljoner kronor i särskilda medel för köp av arbetslivsinriktade rehabiliteringstjänster, arbetstekniska hjälpmedel, läkarutlåtanden och läkarundersökningar, särskilt bidrag, resor tur och retur till arbetet samt olika former av samverkan - och förbrukade ca 520 miljoner kronor. 665 miljoner kronor i särskilda medel, och enligt uppgift från Riksförsäkringsverket är samtliga medel förbrukade. Även jag har läst Riksförsäkringsverkets redovisning av uppdraget från regeringen att se över försäkringskassornas arbete med psykiskt funktionshindrade. Resultatet av utvärderingen är inte tillfredsställande. T.ex. framgår att: - det är svårt att ordna arbetsträningsplatser, samt att - gränsdragningen i ansvarsfördelningen mellan framförallt försäkringskassan och arbetsmarknadsmyndigheten orsakar problem. I rapporten föreslår Riksförsäkringsverket att den pågående utredningen om den arbetslivsinriktade rehabiliteringen uppmärksammar problemen och vissa förslag till åtgärder - bl.a. att förlänga tidsgränsen på ett år i den arbetslivsinriktade rehabiliteringen och att införa arbetsplatser som är anpassade för psykiskt funktionshindrade. Regeringen beslutade därför den 27 januari i år att formellt lämna över Riksförsäkringsverkets redovisning till rehabiliteringsutredningen, som enligt direktiven till utredningen har i uppdrag att se över den arbetslivsinriktade rehabiliteringen för samtliga som är i behov av den - även psykiskt funktionshindrade. Grundläggande för att psykiskt funktionshindrade ska kunna rehabiliteras till en meningsfull sysselsättning är också en väl fungerande psykiatri. Även här finns det brister. Därför har regeringen beslutat att ta fram och presentera en nationell handlingsplan för sjukvården under år 2000. Planen ska bl.a. innehålla mål och riktlinjer för vården fram till år 2010 och kommer att innebära en omfattande satsning på primärvården, äldrevården och psykiatrin. Under åren 2001-2004 avser regeringen att satsa 9 miljarder kronor på utveckling av sjukvården inom ramen för den nationella handlingsplanen. Vidare har regeringen i december 1999 beslutat att ge Handikappombudsmannen 3,8 miljoner kronor ur Allmänna arvsfonden. Pengarna ska gå till den sista etappen av en kampanj som drivs av Handikappombudsmannen tillsammans med Riksförbundet för Social och Mental hälsa och Intresseförbundet för Schizofreni. Syftet med kampanjen är att medverka till en allmän attitydförändring till människor med psykiska funktionshinder. Slutligen vill jag påpeka att det med anledning av den s.k. samverkanspropositionen pågår en mängd olika samverkansprojekt runtom i landet mellan olika aktörer på rehabiliteringsområdet. Många av dessa projekt riktar sig till grupper som riskerat att hamna utanför i samhället - som t.ex. psykiskt funktionshindrade. Regeringen har inga synpunkter på vilket sätt man samverkar utan formerna för samarbetet ska växa fram naturligt i den lokala miljön. Det viktiga är att man samverkar där det behövs. Lagstiftningen ställer endast kravet att var och en av de samarbetsaktörer som deltar kring individen bidrar med sin del av det finansiella ansvaret. Det finns med andra ord inget som hindrar att man inrättar så kallade Fontänhus i de kommuner, små som stora, där behovet finns. Men varje aktör får finansiera sin del av ansvaret.
Fru talman! Jag vill för det första tacka statsrådet Thalén för svaret. När det gäller de psykiskt långtidssjukas situation är det särskilt viktigt att vi politiker kan följa upp det här. Vi måste se till att de får den hjälp som behövs. Den här gruppen är ju inte den mest högljudda. De har svårt att göra sig hörda. Riksförsäkringsverket konstaterade att personer med funktionshinder får arbetsrehabilitering i mindre grad än övriga handikappade. Där har vi det här med att man inte uppfyller kraven på arbetslinjen hos AMI. Statsrådet lyfter fram att tidsperspektivet skulle förlängas, men tid är ändå otroligt viktigt inom detta område. Det är viktigt att ta det i en lugn takt. Riksförsäkringsverkets utredning omfattar också bara personer med sjukbidrag, och många inom denna grupp, psykiskt funktionshindrade, har ju faktiskt pension. Då är de inte föremål för de här insatserna. Men jag har sett ett otal exempel på att denna grupp kan bli och blir helt frisk med rätt stöd och uppmuntran om det får ta sin lilla tid. Vi fattade beslut här i riksdagen i slutet av förra året om att pensionerna skulle prövas med jämna mellanrum, och det är ju ett steg i rätt riktning. Men när det gäller de pengar som fanns är det inte mycket av dessa medel som gick till just denna grupp, och det är det som jag är kritisk mot. Och det är klart att man kan titta på summan i dess helhet, men om man går in och tittar på enskilda kassor finns det ju pengar som är återbetalda, och man har inte kunnat använda dem. Det finns ingen myndighet som har det totala ansvaret för att hjälpa människor med psykiska funktionshinder tillbaka till samhället och till arbete. Det är det som oroar mig, och det är det som jag vill ha rätsida på för att man ska kunna hjälpa människor tillbaka till samhället och till arbete med de medel som vi har. Beträffande denna samverkan behövs det faktiskt förarbetsrehabilitering. Och det ligger inte inom någons ansvarsområde. Här skvalpar denna stora grupp runt mellan psykiatrins, kommunens, försäkringskassans och AMS ansvarsområden. Bl.a. Peter Brusén kallar detta i Psykiatriutredningen för psykiatrireformens Svarte Petter-spel, och det kan jag verkligen instämma i. Det är ingens ansvar, och alltså betalar ingen. Och då spelar det ju ingen roll hur mycket man samverkar, eftersom ingen har rätt att betala för något som ligger utanför deras ansvarsområden. Samverkanspropositionen som statsrådet hänvisade till är inte tillämplig för att finansiera just Fontänhus och inte heller de andra alternativ som finns. Och om denna grupp ska få hjälp måste staten tillförsäkra de verksamheter som arbetar med denna förrehabilitering pengar. Detta kan alltså inte byggas genom samverkan mellan institutioner som inte har ansvar för detsamma, utan det måste vara stöd till de verksamheter som har just detta specifika kunnande och denna erfarenhet.
Fru talman! Jag tror att vi är helt överens om utgångspunkterna, bl.a. när det gäller situationen för människor som hamnar i kläm. Och jag delar oron i Riksförsäkringsverkets analys, och jag tror att man har träffat väldigt rätt i sin beskrivning, vilket också är bakgrunden till att den också har överlämnats i sin helhet till Rehabiliteringsutredningen för att den genom sitt ansvar ska ta hand om detta och komma med konkreta förslag. Under tiden måste man också göra någonting. Min erfarenhet, som är hyggligt konkret när det gäller Fountain House-verksamheten, visar att det samarbete som man har haft åtminstone i de fall som jag har följt har varit väldigt gott genom Landstingets insatser men också genom frivilligorganisationerna och genom de resurser som man har fått via specialdestinerade övergångsbidrag som har funnits. Beträffande de som har förtidspension är riksdagens beslut om vilande förtidspension ett alldeles utmärkt exempel på att man med hjälp av t.ex. aktiviteter kan pröva och ge god tid. Jag hoppas, och det tror jag att också Gunnel Wallin gör, att man verkligen utnyttjar denna möjlighet att försöka föra människor tillbaka. När det gäller rätten till rehabilitering för personer som inte har sjukbidrag finns det ett ansvar t.ex. hos kommunerna för de människor som får annat ekonomiskt stöd, t.ex. socialbidrag. De har rätt till rehabilitering, men de har också rätt till stöd från kommunen. Jag är alltså övertygad om att när man pekar på möjligheterna, t.ex. samarbetet som man har med RSMH eller med Fountain House-verksamheten, och visar de goda exempel som finns har man också några konkreta nycklar och möjligheter att peka på och vidarebefordra som goda exempel till andra områden, för de finns, inte minst här i Stockholm och i Göteborg, och också det som Gunnel Wallin pekar på i sin interpellation.
Fru talman! Visst är det kommunernas ansvar, men jag har ju under den tid som psykädeln har verkat att det är denna grupp av människor som trillar mellan stolarna. Kunnandet när det gäller psykiatrin är väldigt dåligt inom kommunerna. Statsrådet nämnde ju bristen inom psykiatrin i dess helhet. Och det påverkar också denna situation. Fountain House och liknande enheter har ju kunnat verka på grund av det statliga stöd som har funnits under den gångna tiden, men nu upphör det. Då tycker jag att det är synd om man ska kasta bort en så fin verksamhet och om inte den kan passa in i det mönster som finns mellan myndigheter. Det tycker jag är viktigt att ta upp. När det gäller den nationella handlingsplanen är det försvarsuppgörelsen som har gjort det möjligt att föra över dessa 8 miljarder till vård och omsorg 2002-2004, och detta har Centerpartiet medverkat till. Den överenskommelsen inrymmer också mångfald och tillgänglighet. Jag tycker att psykiatri, mångfald och tillgänglighet stämmer väl in på just detta område. Vi kan se på vårt grannland Finland som också har haft bekymmer på detta område. Där har man tagit ett samlat ansvar för stödet till psykiskt funktionshindrade. Efter inventering har man där funnit t.ex. Fountain House-modellen med dess kvalitetssäkring, som jag tycker är en mycket viktig verksamhet, och använt sig av denna. Målet är att man ska ha en sådan verksamhet i varje sjukvårdsområde. Det tycker jag talar för detta, även om jag inte ser detta som allena saliggörande. Men jag tycker att det är en mycket viktig del som det gäller att ta vara på. Sedan finns det andra exempel som Gunnareds gård i Göteborg och Rosagården i Sala. Men det allra viktigaste för mig är att man får en verksamhet med kvalitet, som har tiden och som skapar trygghet för just denna grupp människor och där man ser hur självförtroendet växer fram bit för bit och har en bra effekt. Att hitta arbetsplatser som är lämpliga är jättesvårt. Men om man använder sig av förrehabilitering ser man att det finns möjligheter om man skapar just trygghet i närmiljön. För mig är det otroligt viktigt att man tar till vara detta för denna grupp människor som inte kan föra sin egen talan.
Fru talman! Jag tror också att det är väldigt viktigt att man ser till att dessa enskilda personer får den tid som de behöver. Jag tror att det är många av oss som har erfarenheter av vänner, bekanta och människor som vi har mött som har hamnat i olika situationer då man har haft psykiska problem och där just tiden för återhämtning har varit helt avgörande för att få fotfäste i livet igen, oavsett om man kommer att leva med sin sjukdom resten av livet eller inte. Vi har därför helt samma uppfattning i denna fråga. När det gäller Finland måste jag säga att Finland av historiska skäl har helt andra erfarenheter av just denna typ av organisationsdrivna habiliteringsanläggningar, rehabiliteringsanläggningar och andra anläggningar. Men också vi har erfarenhet. Fountain House har ju fungerat väl under många år i Sverige. Och jag tycker att det är viktigt att man ute i kommunerna ser till att man stöder denna verksamhet, därför att den är ett gott komplement. Nu ska man ju veta när det gäller just det som Gunnel Wallin själv nämnde, nämligen att det finns en stark kvalitetssäkring och mycket speciella krav kopplade till Fountain House, att det kanske inte är alla som vill arbeta exakt på det viset. Då är det också viktigt att man anpassar och öppnar möjligheterna för olika former av samlingspunkter där arbetsorienterad verksamhet och annan form av stödverksamhet kan fungera på ett sätt som är lokalt anpassat. Jag är övertygad om att denna typ av verksamhet som finns med i Rehabiliteringsutredningens förslag och i den samverkansform som nu finns kommer att växa och att det också är knutet till att man ska skapa mer tid för individen för att han eller hon ska kunna komma tillbaka till ett arbete eller för att kunna komma tillbaka till ett vardagsliv som fungerar bra även om han eller hon inte kan ta ett arbete.
Fru talman! Jag instämmer i det senaste, för det är jätteviktigt. Jag känner att vi inte står så långt från varandra men jag ser här ett viktigt komplement som vi inte får sjabbla bort med tanke på att de bidrag som i dag går att använda nu försvinner. Vi måste se till att de regler som finns går att tillämpa så att fontänhus och andra liknande verksamheter kan finnas även i fortsättningen. Det tar ju tid att bygga upp något nytt. Men här finns redan en organisationsmodell med ett internationellt perspektiv som man lätt kan ta till sig, och man kan utbilda nya. Jag har följt särskilt det lilla fontänhuset i Båstad. Vi var förvånade över att det gick att genomföra även på en liten ort. Alla har varit positiva och stöttat. De här verksamheterna drivs i stiftelseform. Det är nära till besluten, vilket också är viktigt. Dessutom finns det en kontinuitet när det gäller de personer som finns nära den här gruppen funktionshindrade. Jag ser alltså fram emot att de 8 miljarderna används så att de kommer den här gruppen till godo.

Fru talman! Marie Engström har frågat mig dels vilka åtgärder regeringen är beredd att vidta för att förhindra att vi i en snar framtid står inför ett växande folkhälsoproblem, dvs. övervikt, dels vilka åtgärder regeringen är beredd att vidta för att öka betydelsen av ämnet idrott och hälsa i skolan. Jag delar Marie Engströms farhågor att övervikt kan bli ett av våra stora växande folkhälsoproblem. Problemet ökar i hela befolkningen, men mest oroväckande är kanske situationen just när det gäller barn och ungdomar. Regeringen har redan vidtagit ett flertal åtgärder för att begränsa problemets omfattning och vi planerar även ytterligare insatser. Överviktsproblem hänger ofta samman med människors livsstil och levnadsvanor. Kost och motion är centrala faktorer i sammanhanget. Flera utredningar har pekat på att befolkningen blir alltmer fysiskt inaktiv. Under våren överlämnade regeringen två propositioner till riksdagen som berörde frågan, dels en idrottspolitisk proposition, dels en ungdomspolitisk proposition. I båda lämnas förslag till hur intresset för fysisk aktivitet ska kunna öka. Regeringen har gett Folkhälsoinstitutet i uppdrag att planera och genomföra "Fysiskt aktivitetsår" år 2001. Syftet är att lyfta upp frågan och medvetandegöra betydelsen av att röra på sig. Liknande satsningar, när man valt att lyfta upp och fokusera på en särskild fråga, har visat sig ge positiva resultat, som t.ex. Människors matvanor beror på många olika faktorer, t.ex. intresse för mat och matlagning och kunskap om kostens betydelse för hälsan. Ett hinder för en sund kosthållning är bl.a. tiden. Många människor har inte tid att laga och äta nyttig och näringsriktig mat. I detta sammanhang vill jag nämna att Livsmedelsverket och Folkhälsoinstitutet har tagit fram en nationell handlingsplan för nutrition. Huvudmålet i handlingsplanen är att genom förbättrade mat och motionsvanor befrämja hälsa samt förebygga sjuklighet och för tidig död i kostrelaterade sjukdomar samt att minska de sociala klyftorna med avseende på dessa sjukdomars förekomst. I handlingsplanen anges flera strukturella åtgärder för att skapa förutsättningar för att förbättra människors matvanor. För att öka kunskapen och kompetensen inom hälso och sjukvården när det gäller både förebyggande och behandlande insatser för överviktiga har en överenskommelse nyligen träffats mellan staten och Landstingsförbundet. Överenskommelsen innebär att staten ska lämna bidrag till landstingen om 25 miljoner kronor för åren 2000 och 2001 att användas till kompetenshöjande eller andra insatser som bedöms vara lämpliga inom överviktsområdet. Regeringen tillsatte år 1995 Nationella folkhälsokommittén som har i uppdrag att ta fram mål och strategier för hälsoutvecklingen. Kommittén kommer att presentera sitt slutbetänkande hösten 2000 och jag utgår från att den kommer att lämna förslag till mål och strategier för hur man kan bromsa den negativa utvecklingen när det gäller övervikt. När det gäller Marie Engströms andra fråga är svaret att idrott och hälsa även i fortsättningen kommer att vara ett obligatoriskt ämne i den svenska skolan. Ända sedan läroplanen 1994 antogs har det förts diskussioner om ämnet idrott och hälsa i skolan. Den senaste diskussionen har handlat om en minskning av ämnet för de nationella gymnasieprogrammen. Omfattningen av det obligatoriska kärnämnet idrott och hälsa blir, fr.o.m. den 1 juli 2000, 100 gymnasiepoäng på samtliga nationella program. Den kurs, idrott och hälsa B, som i dag ingår som karaktärsämneskurs på vissa studieinriktningar, ska erbjudas alla elever som ett individuellt val. Skolans möjlighet att erbjuda motion är trots allt inte det enda sättet. För att uppmuntra ungdomar till att röra på sig i större utsträckning måste idrottsrörelsen aktivt stödjas. Det är ett ansvar både för kommun och landsting och för staten att se till att vi har en aktiv idrottsrörelse. Regeringens särskilda satsning på utveckling och förnyelse av lokal idrottsverksamhet ger erfarenheter av föreningslivets samarbete med exempelvis skolorna som kan förmedlas vidare. Vid årsskiftet trädde förordningen om statsbidrag till idrottsverksamhet i kraft. Syftet med statsbidraget är bl.a. att ge stöd till verksamhet som bidrar till att utveckla barns och ungdomars intresse och benägenhet för motion och idrott samt deras möjligheter att själva ta ansvar för sitt idrottande. Sveriges Riksidrottsförbund prövar frågor om fördelning av statsbidrag till idrottsverksamhet i enlighet med vad regeringen bestämmer. Sverige arbetar dessutom aktivt inom EU för att förbättra folkhälsan inom unionen. Under det nuvarande året beräknas ett nytt ramprogram för folkhälsoarbetet inom EU antas. Programmet omfattar ett brett fält av olika frågor som har inverkan på hälsan. Sverige kommer att arbeta för att frågor som är relaterade till övervikt och fysisk aktivitet får hög prioritet inom EU:s folkhälsoarbete.
Fru talman! Jag får tacka socialminister Lars Engqvist för det omfattande svaret. Innan jag går in på bakgrunden till att jag skrev interpellationen skulle jag vilja kommentera svaret från Lars Engqvist. Jag tycker att det ganska mycket är inriktat på problematiken kring övervikt. Men jag ville nog i min interpellation lite mer få fokus kring problemet att vi blir ett alltmer stillasittande folk, att vi inte rör oss tillräckligt mycket. Jag tror att frågan om människors vikt är väldigt känsloladdad. Frågan är komplex. Den får inte missförstås på något sätt. Vi lever ju i en värld där framför allt våra ungdomar, unga flickor, ska leva upp till ett visst ideal. Man får nog vara väldigt försiktig när de här frågorna diskuteras. Man ska ju inte tro att det handlar om att sätta upp typer av trådsmala ideal. Det viktiga är i stället att vi ökar människors vilja att röra på sig. Det är riktigt att det har betydelse för viktrelaterade sjukdomar men det har också betydelse för andra saker. Det är viktigt för rörelseorganen, för att skelettet utvecklas på rätt sätt hos våra ungdomar osv. Detta vill jag ha sagt. Vid den läkarstämma som hölls i Stockholm i december pekade man på de här problemen - att vi är ett stillasittande folk. Denna livsstilsfråga måste vi nog i mycket högre grad ha med i det politiska beslutsfattandet. Folkhälsokommittén t.ex. har tittat på dessa frågor. Man menar att folkhälsofrågorna måste få en större betydelse, att de på ett helt annat sätt måste gripa in i våra beslut och i våra beslutsunderlag.

Det är kanske viktigt att ta fasta på det. Hur tror socialministern att vi på ett bättre sätt kan ta till oss den här kunskapen och få in den här typen av perspektiv i våra beslut? Hur kan vi alltså bättre få in ett folkhälsoperspektiv i de beslut som vi fattar här i riksdagen? Detta tror jag är ganska viktigt. I min interpellation tog jag också upp frågan om skolans betydelse, och jag beklagade att ämnet idrott och hälsa numera är ett individuellt val i gymnasieskolan på B-nivå. Det handlar ju inte om något motsatsförhållande till de två ämnen som man ville stoppa in i stället - psykologi och filosofi, två väldigt bra ämnen - men jag tycker ändå att det är tragiskt. Skolan har en unik möjlighet att få våra ungdomar att röra på sig. Vad tycker socialministern? Skulle vi inte kunna utnyttja skolan lite bättre än vad vi gör i dag?
Fru talman! Det är alldeles riktigt som Marie Engström påpekar, att utgångspunkten i mitt svar var problemet med övervikt. Det beror helt enkelt på att interpellationen utgick från problemet med övervikt. Överviktsproblemet är växande. Det är lite förbluffande att utvecklingen under de senaste 15 åren visar att man inte entydigt kan säga att det är människor med sämre sociala och ekonomiska villkor som i större utsträckning drabbas av dessa problem. Så har man tolkat det hela i USA, att människor som lever i ekonomisk fattigdom också har svårt att klara levnadsvanor och aktiviteter som gör att man inte drabbas av övervikt. I Sverige visar det sig att den grupp som har drabbats av överviktsproblem mer än andra är faktiskt högutbildade i åldrarna 16-44 år. Man kan fundera mycket över vad det beror på. Möjligtvis kan det hänga ihop med någonting som är positivt, nämligen förändrade rökvanor. Det har skett en minskning av rökningen, vilket vi hälsar med glädje. Det i sin tur kan innebära att man har fått ett annat problem. Men jag tror - precis som Marie Engström - att det i allt väsentligt är en kulturfråga. Vi har gått in i en kultur där vi rör oss mindre och har tillgång till transporter som gör att vi i vår dagliga livsföring blir mindre rörliga. Detta håller på att bli ett allmänt folkhälosproblem. Då måste man diskutera vad man ska göra åt det. Skolan bör naturligtvis spela en roll. Det är viktigt att konstatera att idrott och hälsa nu blir ett obligatoriskt ämne i alla nationella program. Det innebär en ökning från 80 gymnasiepoäng till 100 gymnasiepoäng. Men skolan kan inte vara den enda kraften. Här måste man också diskutera vilka andra rörelser - idrottsrörelsen och andra folkrörelser - som kan spela en roll och hur vi ska få i gång ett offentligt samtal kring folkhälsa. Det finns en klassisk konflikt mellan sjukvård och folkhälsoarbete. Man får inte driva folkhälosdiskussionen på det sättet att man på något sätt skuldbelägger människor som drabbas av sjukdom. Å andra sidan får inte rädslan för att inte skuldbelägga innebära att man inte vågar diskutera förebyggande hälsovård eller - ännu intressantare - det som vi kallar för friskvård. Vi från det offentliga samhället måste våga diskutera också hur man undviker sjukdomar och hur man utvecklar ett gott liv genom att se över sina kostvanor och levnadsvanor. Det är en viktig uppgift. Som ett led i detta arbete förbereder nu Folkhälsoinstitutet inför nästa år en kampanj för ökad aktivitet. Jag vet att den har utsatts för kritik. Man menar att det offentliga samhället och statliga myndigheter inte ska lägga sig i hur människor lever sina liv. Men det är svårt att nå ut med kunskaper om inte det offentliga samhället tar ett initiativ.
Fru talman! Jag tycker att vi har en bra samsyn här, jag och socialministern. Det håller på att bli en kulturfråga att man inte rör sig, att man är stillasittande, att barnen sitter framför dataspel och TV apparater. Detta är ju ett stort problem. Vår generation är inte bättre. Kan vi ta bilen så tar vi ju den. Vi rör väldigt ogärna på oss. Jag talade om skolans helt unika ställning när det gällde ungdomar. De ungdomar som är intresserade av idrott söker sig ju själva till idrottsrörelsen. I de fallen behöver inte ens idrottsrörelsen söka upp ungdomarna. Men skolan har en unik möjlighet att hitta alla de som inte rör sig. Det är i den åldern som problemet grundläggs. Sedan håller jag med socialministern om att det inte alls är fråga om att skuldbelägga människor, varför de har fått den ena eller andra sjukdomen, om de har rökt eller om de har rört sig för lite. Men det är viktigt att samhället för ut den kunskap och forskning som finns kring dessa frågor och framför allt de samband som finns. Där behöver man inte känna något slags storebror-ser-dig-perspektiv. Det är bra med kampanjen Sätt Sverige i rörelse 2001. Om inte annat för det upp frågan till diskussion. Vare sig man tycker att det är bra eller dåligt så kommer det i alla fall att diskuteras. På det sättet blir frågorna mer kända. Vad Folkhälsoinstitutet nu vill ha är något slags nationell samling. Man vill att hela samhället ska delta, skolor, arbetsplatser och i vardagen över huvud taget. Då vill jag ställa den här frågan till socialministern: Detta är ju en arbetsplats. Vad ska vi här i riksdagen göra? Vad ska ni i Regeringskansliet göra? Vi kommer också att omfattas av den här rörelsen nästa år. För att det inte ska bli ett ovanifrånperspektiv kanske jag och socialministern skulle föregå med gott exempel och hitta på att göra någonting, en joggningsrunda eller vad det nu kan vara.
Fru talman! Man kan ju motionera mera i riksdagen, inte bara skriftligt utan man kan kanske också röra sig mera. Det är en ganska rolig tanke att vi borde föregå med gott exempel och att Regeringskansliet likaväl som riksdagen borde fundera över hur vi ska aktivera oss mera. Vi befinner oss just i en sådan miljö där det är lätt att förflytta sig korta sträckor, sammanträda mycket och kanske slarva med kosten. Jag ska gärna anta den utmaningen och se vad vi från regeringen skulle kunna göra. Sedan hoppas jag att den talman som lyssnar till den här debatten funderar över vilka initiativ som talmannen skulle kunna ta. Det finns en aspekt som uppmärksammas alldeles för lite i debatten om folkhälsan - och jag är alldeles övertygad om att vi är överens om detta - och det är klassperspektivet. Dessbättre tycks Folkhälsokommittén ha anlagt ett sådant perspektiv när det gäller folkhälsa. Vi har bortsett från detta. I tider med andra ekonomiska problem, problem med sjukvården, tillgänglighetsproblem, personalproblem och annat har vi egentligen bara uppmärksammat någon sorts allmänna tillgänglighetsproblem och allmänna personalproblem i sjukvården. Men alltmer pekar på att det finns ett klassperspektiv när det gäller folkhälsa. Dödligheten i vissa sjukdomar är inte jämnt fördelad. Detta är någonting att uppmärksamma. Då förstår man att folkhälsoarbetet handlar om alltifrån hur det ser ut på arbetsplatserna - det gäller inte bara den fysiska arbetsmiljön utan också den psykiska - hur det ser ut i våra bostadsområden och vilka villkor som vi lever under. När vi vidgar diskussionen från sjukvård och hälsovård över till friskvård är det viktigt att lägga in ett socialt perspektiv. Tillvaron är faktiskt väldigt olika. Ett aktivt arbete på detta området måste ha som utgångspunkt att man börjar med problemen där de är som störst. När vi ska göra en uppföljning av Folkhälsokommitténs arbete någon gång nästa år är jag alldeles övertygad om att vi får anstränga oss för se till att det får detta sociala perspektiv. Jag har inte några egentliga synpunkter på vad skolan kan göra mer. Jag hoppas att Marie Engström ställer en fråga till skolministern om detta. Jag har försökt att påpeka att även om skolan engagerar sig handlar det om som så mycket mer. Det handlar om hela den sociala miljön, ett aktivt föreningsliv, ett aktivt kulturliv, osv. Vi har en erfarenhet av att unga människor som är aktiva i någon förening gärna också blir aktiva i flera föreningar och på flera sätt. Det gäller att unga människor bestämmer sig för att göra någonting annat än att passivt titta på TV eller passivt ta del av det nya mediesamhället. Bestämmer man sig för att vara aktiv på någon punkt leder det mycket snabbt till att man blir aktiv också på andra punkter. Det handlar inte bara om idrotts och hälsolektioner. Det handlar om att uppmana unga elever att ta en aktiv del i sin egen vardag.
Fru talman! Det var mycket bra att Lars Engqvist i svaret hela tiden tog med det sociala perspektivet i folkhälsoarbetet. Det känner jag mig väldigt nöjd med. Beträffande skolan får den diskussionen fortsätta. Det kanske är helt riktigt att man ska ta den med skolministern. Jag vill inte fortsätta den här debatten. Jag känner mig ganska nöjd med svaren. Det allra roligaste var att socialministern antog min utmaning. Vi kanske ska resonera vidare om vad vi egentligen ska göra. Tack så mycket.
Fru talman! Birgitta Carlsson har ställt ett antal frågor till statsrådet Ingela Thalén som rör åtgärder för att minska socialbidragsberoendet. Arbetet inom regeringen är så fördelat att det är jag som ska svara på interpellationen. Som en följd av den ekonomiska krisen under 90 talet har socialbidraget blivit ett långvarigt försörjningsstöd i stället för vad det är avsett för, dvs. ett tillfälligt skyddsnät vid akuta försörjningskriser. Det finns flera skäl till denna utveckling. Huvudskälet är den kraftigt ökade arbetslösheten under 1990-talet. Unga människor och flyktingar fick då särskilt svårt att etablera sig på arbetsmarknaden. Detta faktum gjorde också att de inte fick ersättning från de försäkringar som byggts till skydd för den enskilde vid arbetslöshet eller sjukdom. Den negativa utvecklingen har nu vänt, och jag är glad över att vi nu kan notera att antalet hushåll med socialbidrag stadigt sjunker sedan år 1997. Arbetsmarknaden har förbättrats och unga människor med förhållandevis goda förutsättningar har fått arbete och är inte längre i behov av socialbidrag. Kommunernas möjlighet att erbjuda deltagande i kompetenshöjande åtgärder genom den s.k. utvecklingsgarantin har också underlättat möjligheterna för unga att få arbete. Sedan den akuta ekonomiska krisen övervunnits har regeringen och riksdagen genomfört förändringar i välfärdssystemet som förbättrat försörjningssituationen för utsatta hushåll. Det handlar bl.a. om höjda barnbidrag och högre ersättningsnivåer i arbetslöshetsersättningen. Vad som är mycket oroande är att vi i dag inte kan se någon tydlig minskning av det långvariga socialbidragsberoendet, trots att kostnaderna för socialbidrag minskar kraftigt. Det långvariga bidragstagandet är särskilt allvarligt då det skapar ohälsa och innebär risk för passivisering. Därför anser jag att det långvariga socialbidragstagandet måste brytas. För att uppnå detta anser jag att det krävs många olika åtgärder. Det viktigaste just nu är att åtgärder vidtas för att öka möjligheterna till arbete för personer som av olika skäl har svårt att få arbete trots att arbetslösheten sjunker. Precis som Birgitta Carlsson nämner är det viktigt med förbättrad samverkan mellan olika myndigheter för att hitta individuellt anpassade lösningar. De allra flesta kommuner har redan ett utvecklat samarbete med arbetsförmedlingen, men detta samarbete behöver utökas. Många kommuner satsar även i egen regi på olika former av projekt såsom arbetssökarkurser, kompetenshöjande insatser, praktik m.m. Förslag i syfte att reducera socialbidragsberoendet har lämnats av en arbetsgrupp inom Regeringskansliet och av Socialtjänstutredningen. De båda utredningarnas betänkanden remissbehandlas för närvarande, och regeringen avser att återkomma med förslag till åtgärder. Det är också mycket viktigt att komma till rätta med det faktum att alltfler barn lever i familjer som är beroende av socialbidrag för sin försörjning. Långvarigt socialbidragstagande är vanligast bland barnfamiljer med utrikesfödda föräldrar, framför allt de som varit kort tid i Sverige. Därför är det av största vikt att nyanlända flyktingar i större utsträckning än i dag får introduktionsersättning i stället för socialbidrag och en bättre introduktion i det svenska samhället, t.ex. genom ökade inslag av arbetsplatspraktik. Men även andra åtgärder måste övervägas. En förbättrad integration av invandrarna i det svenska samhället är av stor betydelse. Vi måste t.ex. bli bättre på att ta till vara den kompetens personer med utländsk bakgrund kan ha. Birgitta Carlsson tar även upp de ekonomiska svårigheter som unga föräldrar lever under som inte kvalificerat sig för annat än garantinivån i föräldrapenningen. Dessa familjer utgör en liten men utsatt grupp med högt socialbidragstagande. Målet för föräldraförsäkringen är att stödja båda föräldrarnas möjligheter att kombinera föräldraskap med förvärvsarbete. För föräldrar som saknar inkomst eller har en mycket låg inkomst finns en garantinivå för föräldrapenning som motsvarar 60 kr per dag. Förbättringar av det ekonomiska stödet har hittills prioriterats på andra sätt inom regeringen än genom förändring i föräldraförsäkringen. Vid årsskiftet höjdes barnbidraget med 100 kr till 850 kr per månad och flerbarnstilläggen höjdes i motsvarande mån. Barnbidragshöjningarna är prioriterade och genomförs innan andra förbättringar av det familjeekonomiska stödet kan genomföras. Det finns anledning att se över både taket och golvet inom socialförsäkringssystemet, när det kan ske måste avgöras av de ekonomiska ramarna. Avslutningsvis vill jag hävda att den viktigaste socialpolitiska målsättningen är att människor ska kunna försörja sig själva genom arbete. Ökad sysselsättning är därför en grundförutsättning för en vidareutveckling av den svenska välfärden.
Fru talman! Allra först vill jag tacka socialminister Lars Engqvist för svaret. I stora delar tycker jag likadant som socialministern i det svar jag fått. Självklart ska ambitionen vara att varenda människa ska kunna försörja sig genom att själv ha ett arbete. Men vi vet att det inte ser ut på det sättet. Att för de människor som inte har ett arbete skapa en trygghet som omfattar även de mest utsatta måste vara ett av detta decenniums största uppgifter. Socialbidraget ska vara samhällets yttersta skyddsnät för dem som är i behov av stöd vid tillfälliga ekonomiska problem. Vi vet att det under 90-talet för alltfler har blivit ett försörjningsstöd inte bara under några månader utan för flera år. Den rapport som Socialstyrelsen har tagit fram visar att åren Socialbidraget är billigt i förhållande till andra välfärdssystem, men det är kränkande för den individ som ständigt ska granskas. Både den egna personen och alla ekonomiska förhållanden som man lever under granskas. Det är stressande och upplevs av många som oerhört svårt och besvärligt. Det leder också till en ojämlik hälsa. Medellivslängden är åtta år mindre hos dem som har socialbidrag. Det framgår också av Socialstyrelsens rapport att många av dem som är långvarigt beroende av socialbidrag inte kommer in på arbetsmarknaden trots att konjunkturen vänder och att ca 130 000 personer har haft socialbidrag i mer än fyra år. Det är riktigt som socialministern nämner att det är väldigt många invandrarfamiljer som finns bland dessa personer. Det är inte bara invandrarfamiljer med barn, utan det är även lite äldre invandrare som finns i den gruppen. Där delar jag socialministerns åsikt att det är viktigt att invandrare i större utsträckning än i dag får introduktionsersättning i stället för socialbidrag och en bättre introduktion i det svenska samhället t.ex. genom ökad arbetsplatspraktik. Det låter väldigt bra. Där hoppas jag verkligen att vi skulle kunna komma längre för att förbättra situationen för den gruppen av människor. En förbättrad integration av invandrare i det svenska samhället har en stor betydelse. Det är viktigt att vi tar till vara den kompetens som de nya svenskarna har. Det har vi varit dåliga på i Sverige. Situationen måste också förbättras för de personer som inte har kommit in i systemen och har a-kassa. Vid en eventuell graviditet får den som är hemma inte mer än 60 kr om dagen. Nu har ju Centerpartiet föreslagit en höjd garantinivå för en bättre grundtrygghet. Med det förvärvsmönster som vi har i dag, där många väljer att starta eget företag eller ha tillfällig anställning eller projektanställning, leder det här stelbenta regelverket till stor osäkerhet för många föräldrar. Det nya samhällets styrka är att nya lösningar växer fram och att människor väljer olika sätt att leva. Då måste vi också ha en större flexibilitet i systemen så att man ser till helheten i stället för att hela tiden stirra sig blind på att den ersättning man kan få vid föräldraledighet måste vara relaterad till en inkomst. Därför tycker vi att det är oerhört viktigt att grundnivån höjs för att garantera en högre standard för de föräldrar som inte ha haft möjlighet att försäkra sig enligt kraven för att få en inkomstbaserad föräldrapenning.
Fru talman! Det är alldeles sant att när nu arbetsmarknaden vänder, antalet nya jobb blir fler och arbetslösheten minskar blir också kostnaderna för socialbidragen lägre. Men de som varit arbetslösa under lång tid och antingen fått a-kassa eller socialbidrag tycks inte komma in på arbetsmarknaden, i alla fall inte hittills. Det viktigaste som måste ske nu är att man vänder sig mot arbetsmarknaden och funderar på hur man ska öppna arbetsmarknaden för människor som varit arbetslösa under en längre tid. Hur ser vi till så att dessa människor blir beredda att ta ett arbete? Det viktigaste som kan ske nu är ett bättre samarbete mellan kommunerna, arbetsförmedlingarna och gärna också hälso och sjukvården såsom sker i de sju SOCSAM-försök som nu genomförs. Erfarenheterna visar att om man samarbetar bättre mellan socialtjänsten och arbetsförmedlingarna har man lättare att anvisa platser och hjälpa människor att komma ut på arbetsmarknaden. Vi behöver också rasera fördomarna i svenskt näringsliv och för övrigt också i den offentliga verksamheten. Häromkvällen visades ett dokumentärprogram på TV som handlade om hur människor med utländsk härkomst bemöttes på den svenska arbetsmarknaden. Det var ganska skakande. Det räckte med att man hade ett utländsk namn för att man inte skulle få jobbet. Hade man dessutom ett utseende som inte betraktas som typiskt svenskt mötte man också en stor tveksamhet hos de arbetsgivare som skulle rekrytera arbetskraft. Jag tror att det är otroligt viktigt att vi vänder oss mot arbetsgivarna och för en dialog med dem. De kommer att behöva arbetskraft i en växande ekonomi. Det gäller att övertyga dem om att de ska delta i att rekrytera de människor som i dag är arbetslösa, och framför allt dem som varit arbetslösa under en längre tid. Jag tror att det finns möjligheter att bryta arbetslösheten genom att se till så att kopplingen mellan socialbidragstagande under en längre tid och arbetsmarknaden blir bättre. För det krävs mer samarbete. Jag är inte alldeles säker på att den viktigaste uppgiften just nu är att höja grundbidraget i föräldraförsäkringen. Vi har ett annat problem när det gäller våra försäkringssystem. Det är att väldigt många människor i dag inte får den ersättning som man har förväntat sig från försäkringen. Därmed känner de en otrygghet. Det är ganska viktigt att veta att när man får barn ska föräldrarna kunna stanna hemma med ekonomisk trygghet. Om vi vill se till att unga människor med glädje skaffar sig barn - och det är ett annat problem som vi kan diskutera en annan gång - kan det vara viktigt att vi får en föräldraförsäkring som fungerar och som ger en hygglig ersättning i förhållande till den inkomst man har. Vi har många problem att diskutera när det gäller föräldraförsäkringen. Jag skulle nog prioritera att förbättra föräldraförsäkringen på den punkten, om vi hade pengar att tillgå. Men jag kan hålla med om att vi också på sikt måste höja grundersättningen.
Fru talman! Jag delar helt uppfattningen att det är viktigt att vi tar till vara den resurs som våra invandrare är. Det nämnde jag ju i mitt förra inlägg. Det är besvärande när man ser sådana program som lyfter fram hur invandrare behandlas i Sverige i dag. Där har vi fortfarande mycket kvar att göra för att nå en bättre harmonisering. Vi har åtskilliga uppgifter att ta tag i för att nå längre och få en större acceptans för de nya svenskarna. Sedan gällde det detta med ersättning vid föräldraledighet. Jag tycker inte att det känns riktigt bra. Det kan handla om en ung människa som har skaffat sig en utbildning. Jag har exempel i min egen familj. Vi har en dotter som har lyckats att skaffa sig ett förvärvsarbete med en hygglig inkomst. Hon ligger väldigt högt i förhållande till den som är doktorand och har en otroligt låg inkomst. Jag tycker att det finns en orättvisa i detta. Det finns ju de som går direkt från studier och får barn. De hamnar då på en nivå med 60 kr om dagen. Den som bor i huset intill får kanske uppemot 600 kr om dagen. Det är en så stor skillnad att det känns väldigt orättvist. Jag skulle verkligen önska att regeringen kommer tillbaka med ett förslag till förbättring för den som ligger på den låga nivån, och det ganska snart. Man klarar inte av att leva på den ersättningen som man får om man kommer direkt från studier. Det blir ju inte mer än 1 800 kr i månaden. Det är inte rimligt.
Fru talman! Föräldraförsäkringens själva idé är ju att den ska ge en möjlighet att stanna hemma från jobbet under en längre tid och få en rimlig ersättning i förhållande till den lön man har. Har man inte kommit in på arbetsmarknaden och inte börjat en yrkeskarriär - man kanske precis är färdig med sin utbildning eller håller på med sin utbildning och inte har någon lön - kan det kännas orättvist att man får 60 kr jämfört med den som i stället har 600 kr. Men själva idén är ju att man ska skapa en garanti för att unga föräldrar som vill stanna hemma med sina barn ska kunna göra det och känna en ekonomisk trygghet. Jag tänker stanna upp vid en sak som Birgitta Carlsson sade, eftersom den är betydelsefull. Vi har samma uppfattning. Socialbidrag är kränkande, eftersom man som individ måste vända sig till någon och begära stöd. Man får acceptera att man får sitt eget liv granskat. Man får en prövning av en handläggare i socialtjänsten innan man får ett beslut. Det är viktigt att påpeka det. I den offentliga debatten tycks det nu finnas en föreställning om att människor älskar att leva på socialbidrag och att själva problemet skulle vara att vi har socialbidrag. Något av den offentliga debattens verkliga paradox är att det finns människor, dock inte Birgitta Carlsson vill jag påpeka, som tror att folk är arbetslösa för att vi har socialbidrag. Jag menar att vi har socialbidrag beroende på att människor är arbetslösa. Problemen handlar om att ge människor jobb och en chans på arbetsmarknaden. Vi skulle inte lösa några problem om vi bara avskaffade socialbidragen och säger att det löser sig självt. Då skulle vi få en ännu större kränkning och en ännu större fattigdom. Vi måste lösa socialbidragsberoende genom att se till så att arbetsmarknaden öppnas och hjälpa människor att komma in på arbetsmarknaden. De allra flesta vill faktiskt inte leva på socialbidrag helt enkelt därför att det är kränkande.
Fru talman! Jag delar helt Lars Engqvists uppfattning att de allra flesta människor verkligen vill ha ett arbete. Det är det viktigaste som jag ser det också. Det är väldigt bra att kommunerna samverkar, men jag tror att det behöver tryckas på än mer. Det är också viktigt att de SOCSAM-försök som vi har permanentas så att det blir möjligt för fler kommunerna att ha den typen av samarbete och samverkan mellan olika aktörer. Vi var ute på ett studiebesök i en sådan verksamhet för några veckor sedan, och jag har varit ute tidigare också i mitt län, i Grästorp. Där hade man ett FINSAM-försök. Allt visar på att fler kommuner måste få möjlighet att starta upp den här typen av försöksverksamhet som man har bedrivit under några års tid. Därför vill vi i Centerpartiet verkligen trycka på att regeringen kommer med förslag till riksdagen ganska snart om att vi kan utöka detta och se till att det blir möjligt för alla kommuner att få bedriva den här typen av samverkan. Jag tror att det finns stora möjligheter att också göra besparingar genom detta. Men framför allt måste vi se till att fler människor kommer i åtgärder som lyfter och hjälper dem att få en egen försörjning.
Fru talman! Chatrine Pålsson har frågat mig om regeringen avser att vidta åtgärder så att den enskilde vet vilka kostnader man kan drabbas av om man blir sjuk samt om regeringen avser att vidta åtgärder för att det ska bringas rättvisa mellan olika patientgrupper. Vidare har hon frågat hur arbetet gått med individuella vårdprogram för andra patientgrupper än diabetiker. 1 800 kr. Skyddet bygger på att den enskilde patienten får sin totala läkemedelskostnad under en tolvmånadersperiod stegvis reducerad enligt en trappstegsmodell beroende på hur stor kostnaden är. Högkostnadsskyddet för sjukvård som landstinget tillhandahåller innebär att kostnaderna för öppen hälso och sjukvård under ett år inte ska kosta patienten mer än 900 kr. Sammantaget innebär detta att alla människor med behov av sjukvård och behandling i form av läkemedel i förväg vet att de inte behöver betala mer än 2 700 kr under ett år. Regeringen har tillkallat en särskild utredare med uppgift att göra en översyn av den nuvarande läkemedelsförmånen. Syftet med utredningen är främst att komma till rätta med brister i systemet och att få kontroll över kostnadsutvecklingen. Självklart är det också viktigt att systemet är enkelt att förstå och skapar rättvisa mellan medborgarna. I utredarens uppdrag ingår bl.a. också att beskriva för och nackdelar med att ha separata högkostnadsskydd för läkemedel och för sjukvård. Här bör även konsekvenser för den enskilde uppmärksammas. En slutlig redogörelse av uppdraget ska lämnas senast den När det gäller kostnader för andra avgifter och utgifter som kan drabba t.ex. kroniskt sjuka vill jag i sammanhanget också nämna att Boende och avgiftsutredningen haft regeringens uppdrag att bl.a. kartlägga avgifterna inom äldre och handikappomsorgen. Utredningen har till regeringen avlämnat sitt betänkande Bo tryggt - Betala rätt. Den särskilde utredaren föreslår bl.a. att en högsta avgift som får debiteras för vård och omsorg läggs fast av riksdagen. Förslaget har remissbehandlats och bereds för närvarande inom Regeringskansliet. För att stärka patientens möjligheter att få likvärdig, kunskapsbaserad vård är nationella riktlinjer för god medicinsk praxis under utveckling vid Socialstyrelsen. Syftet är att patientgrupper med svåra kroniska sjukdomar, som om de inte behandlas leder till varaktig invaliditet eller för tidig död, ska garanteras en fastställd vårdstandard. De första nationella riktlinjerna gavs ut 1996 och handlade om utredning, behandling och uppföljning av personer med diabetes. Riktlinjerna har reviderats under år 1999. Enligt de s.k. Dagmaröverenskommelserna mellan staten och landstingen ska de nationella riktlinjerna utgöra underlag för lokala eller regionala vårdprogram samt individuella överenskommelser. Vårdprogram är således en lokal anpassning av nationella riktlinjer där hänsyn tas till vårdgivarens resursmässiga och organisatoriska förutsättningar att uppfylla en viss vårdstandard. Det lokala vårdprogrammet är grunden för hur den aktuella sjukdomen ska behandlas och hur vården ska organiseras. Vårdprogram ska också ligga till grund för individuella överenskommelser mellan enskilda patienter och deras läkare. Målsättningen med dessa är att öka patientens möjligheter att medverka i behandlingen. Med ökade möjligheter att agera aktivt förväntas patientens position stärkas. Arbetet med att ta fram nationella riktlinjer fortskrider. Under förra året gav Socialstyrelsen ut riktlinjer för behandling av patienter med kranskärlsjukdomar. Under året beräknas dessutom riktlinjer för behandling av stroke och reumatid artrit kunna färdigställas. Senare planeras riktlinjer för bl.a. cancer, höftfraktur, vissa psykiatriska sjukdomar samt astma. Det är sjukvårdshuvudmännen som har ansvar för att planera och organisera vården så att medborgarna kan erbjudas en god vård. Det ankommer också på huvudmännen att se till att vårdprogram och individuella överenskommelser kommer till stånd utifrån de nationella riktlinjer som Socialstyrelsen utarbetar. Jag utgår från att ett sådant arbete pågår ute i landstingen.
Fru talman! Först vill jag tacka Lars Engqvist för ett bra svar. Det är ett väl genomarbetat förslag, som jag förstår att socialministern har tagit mycket tid på sig för att gräva upp. Jag tycker också att det finns anledning att säga att vi i stort sett är överens om en del av mina frågeställningar. Min utgångspunkt är faktiskt inte i första hand jag själv, om jag skulle drabbas av sjukdom. Den är i stället de äldre. Många är sjukskrivna och arbetslösa och har redan en låg inkomst. För de människorna är varenda hundralapp ganska mycket, speciellt när man kommer i ett akut läge och kanske inte kan planera. Socialministern vet lika väl som jag att när man blir sjuk kan man också drabbas av att behöva ett hjälpmedel som kostar. Sjukresor kostar. En del landsting har satt ett tak på sjukresor, men de flesta har det inte. Tandvård kanske man också drabbas av i samband med en sjukdom. Alla de här sakerna kan man faktiskt drabbas av nästan samtidigt eller kanske under en eller två månader. Och det är då de totala kostnaderna blir tunga. Vi har från kristdemokraternas håll länge tagit upp frågan om att den enskilda människan enbart är intresserad av vilka kostnader man kan drabbas av, inte av varför. Det är därför det är bra att se det ur ett helhetsperspektiv. Jag hörde socialministern och Marie Engström för en stund sedan prata om folkhälsofrågor. Jag har också undrat varför inte även förebyggande åtgärder - hälsokontroller som mammografi, gynkontroller och sådant - kan ingå i ett högkostnadsskydd. Men det är en annan fråga. Det måste ju vara rätt satsat. På många håll arbetar man nu med de här sakerna, och det är jag väldigt glad för. Men jag skulle vilja se att man tar ett ännu bredare grepp. När man en gång delade upp de här kostnaderna - kr - kan jag tycka att man såg det ganska fyrkantigt. Det beror ju på vilken sjukdom jag har om jag behöver gå till doktorn ofta eller om det kanske är mediciner jag behöver ofta. Själv tror jag att för den enskilda människan kanske det är bättre att ha ett enda högkostnadsskydd för de här sakerna. Men vi får se vad man kommer vidare med. Sedan är jag väldigt glad för att man också tittar över kostnadsutvecklingen. Medicinkostnaderna har ju skjutit i höjden. Samtidigt som det kan bli alldeles oerhört höga kostnader vet vi också att många nya mediciner faktiskt har hjälpt många människor till ett bättre liv, och även om man inte kan bota så kan man lindra. Framför allt ska man titta på vilka mediciner som ska subventioneras och vilka som inte ska det. Det tror jag också är utredarens uppgift att se till. Jag vill ändå fråga socialministern om helhetsbilden. Har Lars Engqvist någon ambition att vidga det här ytterligare? Jag vet att det finns problem eftersom det är olika huvudmän. Men på något sätt kanske man kan ta ett större helhetsgrepp för att mer komma till rätta med den här problematiken, speciellt för de människor som har de allra största vårdbehoven och kanske de lägsta inkomsterna.
Fru talman! Det system vi har i Sverige, och för övrigt i de flesta europeiska länder, innebär att vi har bestämt oss för vilka områden vi gemensamt ska bidra till finansieringen av. För vårt vidkommande handlar det om att vi har infört ett faktiskt tak när det gäller sjukvård. Vi har också infört ett faktiskt tak när det gäller receptbelagda mediciner, dvs. de mediciner som läkarna skriver ut för att lindra eller bota sjukdomar. Det är alldeles sant som Chatrine Pålsson säger att när man drabbas av sjukdom får man också många andra kostnader. Jag tror emellertid att det är svårt att upprätta ett system som skulle täcka alla dessa kostnader därför att det är svårt att uppskatta dem. Oavsett vilken modell vi väljer - om vi väljer att ha en försäkring i offentlig regi, en skattefinansierad försäkring eller om vi skulle kunna tänka oss ett helt annat försäkringssystem - kommer alltid problemet med vad det är försäkringen ska täcka. Jag tror alltså att det är svårt att genomföra det som Chatrine Pålsson hoppas på, nämligen att vi skulle kunna ha en redovisning av alla kostnader man får om man drabbas av en speciell sjukdom och sedan ha ett försäkringssystem som täcker alla dessa kostnader. Jag tror att det i stället är vår gemensamma uppgift att gå igenom vårt trygghetssystem bit för bit och se på vilka områden vi skulle kunna komplettera. Vi har redan talat om läkemedelsersättningar. Problemet när det gäller läkemedlen är de fortsatt höga kostnaderna. Därför finns det anledning att se över vilka läkemedel vi ska subventionera. Är det rimligt att vi subventionerar alla de läkemedel vi subventionerar i dag, eller skulle vi kunna tänka oss att föra bort några läkemedel från subventionssystemet? Detta ska nu de särskilda utredarna titta på. Det andra problemet gäller tandvården. Vi subventionerar tandvården i ganska hög utsträckning, men vi har inte något tak för kostnaderna. Det innebär att trots våra subventioner kan en omfattande tandvårdsbehandling kosta 30 000, 40 000 eller 50 000 kr för den enskilde. Det är möjligt att många klarar sådana utgifter, men det är också alldeles sant att väldigt många inte klarar det. Då avstår man helt enkelt från behandlingen. Jag tycker att det är en viktig uppgift för alla som är intresserade av hälso och sjukvård att se till att vi får ett system som bygger in ett rejält högkostnadsskydd också i tandvården annars kommer alltför många att avstå från behandling och därmed få väsentligt sämre livskvalitet, för att inte säga ökad risk för allvarliga sjukdomar. I stället för att införa ett helhetsgrepp, som jag tror är svårt, när det gäller alla kostnader som är förenade med sjukdom, gäller det att ta steg för steg och se vilka de stora problemen är. Jag anser att när det gäller trygghetsfrågorna är bristen på ett fungerande högkostnadsskydd i tandvården ett av de stora sociala problemen. Vi har börjat arbeta med det för att se i vilken mån vi kan ta åtminstone något steg under den här mandatperioden för att införa ett högkostnadsskydd.

Fru talman! Det är helt riktigt. Samtidigt är det inte bara ett socialt problem, utan också ett medicinskt problem. Alltfler forskare har nu verkligen kunnat bevisa att dålig munhälsa också bidrar till andra mycket allvarliga sjukdomar. Dessutom kan naturligtvis en dålig tandhälsa bidra till att man äter på ett felaktigt sätt eller inte äter alls osv. Jag är glad för de steg som har tagits med den uppsökande verksamheten inom äldrevården. Jag är med på att vi tillsammans ska försöka ta steg så att det blir så bra som möjligt. Jag är medveten om den ekonomiska verklighet vi lever i. Men det handlar hela tiden om att vi ska försöka lyfta fram frågorna och dela med oss av varandras kunskaper om vad som är på gång och försöka hitta något som är så bra som möjligt och som går att införa ganska snabbt. Jag vill också lyfta fram frågan om diabetikerna och deras insulin. Jag missunnar inte en enda människa att få gratis medicin. Jag var också med i karusellen när detta kom till stånd. Jag var med i olika sammanhang, för att jag vill vara en god demokrat, och försvarade det naturligtvis. Samtidigt finns det ju patientgrupper i dag som har ett oerhört stort behov av både mediciner och viss kost för att kunna leva ett hyggligt liv, kanske för att kunna leva över huvud taget. När man nu får ett vårdprogram och vill följa det kanske man undrar: När blir det vår tur? Varför ska den ena gruppen ha det och inte andra? Jag vet att Lars Engqvist inte var socialminister då. Det kanske inte var så klokt det vi, som var med om detta, gjorde då. Vårt beslut i riksdagen var ju att när man följde ett individuellt vårdprogram skulle man få sin diabetesmedicin gratis. Det tror jag är en ganska viktig fråga. Om det inte är så ska vi försöka trycka på så att det blir så, och sedan ge signaler om hur vi har tänkt oss i framtiden för andra grupper. Jag tänker exempelvis på epileptiker där det också är mycket allvarligt om man inte tar sin medicin. De har också stora problem. Ett annat exempel är människor med tarmsjukdomar som behöver speciell kost. Jag skulle gärna i all ödmjukhet vilja ha svar på det. Det är också bra att den medicinska vårdgarantin finns. Det tycker jag som kristdemokrat är väldigt roligt. Det är nästan vår värdighetsgaranti, fast vi vill ha den i omsorgen. Här är det medicinsk vårdgaranti för olika sjukdomar. Jag tycker att det är väldigt bra att man utarbetar det, och jag tycker att det är oerhört viktigt att landstingen tar detta på allvar och verkligen följer de nationella vårdprogrammen. Det handlar hela tiden om att skjuta på från vår sida, från Landstingsförbundet och från Kommunförbundet, så att det vi beslutar verkligen kommer patienterna till godo. Jag vill gärna veta om socialministern vet hur långt fram detta är i landstingen.
Fru talman! Jag var inte socialminister när beslutet fattades, men jag försökte förstå hur diskussionen fördes. Om man tar del av den förordning som beslutades 1981 som är en förteckning över kostnadsfria läkemedel och som alltså upptar de 32 sjukdomar som var aktuella och som redovisar de läkemedel som skulle vara kostnadsfria, förstår man att det naturligtvis är väldigt svårt att hålla en sådan lista aktuell och bevaka så att man har med de aktuella läkemedlen, de nya läkemedlen, de effektivaste läkemedlen osv. Avsikten var att ersätta detta med ett annat system. Jag förstår att när man diskuterat igenom det fastnade man för att ge just de diabetiker som då omfattades av särskilda vårdprogram fria läkemedel, dvs. att insulinet inte skulle innebära några kostnader. Såvitt jag förstår är det detta som gäller. Det är alltså de som omfattas av särskilda vårdprogram för diabetes som får detta. Detta ska vara avsikten. Det finns inga planer på eller diskussioner om att återgå till den gamla ordningen. Den ordning som man bestämde sig för gäller. Landets diabetiker kan vara övertygade om att det här kommer att gälla också framöver. En annan fråga är då om man ska återvända till den ordning som var, dvs. bestämma sig för ett antal sjukdomar där medicinen skulle vara kostnadsfri. Det finns inte heller några sådana planer just nu. Den ordning som gäller, dvs. att vi betalar för medicinen inom högkostnadsskyddet, kommer att gälla för övriga grupper. Vi kan gärna diskutera om det kommer att finnas utrymme för andra ordningar, men det finns inga sådana planer och inget sådant beredningsarbete i
Fru talman! Nej, det trodde jag inte heller att det fanns. Det är viktigt att man följer upp besluten så att vi i framtiden vet att det vi beslutar följs upp, och att vi försöker skapa system som blir så rättvisa som möjligt. Det är det som skapar förtroende. Det är det som skapar känsla av viss förnöjsamhet. Vi kan alla hamna i lägen där vi blir avundsjuka på andra som har det bättre. Jag tror att det är viktigt med så rättvisa och klara system som möjligt, och att vi i framtiden verkligen vågar säga att även om detta kallas läkemedel är det inte så livsnödvändigt. Detta får man betala själv, om man vill ha det. Det tror jag att en majoritet av svenska folket ställer upp på. Men det är inte alltid så lätt att hitta dem. Vi får vara tuffa i nyporna och våga ta den debatten. Det är så lätt för oss att tala om vad vi ska prioritera, men betydligt mindre populärt för oss att tala om vad vi vill nedprioritera. I det här fallet gäller det att vi vågar säga: Nej, inte det, men det här är vi med på. Jag hoppas för framtiden att inte någon invånare i Sverige ska behöva avstå nödvändig vård och behandling av ekonomiska skäl, utan att det ändå finns ett system i botten som ställer upp för människan och människovärdet. När det gäller socialbidrag och våra kommuners välvillighet att betala tandvård hoppas jag att man ska kunna vädja till dem att det här är det sista skyddsnätet. Jag vet att vi inte kan skapa ett försäkringssystem där inte någon i vårt land kommer i kläm, men vi ska i ett människovärdigt samhälle hela tiden ha den utgångspunkten att ingen ska behöva avstå från vård och behandling enbart av ekonomiska skäl.
Fru talman! Vi kommer att få en ganska spännande diskussion om läkemedelssubventionerna när den särskilde utredaren Olof Edhag presenterar sitt material. Jag hoppas att det blir en diskussion om vilken typ av läkemedel som vi ska och vilka läkemedel som vi inte ska subventionera. Man ska skilja mellan dels receptfria läkemedel, som det inte alls behövs någon förskrivning för, dels läkemedel som behöver förskrivas men som inte nödvändigtvis ska subventioneras. Jag tror att det kan vara en svår diskussion att föra, men jag tror att det är nödvändigt att göra det. Det är inte alldeles självklart att alla de läkemedel som i dag subventioneras också ska subventioneras framöver. Det kan vara ett eget ansvar att använda dessa läkemedel. Det här är en svår diskussion. Jag hoppas att vi till hösten eller till vintern när utredningen har varit ute på remiss ska få en spännande debatt.

Fru talman! Ulla-Britt Hagström har frågat statsrådet Ingela Thalén vilka åtgärder hon avser vidta för att godkänna uppdraget som fosterföräldrar som ett arbete med rätt till social, ekonomisk och arbetsrättslig trygghet. Arbetet i regeringen är så fördelat att det är jag som ska besvara frågan. Ulla-Britt Hagström har i december 1999 ställt i stort sett samma fråga till statsrådet Mona Sahlin och fått ett svar den 15 december 1999. Jag instämmer i det svaret och vill därför citera ur det: "Jag vill först säga att uppdraget som fosterförälder är en viktig uppgift. Det är angeläget att barn och ungdomar som av olika skäl inte kan bo hos sina föräldrar kan få komma till bra familjehem med engagerade vuxna. Avsikten är ytterst att förhållandena i familjehemmet ska vara så lika som möjligt uppväxten i en vanlig familj. Föräldrars uppgift med omsorg och fostran av barnen brukar normalt inte betraktas som ett förvärvsarbete. Det finns en lång tradition hos kommunerna att välja att inte organisera familjehemsverksamheten som en anställning. Familjehemsuppdraget är därför lika lite som ett vanligt föräldraskap ett förvärvsarbete. Arbetsdomstolen har funnit att fosterföräldrar inte ska ses som arbetstagare. Motiveringen till detta var att fosterföräldrar i förhållandet till barnet har samma ansvar och ställning som de biologiska föräldrarna vad gäller barnets dagliga vård och fostran. Mot denna bakgrund ser jag inte skäl att skapa ett särskilt skydd mot det inkomstbortfall som uppstår när familjehemmets uppgift som ett komplement till den ordinarie föräldern upphör. Jag har inte heller för avsikt att vidta några andra åtgärder vad gäller familjehemmens ställning på arbetsmarknaden." Jag kommer inte att ge något annat besked till Ulla-Britt Hagström än det hon fått av Mona Sahlin i hennes frågesvar. Jag vill ändå säga något om familjehemsvården för att ytterligare belysa frågan. Familjehemsvård är en mycket viktig del i socialtjänstens arbete med barn och ungdomar, som har inslag av ideellt arbete. Det är en gammal tradition i Sverige att ge barn och ungdom vård i ett enskilt hem. Ett barn som av olika skäl inte kan vårdas i det egna hemmet placeras i en annan familj för att få daglig vård och omsorg. Tidigare var det oftast föräldralösa och nödställda barn som placerades i en familj, och fosterhemmet blev i stället för föräldrahemmet. I dagens familjehemsvård har vi en stark tanke på återförening, och kontakten med ursprungsmiljön har fått större utrymme. Ett familjehem arbetar på uppdrag av kommunen. Uppdraget är knutet till den person som kommunen, med barnets bästa i fokus, bedömt vara lämplig för just det uppdraget. Ett familjehem öppnar det egna hemmet för någon annans barn och tar emot det som en familjemedlem. Det arbete som familjehemmet utför bygger på andra premisser än vad som normalt förknippas med lönearbete. I familjehemmet kan man inte avgränsa arbetet i tid och rum. Det ter sig därför främmande att i detta sammanhang tillämpa den sedvanliga arbetsrätten.
Fru talman! Jag vill tacka socialminister Lars Engqvist för svaret på min interpellation. Jag måste dock säga att svaret gör mig mycket bekymrad. Jag tycker att det uttrycker en nonchalans mot familjehemmen. Det positiva i svaret är det tydliga konstaterandet att uppdraget som fosterförälder är en viktig uppgift. Socialministern konstaterar också att familjehemsuppdraget är lika viktigt som ett vanligt föräldraskap. Fosterföräldrar har i förhållandet till barnet samma ansvar och ställning som de biologiska föräldrarna vad gäller barnets dagliga vård och fostran. Så långt är allt frid och fröjd. Men när det gäller att skapa social, ekonomisk och arbetsrättslig trygghet och att erkänna uppdraget som fosterhem som ett arbete är det stopp. Denna nonchalans är varken familjevänlig eller samhällsekonomisk. I svaret säger ministern: "I familjehemmet kan man inte avgränsa arbetet i tid och rum." Den logiska slutsatsen blir att arbete som inte kan begränsas till tid och rum inte kan omfattas av sedvanlig arbetsrätt. Jag kan konstatera att detta för det första till stor del är ett kvinnoyrke. Kvinnomaktutredningen påvisar tydligt att kvinnorna fortfarande bär det tyngsta ansvaret i hemmen. Kvinnoyrken värderas inte i regeringens politik. För det andra är inte regeringen intresserad av arbete i familj. Familjen nämns inte i regeringsförklaringen. Diskussionen om att uppvärdera hemarbetet har strandat varje gång. För det tredje verkar det som om regeringen hellre styr över till dyrare institutioner. Fru talman! Jag kan konstatera att det finns olika grupper av barn och ungdomar som behöver fosterhem. Dels kan det gälla små barn som snabbt anpassar sig och blir som familjens egna. Då kanske inte någon av fosterföräldrarna behöver stanna hemma så mycket extra, inskolningen på dagis går bra osv. Men vi kan ändå aldrig glömma att de har en mycket angelägen uppgift utöver biologiska föräldrars: De ska hålla kontakten med barnets biologiska föräldrar och hjälpa till att skapa goda relationer. Där har fosterhemmet ett mycket stort ansvar. Andra grupper av barn och ungdomar kan vara i så stort behov av vuxenstödet att en av fosterföräldrarna måste trappa ned mycket på eller t.o.m. lämna sitt eget förvärvsarbete. De lämnar då en arbetstrygghet som berättigar till a-kassa och går ut i tomma intet. Det gäller ungdomar med psykiska problem, kriminella ungdomar osv., som tas om hand och vårdas i dessa hem. Därför måste vi för fosterföräldrar skapa generella trygghetssystem som är så bra som möjligt. Kommunerna upplever i dag stora svårigheter när det gäller att värva familjehem. Vad som nu händer är att det i stället växer upp små privata institutioner av skiftande kvalitet. Dessa kan göra att kommunerna tvingas betala ohämmat stora belopp, eftersom problemen är akuta. Jag undrar, fru talman, om socialministerns vision är den att slå undan fötterna för de vanliga hemmen när det gäller möjligheterna att ställa upp som fosterhem och att i stället låta marknaden husera fritt.
Fru talman! Det skulle inte skada att diskutera det här en smula mer sakligt. Frågan om fosterhemmens arbetsrättsliga ställning har såvitt jag vet prövats i diskussionen under 15 eller 20 år. Det har varit en ganska besvärlig diskussion. Å ena sidan handlar det om hur man definierar arbetet rent arbetsrättsligt. Å andra sidan handlar det också om hur vi från samhällets sida betraktar det mycket viktiga arbete som fosterhemmen gör. Frågan har nu prövats ett antal gånger, och man har kommit fram till avgöranden. Visserligen har det faktiskt - och det är ganska intressant - varit så att lägre instans har sagt ja medan högre instans har sagt nej. Det har alltså funnits ett oklart läge. Alldeles grundläggande har dock varit den bedömning som Arbetsdomstolen gjorde i ett fall, som jag tror nu är 15 år gammalt eller ännu äldre. Den för där ett resonemang som sedan har blivit giltigt. Detta resonemang är faktiskt ganska viktigt. I domen heter det: Att placera barn hos fosterföräldrar är ett sätt för samhället att sörja för barnets omvårdnad och fostran när detta saknar biologiska föräldrar eller dessa av olika skäl bedöms inte kunna klara detta på ett godtagbart sätt. Avsikten med systemet med fosterbarn är att fosterföräldrarna i de allra flesta avseenden så långt som det är möjligt ska träda i de biologiska föräldrarnas ställe. Att så är meningen framgår bl.a. av att fosterföräldrar i ett stort antal författningar har jämställts med biologiska föräldrar. Som sådana exempel på att samhället avsett att så långt som det är möjligt jämställa fosterföräldrar med biologiska föräldrar kan nämnas reglerna om barnbidrag, bostadsbidrag, föräldrapenning och förvärvsavdrag. När det gäller den typ av traditionellt fosterhem som personen i fråga måste sägas representera - alltså den person som prövade frågan i just det fall som domen handlar om - rör det sig om en kärnfamilj som tar emot ytterligare ett barn inom familjens ram, och det ter sig helt främmande att betrakta ett sådant åtagande som en arbetstagaruppgift. Att man konstaterar detta behöver ju faktiskt inte innebära att man samtidigt skulle säga att fosterhemsverksamheten saknar betydelse eller att inte samhället skulle ge stöd. Vad det handlar om är att se till så att samhället och kommunerna ger ett generöst stöd för den verksamhet som fosterhemmen bedriver. Men det är inte därmed sagt att det skulle vara en fördel ur någon synpunkt att vi betraktar det som ett förvärvsarbete eller arbete i alla arbetsrättsliga hänseenden. Det är en komplicerad fråga. Den har prövats, och jag har ingenting att tillföra utöver det som har sagts tidigare.
Fru talman! Socialministern värderar familjehemmen i den delen och säger att de är väldigt viktiga och positiva, och där är vi helt överens, socialministern och jag, för vi skulle inte klara oss utan familjehemmen. Men jag vill ändå påtala att utvecklingen är sådan i vårt land att det händer nya saker. Vi kan inte bara stödja oss på vad vi har sagt tidigare. Vi har fått ett nytt grepp som jag tycker är positivt också, dvs. den starka tanken på återförening och kontakten med ursprungsmiljön. Den har fått större utrymme. Det är alltså nya uppgifter som ställer allt större krav på familjehemmen vad gäller kontakten med det biologiska hemmet och de biologiska föräldrarna. Samtidigt upplever flera familjehem att de inte får möjlighet till stöd och utbildning i det här viktiga arbetet. Jag har också tittat på den här domen. Så sent som i september 1999 säger Kammarrätten i Stockholm att den praxis som kommit till vid tillämpningen av arbetslöshetsförsäkringslagen fortfarande gäller. Kammarrätten påpekar att det i förarbetena till 12 § ALF inte antyds någon ändring av tillämpningen av begreppet förvärvsarbete, som ministern här säger. Då var det en man som hade arbetat heltid som fosterförälder men fått sluta på grund av arbetsbrist, och han fick avslag med motiveringen att uppdraget som fosterförälder inte betraktas som förvärvsarbete. Det här svaret gällde enligt den praxis som hade tagits fram av den nu nedlagda Försäkringsöverdomstolen, och någon rätt till a-kassa förelåg inte. Jag tror att det här behöver förnyas. Man behöver ta upp det igen. En fosterförälder måste utföra arbetet, vare sig det står i avtal eller har förutsatts mellan berörda parter, och fosterföräldern utför själva arbetet. Han ställer sin arbetskraft till förfogande till efterhand uppkommande arbetsuppgifter. Han blir förhindrad att utföra annat arbete som skulle berättiga till a-kassa helt eller delvis, och bestämda direktiv gäller för arbetet. Fru talman! Jag ska tala om min del av landet, Västra Götaland. Inom familjehemsprojektet i Göteborg avser man att göra en annonskampanj som startar nu i mars. Det blir den största kampanj som har genomförts i Sverige när det gäller familjehemsvård. Man har insett att familjehemsvården behöver PR. Utgångspunkten är att alla då blir berörda och påverkade av hur samhället tar hand om de mest utsatta barnen och de familjer som öppnar sina hem för dessa barn. Trots detta är det märkligt tyst kring fosterbarnsvård, och det finns fördomar och felaktiga attityder. Detta ointresse för fosterhem visar sig i att det inte finns någon uppgift om hur många fosterhem det finns i Sverige och inte heller hur många barn med föräldrar i fängelse t.ex. som bor i fosterhem. Socialtjänstens dokumentation är ofta bristfällig. Många fosterhem tar emot alkoholskadade barn, och det behövs alltmer av utbildning och kunskap för fosterhemsföräldrar. De som väljer att skaffa denna kunskap tycker jag behöver belönas med en arbetsrättslig trygghet. Därför vill jag ställa en ytterligare fråga till socialministern: Anser han verkligen att de lagar som bestämmer villkoren för familjehemmen är ändamålsenliga och långsiktigt hållbara? Socialministern kanske också rentav skulle kunna följa Göteborgs exempel och stimulera kampanjer för ett nytänkande.
Fru talman! Den här diskussionen handlar faktiskt om två olika saker. Den ena är fosterhemmens och familjehemmens betydelse för det sociala arbetet, och jag har då förklarat att jag menar att de spelar en väldigt stor roll. Det handlar faktiskt om över 7 000 barn under 18 år som vistas i familjehem. Dessa hem spelar en mycket central roll. Den andra gäller hur den arbetsrättsliga ställningen är. Det är inte alldeles säkert att det är bra, varken för familjehemmen eller för vår syn på familjehemmens uppgift, att betrakta detta uteslutande som ett arbete vilket som helst, dvs. att betrakta det som ett arbete också ur arbetsrättslig synpunkt. Men under alla omständigheter får nog Ulla-Britt Hagström bestämma sig för att diskutera detta med den minister som sysslar med arbetsrättslagstiftningen, nämligen Mona Sahlin, därför att jag har inte ansvar för de frågorna. Jag har velat markera att jag inte ger något annat svar än det Mona Sahlin har gett när det gäller de arbetsrättsliga frågorna. Däremot kan jag för min del tala om att denna verksamhet spelar en stor roll, och jag ställer gärna upp för att i olika sammanhang tala om att den kommer att spela en ännu större roll i framtiden.
Fru talman! Jag har ju skrivit en fråga till Mona Sahlin, och jag fick ett ganska avvisande svar, men jag kan ta upp detta igen, för jag tycker att det är en jätteviktig fråga. Det har också hänt en ny sak nu. En ny lag har trätt i kraft som säger att man ska se över barns nätverk vid placering. Mormorsupproret har ju gett resultat, så flera barn och ungdomar kommer att placeras hos släktingar. Men det har nu visat sig att vissa kommuner utnyttjar detta för besparingar. Beslut har bl.a. fattats om att släkthem inte ska ha samma arvode som övriga fosterhem, och det är inte lättare, anser jag, att vara släkthem än annat familjehem. För barns och ungdomars del är detta ju mycket positivt, men också släkthemmen har samma uppgifter med vård, fostran och kontakter. Det handlar om att både ingå i barnets nätverk och arbeta med nätverket, och här handlar det inte bara om att ha arbetsrättsliga villkor, utan också om att det diskuteras om ersättning över huvud taget behövs. Det är detta jag tycker är ytterligare ett sätt att undergräva familjens ställning och möjligheter. Det får inte vara fult att få lön för att vårda ett barn, och lönen ska ge goda förutsättningar för att barnen ska kunna ha tillgång till vuxna. Hemmet måste värderas efter barnets behov, och därför är min sista fråga nu till socialministern om ministern har funderat över familjehemmens roll som en del i den strategi som finns för att förverkliga FN:s barnkonvention om barnens rättigheter i Sverige. Det är ju ett positivt utvecklingsarbete med alltmer av vårdplaner och samverkan med familjehemmen som också ökar dessas roll och professionalitet i det här arbetet.
Fru talman! Jag har redan förklarat att jag anser att familjehemmen spelar en stor roll. Bara det faktum att det i dag rör sig om mer än 7 000 - jag tror att det är 7 400 - barn visar deras betydelse. Vi kommer att behöva familjer och hem som ställer upp för att vi ska klara de här uppgifterna. Det är ingen tvekan om att vi behöver se till att man får rimlig ersättning i form av arvoden och också naturligtvis de omkostnadsersättningar som utgår. Det är viktigt att kommunerna är generösa när det gäller detta. Därom behöver det inte råda något tvivel. Den fråga som emellertid föranledde interpellationen, om den arbetsrättsliga ställningen, är som sagt var mer komplicerad, och jag hoppas att Ulla-Britt Hagström ställer frågan till arbetsmarknadsministern.

Fru talman! Jag vill tacka för svaret som jag har fått av statsrådet. Men jag funderar lite grann, för jag tycker inte att jag kan utläsa att jag har fått svar på mina frågor. För den som nu är demokratiansvarig i regeringen och i Sveriges land måste det vara väldigt viktigt att det ligger högt upp på agendan att göra någonting för att yngre människor ska få ett ökat inflytande över sin vardag och också för att råda bot på den bristande tro på demokrati som vi kan se att unga människor har i dag. Jag tycker, och många med mig, att Sverige under många år har vänt sig bort från individens betydelse och det personliga ansvarstagandet, alltså möjligheten att påverka lokalt. Jag tycker att det är fel riktning. I stället har man många gånger uppmuntrat ett kollektivistiskt tänkande. Min idé och min ideologi handlar om decentralisering, att flytta makt och beslut så nära dem som berörs som möjligt, genom lokala initiativ och ett ökat engagemang runtomkring där man bor. Om vi tittar på samhällsutvecklingen kan vi se att det har gått mot ökad centralisering. Vi kan också se en annan sak, och det är att yngre människor i dag är bättre utbildade och bättre informerade om samhället och grundläggande samhällsfrågor än någonsin tidigare. Samtidigt känner många yngre människor ett utanförskap gentemot det politiska livet och de institutioner som man har kontakt med. Många gånger finns känslan att allting redan är förutbestämt. När det till den känslan kommer en likgiltighet, att man inte känner att man har möjlighet att vara med och påverka, att det inte spelar någon roll, är det farligt. Klyftan mellan den yngre och den äldre generationen kanske också är större än någonsin. De etablerade demokratiska institutionerna, i form av politiska partier, utredningsväsende och beslutande församlingar i kommun, landsting och riksdag, är hierarkier och en ordning som beslutades av en äldre generation och som vi måste försöka förändra för att råda bot på de problem som finns i dag. De här gamla hierarkierna och den del av demokratin som vi har i dag gör att vi går miste om de yngres engagemang och initiativtagande, som vi skulle behöva. Unga människor särbehandlas många gånger i dag enbart på grund av sin ålder - det är kanske snarare regel än undantag. Ibland går det så långt att man kan tala om diskriminering på grund av ålder. Att en grupp diskrimineras enbart på grund av ålder är naturligtvis inte godtagbart. Det säger statsrådet också. Det lämnas förslag på förslag som slår mot ungdomar, och det måste stoppas. Vi i Centerpartiet kallar det ungdomsfrid. Vi vill verka för en ökad demokrati, ett lokalt engagemang och initiativtagande. Det räcker inte att enbart jobba med förslag som slår mot unga. Ett av de största problemen i dag är att det kommer alldeles för få förslag som aktivt gynnar unga människor. I de förslag som kommer, inklusive regeringens ungdomsproposition, går man sällan eller aldrig till botten med problemet. I stället för att se vad som är orsaken till ett problem, tittar regeringen på symtomen och försöker dölja problemet. Det håller ju inte i längden. Statsrådet säger i sitt svar att man har gjort väldigt mycket, att det har hänt en hel del. Ett exempel som statsrådet tar fram som en väldigt positiv sak är att man har infört en ungdomskanal på Internet. Är detta det bästa som man kan komma fram till för ungdomar och demokrati, undrar jag om det stämmer överens med statsrådets intentioner.
Fru talman! Jag tror att vi är ganska eniga om Sofia Jonssons beskrivning av problemen och den verklighet som råder. Jag har inte bara redovisat informationskanalen på Internet utan också ett antal andra åtgärder som regeringen både redan har genomfört och planerar. Det är viktigt att ge en rättvisande bild. Om Sofia Jonsson anser att regeringen inte går till botten med problemen, så är det något som jag tycker är värt att diskutera. Jag skulle gärna vilja höra lite mer om vad Sofia Jonsson tänker i det avseendet. Jag skulle också gärna vilja höra lite mer vad frågeställaren menar när hon säger att vi lämnar förslag på förslag som slår mot unga. Jag känner inte riktigt igen mig i den beskrivningen. Däremot kan man säga att det är mycket under 90 talet, det decennium som vi har bakom oss, som har varit bekymmersamt för stora delar av den svenska befolkningen. Då tänker jag framför allt på nedskärningar i offentlig verksamhet, som står för välfärden i det svenska samhället, och den stora arbetslöshet som har drabbat väldigt många. Båda dessa stora förändringar i det svenska samhället har haft effekt särskilt på ungas möjlighet att etablera sig, att skaffa sig en egen ekonomi, arbete och bostad. Det har naturligtvis haft betydelse för tilltron till demokratin. Men, för att börja i en annan ände, ungdomars tilltro till demokratin skulle jag ändå vilja hävda är stor i Sverige i dag. Det är viktigt att vi inte försöker måla en bild som är svartare än vad den egentligen är. Det finns oerhört många olika undersökningar på det här området. Det finns också studier som jämför den svenska situationen och svenska ungdomars attityd till den svenska demokratin med ungdomars attityd till demokratin i andra europeiska länder. Olika undersökningar ger lite olika utslag. Men jag skulle ändå våga påstå att den sammantagna bilden är att ungdomar, liksom den svenska befolkningen i övrigt, har en stark tilltro till demokratin som samhällssystem och också till sina egna möjligheter att påverka samhällsutvecklingen. Men för ungdomars del finns det en högre grad av brist på förtroende gentemot de arenor som vi har byggt vår representativa demokrati på, alltså politiska partier, arenor för politiska samtal såsom kommunfullmäktige, riksdag och politiker i allmänhet. Det kanske kan beskrivas som en klyfta mellan yngre och äldre. Jag håller helt med Sofia Jonsson om att vi går miste om resurser om vi inte lyckas finna vägar att kanalisera denna kunskap, detta samhällsengagemang, denna förmåga att ta ansvar som unga människor visar i ord och i aktiv handling till de institutioner som vi har för det demokratiska beslutsfattandet. Den stora frågan är: Vad beror dessa tendenser på, och vad kan vi göra åt dem? Lokala experiment och decentralisering var något som Sofia Jonsson efterlyste. Jag anser också att det finns en oerhört stor potential på den lokala nivån som vi inte har tagit till vara i tillräcklig utsträckning. Eftersom min talartid snart är ute, hoppas jag att jag får tillfälle att återkomma till detta tema senare.
Fru talman! Jag håller helt med statsrådet om att det är viktigt att ta tag i problemet. Mycket av det som statsrådet säger här tycker jag är bra, men problemet är att det inte längre går att bara prata, utan det måste komma konkreta förslag. Det vore intressant om vi gemensamt kunde komma fram till några sådana. Vi tog båda i våra inlägg upp Voice, Röda korsets ungdomsförbunds undersökning om ungdomar och demokrati. Man har gjort en undersökning bland högstadie och gymnasieelever som visar att 33 % av de tillfrågade inte riktigt tror på demokratin som det styrelseskick som vi ska ha. Även om man bara har frågat 60 klasser, så är det ändå en tredjedel av dessa ungdomar som inte riktigt tror på demokratin. Det är ju skrämmande. Då kan man inte bara säga att det är ett litet antal som tillfrågats eller att det inte är ett så stort problem. Jag tycker att det är ett problem, och vi måste hjälpas åt att hitta en lösning på det. Sedan var vi inne på frågan om skolan, och skolan är oerhört viktig. En bra skola är en grund för en bra demokrati. Vi har haft värdegrundsåret då man har diskuterat demokrati och engagemang i skolorna, vilket är bra. Men det måste ju till mer än bara diskussioner. Centerpartiets förslag har under en lång tid varit att decentralisera makten inom skolan, att låta de lokala skolstyrelserna handha det som skolan ska vara till för, nämligen att se över budgeten och den undervisning som ska bedrivas. Vår idé är att det i de lokala skolstyrelserna ska finnas lärare, föräldrar och elever. Efter det att det nu har pågått flera försök kan man se att skolor som har inrättat lokala skolstyrelser har förändrats, dels har förstörelsen minskat, dels har engagemanget ökat. Man känner att man äntligen får vara med och besluta om sin egen vardag, för arbetsplatsen för de yngre är ju skolan. Skolmiljön och engagemanget i skolan är ju A och O för det fortsatta livet och demokratin. Eftersom statsrådet säger i sitt svar att hon tycker att det är en väldigt bra idé med lokala skolstyrelser, undrar jag varför man inte kan ta steget ut och försöka inrätta sådana i varje skola. Jag skulle tycka att det vore en oerhört bra idé. Det vore ett stort framsteg för demokratin och för decentraliseringen. Om statsrådet är beredd att arbeta för en ordentlig decentralisering, som hon säger att hon är, är detta ett första steg där de yngre människorna tillsammans med sina föräldrar får vara med och påverka. Ett annat problem är de pengar som satsas och de projekt som bildas, vilket statsrådet också diskuterar, eftersom vuxna sitter och bestämmer över pengar och projekt som ska handla om ungdomar. Det är inte ungdomarna själva som får vara med och utveckla projektidéer och se vart pengarna ska gå. Jag tycker att man kan se över detta och också låta yngre människor få vara med i de demokratiska församlingarna i de utredningar som vi har. Ett steg i demokratins utveckling kan ju vara att sänka rösträttsåldern. I Centerpartiet har vi diskuterat frågan. Vi har tagit ett första steg och säger att man, till skillnad från i dag då man ska vara 18 år för att få rösta, ska gå efter kalenderår, inte efter den dag då man fyller 18. Är det något som statsrådet skulle kunna tänka sig? Skulle statsrådet också kunna tänka sig att fundera lite mer över detta med 16-årig rösträttsålder?
Fru talman! När det gäller skolan och den lokala nivåns betydelse vill jag säga, med risk för att verka fyrkantig, att skolan inte är mitt huvudsakliga ansvarsområde. Det finns ett annat departement och en annan minister som är ansvarig för den. Stora förändringar måste få ta tid. Man kan inte rusa åstad och genomföra stora förändringar utan att också se till att de utvärderas, analyseras och effekterna av dem följs. Nu pågår en försöksverksamhet som självklart måste följas noga innan man drar slutsatser för framtiden. Vi måste veta om detta är rätt väg att gå eller om vi har anledning att tänka om på några punkter. Det finns ju inget viktigare än skolan när det gäller våra barns fortsatta liv, och då måste vi också vara varsamma med den miljön och den viktiga institutionen. Jag vill säga något om den lokala nivån, decentraliseringen och detta med ungdomars representation i olika beslutande församlingar. De utredningsdirektiv som regeringen antog före jul handlar om några i mitt tycke mycket viktiga områden som vi måste titta närmare på om vi ska hitta vägar att fördjupa folkstyret i Sverige. Koncentrationen ligger just på den kommunala nivån, den lokala nivån. Där lyfter vi fram ett antal viktiga punkter. En av dessa är att bland de människor som i dag är politiker, som fattar politiska beslut i våra kommuner, är representativiteten för dålig i flera avseenden. Det är också så att vi har sett alltför många förtida avhopp. Dessa är inte heller representativt utspridda utan det är särskilt unga människor och kvinnor som drabbats. En av de viktiga åtgärderna i framtiden för ett folkstyre som är reellt är just att vi ser till att motverka den tendens som vi är inne i just nu; att vi får färre personvalda och att representativiteten försämras. Vi måste se till att vi får in fler från de grupper som i dag inte är tillräckligt företrädda. Det gäller bl.a. ungdomar, invandrare, egenföretagare och människor med funktionshinder. Det är en av de väldigt viktiga punkterna. Den här utredningen, som ännu inte är besatt med människor men som snart kommer att vara det, hoppas jag ska kunna komma längre och komma med konkreta förslag på vad vi kan göra för att komma dit vi vill. Det om något är väl en väg framåt som jag tror att vi båda kan anse som värdefull. Så till det här med sänkt rösträttsålder. Jag kan mycket väl erkänna att när jag fick det här uppdraget var det en av de frågor som jag väldigt tidigt stötte på från olika ungdomsorganisationer. Spontant ansåg jag att det kanske kunde vara värt att titta närmare på saken. Sedan har jag, ju mer jag har tittat på frågan, insett att det inte är så väldigt enkelt. Rösträttsåldern hänger samman med många andra saker, bl.a. myndighetsåldern. Det finns goda skäl att behålla en hel del av de samband som finns. Det gör frågan betydligt mer komplicerad än om den enbart handlade om rösträttsålder. För närvarande är inte frågan så oerhört aktuell ur mitt perspektiv. Jag kan väl också säga att när jag träffar ungdomar, skolelever på gymnasienivå och högstadienivå, är det inte alltid så självklart att den här frågan anses som oerhört prioriterad av de unga själva.
Fru talman! När jag diskuterar eller tänker på demokrati och decentralisering så handlar det inte bara om att följa de strukturer som vi har i dag, att kommunerna är den lägsta nivån. Jag vill gå ännu längre. Jag vill att ännu fler människor ska kunna få vara delaktiga. Den representativa demokratin är jätteviktig och ska bevaras. Men vi kan öppna upp och låta fler människor få möjlighet att besluta över sin vardag och få den makt vi alla behöver. Det kan vara så, statsrådet, att går man ut och frågar på det sätt som statsrådet nämnde att hon gjort så är en del 16-åringar lite fundersamma: Kan det möjligen vara så att jag kan gå ut och rösta? Det är ju ett stort ansvar. Är det inte så att vi har byggt upp det här systemet under lång tid, och att man har tagit bort ansvaret från oss när vi växte upp eftersom man har centraliserat på det här sättet? Det kan vara därför man är främmande. Vore det inte då bättre att öka demokratin och se till att fler får makt och inflytande tidigt? Statsrådet säger ju i sitt svar att unga människor måste få verkligt inflytande över beslut som fattas. Vad är det då som statsrådet vill föra fram?

Fru talman! Rigmor Stenmark har frågat vilka åtgärder jag är beredd att vidta för att de boendes önskemål ska tas till vara vid förnyelse av befintliga boendemiljöer. Vidare har Rigmor Stenmark frågat vilka åtgärder jag är beredd att vidta för att få in ett tydligare kvinnoperspektiv i den fysiska samhällsplaneringen samt för att få in brottsförebyggande aspekter vid all samhällsplanering och för att hälsoaspekter ska vägas in i all fysisk planering. Som Rigmor Stenmark framhåller i sin interpellation är en god bostad en del av välfärden. Den sociala bostadspolitiken är en väsentlig del av välfärdspolitiken. De bostadspolitiska målsättningar som redovisas i den bostadspolitiska propositionen våren 1998 och som riksdagen givit sin anslutning till anger bl.a. att bostaden är en social rättighet och att bostadspolitiken ska skapa förutsättningar för alla att leva i goda bostäder till rimliga kostnader och i en stimulerande och trygg miljö inom ekologiskt hållbara ramar. Samhällsplanering på olika nivåer behövs som vägledning för lokalisering av nya bostadsområden och för förnyelse av de bostadsområden som redan finns. Sådana insatser är nödvändiga inte minst för den successiva anpassningen till de krav som den ekologiska hållbarheten ställer. 2000 att formerna för samhällsplaneringen på olika nivåer ska utvecklas. Berörda statliga myndigheter - främst Boverket, Byggforskningsrådet och länsstyrelserna - har ett särskilt ansvar att stödja kommunerna och aktivt medverka i en utveckling av samhällsplaneringens former och arbetssätt. Ett arbete pågår med syfte att utveckla metoder för att bättre integrera miljöfrågorna i den fysiska planeringen, främst i översiktsplaneringen. Även ett arbete om hållbar stadsutveckling pågår. Boverket har inventerat de kunskaper som finns om hur planering och utformning av bebyggelseområden och enskilda byggnader kan påverka brottsligheten. Dessa kunskaper har förmedlats till bl.a. kommuner samt bygg och bostadsföretag. Att människor inte utsätts för skadliga luftföroreningar m.m. utgör en viktig del i arbetet med att åstadkomma en ekologiskt hållbar samhällsutveckling. En god inomhusluft och inomhusmiljö ingår som en betydelsefull komponent i det av riksdagen beslutade nationella miljökvalitetsmålet God bebyggd miljö och i arbetet med att förfina delmål och åtgärder. Boverket i uppdrag att redovisa hur verket medverkat till att främja hållbar stadsutveckling genom insatser inom olika områden, bl.a. brottslighet och trygghet. Boverket ska vidare när det gäller verksamhetsområdet byggande redovisa insatser som vidtagits för att främja utvecklingen av bl.a. gott inomhusklimat och ökad trygghet. Ett ökat inflytande för kvinnor över boende och samhällsplanering kan ses som ett viktigt led i ett förstärkt brukarinflytande. En jämställd samhällsplanering kräver att jämställdheten ingår som en naturlig del i den ordinarie planeringsverksamheten. Det är i det praktiska planarbetet på kommunal nivå som formerna för en jämställd samhällsplanering kan utvecklas. Nya regler om hyresgästinflytande vid ombyggnad infördes i hyreslagen den 1 april 1997. Regeringen har genom tilläggsdirektiv gett 1997 års hyreslagstiftningsutredning i uppdrag att utvärdera reglerna och därvid särskilt undersöka om hyresgästerna är tillförsäkrade ett tillfredsställande inflytande.
Fru talman! Tack, herr statsråd, för svaret och för att jag denna tidiga fredagsmorgon får debattera dessa frågor. För att människor ska kunna vara trygga, må bra och känna tillfredsställelse med livet krävs det att många saker samverkar i samhället. Ofta talar man om att skolan ska vara bra, att vården och omsorgen ska vara god, och det är jätteviktiga områden. Men jag tycker att den fysiska samhällsplaneringen alldeles för ofta saknas i debatten för att det här pusslet ska bli helt. Därför vill jag en stund debattera med ansvarigt statsråd kring dessa frågor. Jag tycker också att det är trevligt att Ulla-Britt Hagström har ställt upp i den här diskussionen. Hur ska samhället formas på bästa sätt? Hur ska boendet och byggegenskaperna utformas och planeras? Går det att förebygga brottslighet? Finns det plats för och finns det vilja att förbättra demokrati och jämställdhet? Och hur kommer man till rätta med den dåliga miljön i våra hus? Jag vill börja med kvinnoperspektivet. Hur, statsrådet, ska vi få ett tydligare kvinnoperspektiv? Vi i Centerpartiet nöjer oss inte med svaret att det här ska ingå som en naturlig del i den ordinarie planeringsverksamheten. Det fungerar inte i dag, och något konkret måste göras. Från Centerpartiet har vi upprepade gånger föreslagit att man ska ta till vara alla de kvinnoorganisationer som finns ute i samhället som remissinstanser i den fysiska samhällsplaneringen. Kan statsrådet Lövdén stödja den tanken? Hälsa är en annan fråga när det gäller trygghet som handlar om rättigheten att bo och vistas i friska hus och att ha en god hälsa. Allergierna är i dag ett jätteproblem. För att belysa dessa frågor vill jag citera ur Boverkets pressmeddelande från 1999: "Dålig inomhusmiljö i skolor och barnstugor. Det är ofta dåligt ställt med inomhusmiljön i skolor och barnstugor. Lärare och elever klagar på buller, obehaglig lukt, damm och dålig ventilation. Likaså är energianvändningen ofta högre än i andra kommunägda lokaler. - Närmare hälften av personalen har någon gång framfört klagomål på inomhusmiljön. Buller uppges som främsta orsaken till den dåliga inomhusmiljön, och därefter följer torr och instängd luft. En tredjedel av personalen besväras ofta av inomhusmiljön. Många uppger besvär som huvudvärk, trötthet, rinnande näsa och sveda och irritation i ögonen." Det är inte bara personalen som upplever det här. Det är också det uppväxande släktet, våra barn, som vistas i barnstugor och skolor större delen av dagen. Vi har ju ett sådant klimat i Sverige att det betyder väldigt mycket för oss just att vistas inomhus. Barnens bästa ska ju nu sättas i centrum. Då undrar jag: Kan statsrådet Lövdén tänka sig att införa obligatoriska besiktningar av dagis och skolor även när det gäller att förebygga för att hitta fel? Naturligtvis ska det följas upp med krav på åtgärder om man finner de här felen. Häromkvällen var bostadsutskottet tillsammans med några andra utskott på en BYSAM-träff. Vi träffade då nätverket för ett trettiotal byggintressenter. Där framhöll man att Sverige var först i världen med byggvarudeklarationer. Man slog sig för bröstet, om jag får säga det så raljant, och tyckte att man var ganska bra. Det är ju ett absolut måste att våra hus byggs av bra material. Men så småningom kröp det fram att det går oerhört sakta. Vi fick rådet som politiker att ha tålamod. Vi frågade hur länge vi ska ha tålamod. Vi politiker här i riksdagen och på många andra ställen bara har en fyraårig mandatperiod. Är det den mandatperioden som ska vara tålamodsprövande? Jag skulle vilja veta det. Hur länge ska vi ha den här frågan obesvarad? Hur länge ska vi ha tålamod och fortsätta att tolerera att det byggs dåligt och med ur miljöhänsyn dåliga varor?
Fru talman! Jag vill tacka Rigmor Stenmark för denna interpellation. Jag har upptäckt i bostadsutskottet att vi tycker ganska lika i flera av de här frågorna. Det är viktigt att vi kan arbeta tillsammans. När jag tänker på mantrat vård, omsorg, skola skulle jag alltid vilja ha med en fjärde del, som jag kallar för uppväxtmiljö. Där har vi bl.a. bostadsplaneringen och samhällsplaneringen. Jag skulle också önska att vår nya bostadsminister, som jag gläds över, skulle kunna ha titeln familje och bostadsminister. Kvinnoperspektivet togs upp. Kvinnors roll i forskningen måste stimuleras mer. Jag måste säga att jag fick söka länge för att hitta forskning direkt gjord av kvinnor. Jag hittade den här serien av Ulla Westerberg och Jan Eriksson om de boendes användning och värdering av nya lägenheten, om tröghet och förändring i bostadsvanorna, om boende före och efter avregleringen och om experter och boende om bostadskvalitet. Det är väldigt viktigt att det blir mer av detta. Vi måste lyssna in kvinnorna mycket mer. Enligt Kvinnomaktutredningen utförs fortfarande drygt 80 % av arbetet i hemmet av kvinnor. Jag tycker faktiskt att mainstreaming inte verkar ha kommit så långt inom bostadssektorn. Därför behövs det riktade åtgärder. Det är egentligen min första fråga till ministern, hur ministern handhar det här med mainstreaming som ska genomsyra alla samhällsområden. Vilka möjligheter har ministern att driva de här frågorna? De här hänger ju också ihop med det brottsförebyggande arbetet. Det är det svåraste, något som jag också tror beror på bristen på mainstreaming. I går lyssnade jag på TV och hörde en debatt om kvinnors rädsla. Det var en forskare som menade att man kunde höra på stegen sent på natten om det var en man eller en kvinna. Kvinnorna går med snabba, fasta steg, menade hon, och det avspeglar en viss rädsla för att något ska hända. Jag har också tänkt på en annan sak nu när det är så mycket rationaliseringar och nedläggningar. När Posten ska dra in sin betalningsservice tror jag att det finns en uppenbar risk att äldre kvinnor kan råka illa ut. Det är inte så att alla kommer att klara det här på Internet den närmaste tioårsperioden. Det är också en trygghetsfaktor att se till vid minutenboxar osv. Det gäller inte minst för äldre. För hela bostadsplaneringen gäller det att inte bygga mörka gränder osv. Här tycker jag att det är positivt att Boverket har uppmärksammat dessa frågor. Man har gått till kommunerna och fört ut kunskaperna. Men jag tror att dessa kunskaper måste marknadsföras mycket bättre. Vad gäller innemiljön har kristdemokraterna framfört krav på att de lokala investeringspengarna för ekologisk hållbarhet också ska kunna användas till förskolor och skolor som behöver hälsorenovera för att få en godkänd innemiljö. Alltfler barn far i dag illa på sin arbetsplats. Arbetsmiljölagen gäller barn från första klass. Allergierna ökar trots detta kontinuerligt. Vi måste få hälsosamma bostäder. Förskolor och skolor måste garantera en innemiljö som befrämjar hälsa. Forskningen utvecklas hela tiden. Vi har nu en högaktuell diskussion som handlar om förbudet mot PCB i bostäder och om vem som ska betala. Miljöministern har lovat att den här notifierigen, svaret, skulle komma den 1 februari. Det gäller om man skulle kunna använda lokala investeringspengar. Jag undrar om ministern har funderat på hur man ska använda de här medlen för att förbättra för bostäder, förskolor och skolor.
Fru talman! Både Rigmor Stenmark och Ulla-Britt Hagström markerar vikten av att den fysiska planeringen och boendefrågorna ses som en central del av välfärdspolitiken. Jag delar den uppfattningen till fullo. Vi har ju under de gångna åren, precis som ute i kommunerna, pratat väldigt mycket om vård, skola och omsorg. Men också boendet är naturligtvis en nyckelfråga när det gäller barns uppväxtförhållanden och förutsättningar senare i livet. Det är en grundfråga i välfärden. Därför tycker jag att det är ganska välkommet, det är mycket välkommet, att vi har börjat få en större intensitet i diskussionen om boendets betydelse för människors vällevnad. I det avseendet har vi alltså precis samma uppfattningar. Jag tror att det är utomordentligt angeläget att kommunerna med större styrka nu engagerar sig i boendet. Det gäller både den fysiska planeringen och bostadsförsörjningsfrågorna. Då måste sådana aspekter som tas upp i interpellationen och som har berörts i inläggen här också beaktas i den fysiska planeringen och bostadsförsörjningsfrågorna. Det har ställts ett par kompletterande frågor till mig, och jag ska försöka bevara dem. Kvinnoperspektivet när det gäller boendet ser jag som en viktig fråga. Jag ser det också som viktigt att kommunerna i sin fysiska planering, för det är kommunerna som har huvudansvaret för detta, medvetet jobbar så att man för in kvinnoperspektivet i den fysiska planeringen. Jag vet att det på flera håll i landet pågår ett arbete med att på ett bättre sätt än vad som kanske har varit vanligt tidigare demokratiskt förankra planeringsprocessen på bredden i kommunerna. Det gäller förnyelse av bostadsområden, och det gäller när man bygger nytt. Man måste inhämta så många synpunkter som möjligt i planeringsprocessen så att man får ett gott beslutsunderlag. Frågan om planeringens betydelse för det brottsförebyggande arbetet är naturligtvis också central. Här måste vi väl ändå konstatera att det har hänt ganska mycket. Boverket har ju haft ett särskilt uppdrag att titta på det här. Vi har också genom det nationella brottsförebyggande programmet och Brottsförebyggande rådets arbete med att stimulera kommunerna till att utveckla lokala brottsförebyggande program försökt föra in boendeplaneringens betydelse i det brottsförebyggande arbetet. Här finns säkert åtskilligt mer att göra för att se till att man medvetet ute i kommunerna planerar bostadsområdena så att de i möjligaste mån också verkar brottsförebyggande. Det arbetet har vi startat. Det pågår ett intensivt arbete med att bygga upp lokala brottsförebyggande program. Riksdagen har ju också som bekant anslagit särskilda medel för att stimulera kommunernas arbete med lokala brottsförebyggande program. När det gäller inomhusmiljöfrågorna har ju riksdagen nu beslutat om det nationella kvalitetsmålet god bebyggd miljö. Det nämnde jag i mitt interpellationssvar. Det pågår nu ett arbete med att förfina delmål och åtgärder för att uppnå det mål som vi har satt upp inom ramen för det nationella miljökvalitetsmålet. Vi har också gett i uppdrag till statliga byggherrar, beställare och förvaltare att intensifiera och påskynda arbetet med att få till stånd ett mer systematiskt kvalitetsarbete på byggområdet, i förvaltningen och byggnader. Detta arbete tror jag kan vara en stimulans också till andra byggherrar att jobba mer systematiskt med kvalitetsfrågorna i byggandet. Jag tror att det finns åtskilligt mer att göra där, även om ni på mötet med BYSAM fick intrycket av att vi har kommit så långt i Sverige. Det är möjligt att vi har gjort, men det finns åtskilligt mer att göra för att förbättra miljötänkandet i byggandet och kanske framför allt att se till att vi får en god inomhusmiljö.
Fru talman! Tack statsrådet, men fortfarande tycker jag att det är lite luddiga svar. Jag begär inte att statsrådet ska svara på min fråga om statsrådet skulle behöva mer tid just för att vara bostadsminister. Jag begär inget svar. Men jag vill stryka under att jag själv tycker att det skulle vara oerhört bra om vi hade en minister som kom till oss i bostadsutskottet och debatterade dessa frågor på ett lite närmare plan. När det gäller den träff som vi var på häromkvällen var det tänkt att det skulle föras en diskussion med oss politiker. Och jag hälsar med tillfredsställelse att man bjuder in oss till sådana träffar, eftersom de behövs. Vi behöver få den kunskap som de ger oss. Vi fick bl.a. ta del av BYSAM-nytt. Där säger man när det gäller byggvarudeklarationer att trots marknadsföring och utbildningsinsatser är kunskaperna om byggvarudeklarationer fortfarande inte tillräckligt spridda bland tillverkare. Inte heller på köparsidan har kunskaperna hunnit tränga igenom, och det gör att få efterfrågar deklarationerna. Man påpekar också att det är viktigt att hela livscykeln beaktas när det gäller hus, inte minst hela bruksskedet fram till den dag huset rivs och restprodukterna ska tas om hand. Här finns det alltså fortfarande okunskap. Sedan vill jag beröra trygghetsaspekten och brottsförebyggande åtgärder i samhällsplaneringen. Jag tycker att det är väldigt otäckt att höra människor säga att de inte vågar gå ut och att de hela tiden vänder sig om när de hör fotsteg bakom. Och jag har själv börjat ha det mönstret när jag går hem sent från t.ex. riksdagen. Då kan jag känna något i ryggen. Jag tror detta också kan bero på att det förs en sådan debatt. Vi kanske i stället ska börja föra en debatt om att det inte kan vara farligt att gå i Sverige. Men saker och ting behöver göras. Det handlar inte bara om mörka gångtunnlar, nedskräpade tomter och skrotbilar i naturen som är tillhåll för människor. Det handlar också om att se helheten i samhället. Och även om detta handlar om bostadspolitik, så handlar det ju om samhällsplanering. Hur formar vi de små och de stora kommunerna? Finns det i dag t.ex. ett allvarligt avstamp i att de små tingsrätterna ska vara kvar, att det ska finnas åklagare, att det ska finnas poliser i alla våra kommuner alla tider på dygnet hela året om? Detta tycker jag är oerhört viktiga frågor, och de är ett led i hur samhället planeras. Jag hoppas att statsrådet beaktar dessa frågor också. Sedan är jag lite besviken över att jag inte fick ett klart svar. Kan statsrådet tänka sig att stödja tanken att kvinnoorganisationerna i Sverige ska få bli remissinstanser när det gäller samhällsplanering? Och kan statsrådet tänka sig att man ska utfärda obligatoriska kontroller i våra skolor och i våra barnstugor för att börja någonstans?
Fru talman! Jag kan instämma i Rigmor Stenmarks frågor. Jag tycker att de är mycket väsentliga. Detta systematiska kvalitetsarbete tycker jag också är mycket värdefullt. Jag har under min tid i bostadsutskottet försökt att följa Byggforskningsrådets arbete och vara med på en del av deras seminarier, och det är ytterst lärorikt, och det händer väldigt mycket. En sak som ofta kommer upp när det gäller nybyggande är att allting ska gå så snabbt och att kvalitetskontrollen sker i slutet. Det fattas alltså lite grann i slutet som gör att man inte uppfyller hela kedjan från början till slut. Och stressen gör att byggnaderna inte hinner torka ut, vilket sedan leder till problem. Det finns mycket när det gäller helhetssynen på nybyggande som är viktigt. Jag tycker också att det är intressant att denna bostadsdiskussion har blivit mer intensiv, och jag ser fram mot denna vår, därför att vi har nya utredningar på gång, och det kommer att bli många diskussioner och många tillfällen till debatt här i kammaren. En fråga som vi inte har berört nu men som jag tycker är mycket viktig i detta sammanhang är hemlösheten. En kedja är nämligen inte starkare än sin svagaste länk. Ministern säger i sitt svar att en trygg närmiljö inom ekologiskt hållbara ramar också måste gälla de svaga. Jag tycker att den trygga närmiljön med ekologiskt hållbara ramar är mycket viktig, vilket ministern trycker på ska gälla för de svaga. hemlösa, varav 1 200 var direkta uteliggare. Övriga hade inte bostad ordnad inom tre månader. Detta handlar om tre grupper, nämligen människor med missbruksproblem, människor med psykiska störningar eller sjukdomar och människor som har juridiska problem som handlar om att ekonomin spelar ett spratt. Och det är mycket viktigt att vi tar in denna grupp. Jag tycker egentligen att ministern skulle utlysa en tävling om en nollvision mot hemlöshet i kommunerna.
Fru talman! Interpellationsdebatten svävade kanske ut lite vid sidan om ämnet. Jag tänkte då kanske inte på den sista frågeställningen men på frågorna som rör rättsområdet i övrigt. Jag tänker inte ta upp tiden nu med att diskutera polisens situation eller tingsrätterna runtom i landet även om det är viktiga och centrala frågor. Men de kan ju vara ämnen för en annan interpellationsdebatt med en annan minister lite senare. Rigmor Stenmark är besviken på att jag inte ger konkreta besked. Låt mig börja med att säga att det är kommunerna som har huvudansvaret för den fysiska planeringen. Det är statens uppgift att stimulera när det gäller idéutveckling, att inspirera och föra kunskap vidare till kommunerna för att de ska ha goda instrument för att kunna fullgöra sitt planeringsansvar på ett bra sätt. Vi som politiska företrädare ute i kommunerna, våra partier ute i kommunerna, har all anledning att driva dessa frågor med kraft så att vi får till stånd en bra kommunal fysisk planering. Och där tror jag att det finns väldigt mycket att göra inom alla politiska partier och att öka medvetenheten om de frågor som tas upp i interpellationen, t.ex. om kvinnoperspektivets betydelse och om det brottsförebyggandet arbetet även inom ramen för den fysiska planeringen. Det som vi från statligt håll kan göra är att inspirera den här utvecklingen och att medverka till att påskynda den här utvecklingen. Som jag nämnde i mitt interpellationssvar har vi gett Boverket flera uppdrag att vara just ett sådant instrument från statens sida att kunna förmedla kunskap till kommunerna. Det gäller inomhusklimatet, där vi nu i regleringsbrevet har bett Boverket redovisa vilka insatser som görs för att främja en utveckling av ett gott inomhusklimat. Och utifrån den redovisningen kommer regeringen att ta ställning till om det krävs ytterligare åtgärder för att vi ska bli bättre i byggplaneringen för att vi ska kunna åstadkomma ett bra inomhusklimat och undanröja de risker som i dag finns på många håll runtom i landet. Kvalitetskontrollfrågorna är naturligtvis centrala i det avseendet. Och jag kan hålla med om att kompetensen på beställarsidan är oerhört central. Jag tror det var Ulla-Britt Hagström som sade det. Det finns uppenbara brister i dag när det gäller kompetensen som leder till kvalitetsförsämringar men också till kostnadsökningar i bygget till följd av att man inte från början har haft en noggrann kvalitetskontroll av byggprocessen. Här finns åtskilligt mer att göra, både på beställarsidan och på entreprenörssidan, för att stimulera fram en bättre verksamhet och en bättre aktivitet. Fru talman! Jag tror att jag har besvarat de frågor som har ställts till mig.
Fru talman! Jag tror att vi kommer att få anledning att komma tillbaka i den här debatten. Ulla-Britt och jag är, tror jag, väldigt envisa av oss. Vi har båda ett förflutet i kommunerna, och vi har försökt att driva de här frågorna där. När det inte gick kom vi hit, och vi driver frågorna stenhårt här också. Jag hoppas att statsrådet Lövdén gör samma sak. Till sist vill jag bara tacka, och så vill jag också skicka med den vision vi i Centerpartiet har utformat i en motion som jag hoppas att statsrådet tar till sig. Vi säger där: "Boendemiljön bidrar till bevarande av en god hälsa. Inomhusluften medverkar inte längre till allergier och annan överkänslighet. Radonvärdena är låga. Bristfällig ventilation i bostäder, skolor och på arbetsplatser är åtgärdad. Byggmaterial och målarfärger är provade och miljödeklarerade med avseende på innehåll och utsläpp av farliga ämnen. De globala luftföroreningarna har minskat. Samhället har kretsloppsanpassats. Ekologisk byggnadsteknik används. Bostäderna är miljöklassade. Källsorteringen fungerar. God miljö och utveckling är inte längre motsatser utan samverkande faktorer. - Såväl inomhus som utomhusmiljöer har i ökad utsträckning anpassats för rörelsehindrade personer. Stadsmiljön uppmuntrar till träffar mellan olika generationer. Säkerheten och tryggheten har ökat. - Forskningen har genom en framåtriktad karaktär och särskild uppmärksamhet åt kvinnors och barns behov ökat jämställdheten i boende och samhällsplanering. På samma sätt har forskningen lett till betydande framsteg i miljöanpassningen av boendet. För att uppnå denna vision krävs ett brett program för utveckling av boendepolitiken." Vi behöver en regering och en bostadsminister som ser seriöst och allvarligt på de här frågorna.
Fru talman! Jag kan försäkra Rigmor Stenmark om att jag för den här diskussionen med kommunerna. Rigmor Stenmark har kanske noterat att under den tid jag har haft samordnande ansvar i regeringen för bostadsfrågorna har jag på ett väldigt tydligt sätt markerat vikten av att kommunerna ökar sitt engagemang i bostadspolitiken. Därom tror jag inte att det råder några delade meningar. Det är av central betydelse, både för att vi ska kunna klara bostadsförsörjningsfrågorna men också för att vi ska kunna åstadkomma en bebyggelseplanering som tillfredsställer de krav vi ställer och som har tagits upp i interpellationen och i den diskussion vi har haft hittills. Sedan kan det ju ibland av diskussionen framstå som om läget är ganska dystert. Men så är det ändå inte riktigt. Man hittar på många håll runtom i landet goda exempel på bra bebyggelseplanering. Jag ser det i dag inom det allmännyttiga bostadsbeståndet, med den ombyggnad och förnyelse som sker i allmännyttan runtom i landet. Man hittar goda exempel på ett bra miljötänkande men också på ett bra tänkande utifrån att de boende och barnen ska ha en god uppväxtmiljö. Men det gäller att framhålla de goda exemplen och visa dem som förebilder för bebyggelseplanering i andra delar av landet.